Fru talman! Låt mig börja med att tacka skolministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är dels otaliga debatter om att det är stökigt och oroligt i många skolor, dels skolministerns uttalande om social kompetens eller något liknande, bl.a. i radioprogrammet Efter 3, där statsrådet ju sade att man ska se över om detta kan bli t.o.m. ett kärnämne. När det gäller den allmänna bristen på ordning och uppförande i många skolor har skolministern inte särskilt mycket att säga i svaret, och det är beklagligt, därför att det är just i vardagen som förmågan och inlärningen av hur man uppför sig och verkar i ett socialt sammanhang är så särskilt viktig. Det räcker ju inte med att tro på demokrati eller att kunna prata om existentiella frågor. Man måste kunna komma i tid, man måste kunna sitta still, hälsa, ta ansvar för sitt arbete och uppföra sig i väldigt många olika situationer under hela skoltiden. Det krävs ju bättre arbetsro i klassrummen om alla elever ska få chansen till seriösa studier. Om man inte hör vad läraren säger, alternativt om halva lektionerna går åt till tjafs, ja då blir resultaten lidande, och vi har fått skrämmande rapporter om hur många elever som faktiskt inte når godkända kunskaper i grundskolan och att flertalet säger att det som bekymrar dem när det gäller arbetsmiljön i skolan är att det är oroligt i klassrummen. Det här markerar att det här lilla vardagliga ordning och reda faktiskt är väldigt betydelsefullt. Jag och många med mig hade väl hoppats på att skolministern skulle ha några synpunkter på vad man skulle kunna göra för att få mer av den varan i våra skolor. Undervisning i ett nytt ämne i den gymnasieskola som många elever aldrig kommer att börja i, alternativt hoppar av från, verkar vara att kasta in jästen efter degen. Det är just många av de elever som har uppenbara problem med att fungera i ett socialt sammanhang som drabbas allra värst, och därför tror ju jag att vardagsarbetet och det konkreta arbetet är så otroligt viktigt. När det sedan gäller frågan om ett nytt kärnämne konstaterar jag i dag att ministern hänvisar till den fortsatta beredningen av frågan om en eventuell förändring av kärnämnena i gymnasieskolan. Då ska väl det här utspelet snarast ses som ett uttryck för att Ingegerd Wärnersson sett behovet av att ytterligare förstärka värdegrundsarbetet. Det här förslaget är alltså närmast att betrakta som någon typ av försöksballong. Men om det nu skulle bli ett nytt ämne - det är ju uppenbarligen inte helt avskrivet på departementet - undrar man ju vilken ämnesprofil man tänker sig att de lärare som ska undervisa i detta ska ha. Man undrar också vilka betygskriterier som ska gälla. Och hur bedömer man tolerans i ett kärnämne? Det här är ju väldigt komplicerade frågor. Jag håller heller inte med skolministern om att ämnesundervisningen i skolan i dag, och därmed lärarnas ämneskompetens, lägger hinder i vägen för värdegrundsarbetet. Tvärtom är ju gedigna kunskaper i historia, om olika kulturer, vårt språk, andras språk, religioner osv. den klangbotten som har lett till att vi har dragit slutsatser i värderingsfrågor och som också behövs för att man ska få insikt i de här frågorna som elev. Jag tror att det är farligt att ställa dessa mot varandra, och jag är uppriktigt bekymrad över tanken på ett obligatoriskt ämne av det här slaget. En del skolor organiserar undervisningen i nya ämnen och teman, och det är en sak. Men ett nytt kärnämne skulle lätt kunna bli väldigt fel i ett fritt och öppet samhälle. Staten ska nog vara mycket försiktig med att undervisa medborgarna i värderingsfrågor. Än värre blir det naturligtvis om man försöker betygssätta om någon är jämställd eller förstår detta med demokrati. Det vore bra om regeringen och ministern tänkte efter lite till i just den här frågan. Jag får återkomma till min andra fråga eftersom talartiden är slut.
Fru talman! Skolministern har för avsikt att införa ett nytt ämne som kallas social kompetens. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att hon därmed har reducerat värdegrunden till att handla om någon typ av gott uppträdande mot varandra i största allmänhet. Det tycker jag är ett övergrepp mot ett innehåll som förtjänat en bättre hantering. I och för sig förstår jag om skolministern har haft ett problem, för det finns ett uttalat krav från samhälle, föräldrar och lärare på att man ska motarbeta den våg av mobbning, våld och rasistiska beteenden som har utvecklats. En bra metod att möta dessa krav är naturligtvis att hänvisa till arbetet med värdegrunden och skapa tilltro till att värdegrundsarbetet ska vända trenden. Som jag kan tolka det har skolministern faktiskt stött på problem. Hon vill tillfredsställa de krafter som vill tona ned vårt kulturarv samtidigt som hon måste visa respekt för riksdagens beslut. Beslutet, som omfattade värdegrunden, gällde både innehållet och yttringarna. Social kompetens tolkar jag som att det enbart har med yttringarna att göra. Den reducering som en sådan kompromiss innebär kan allvarligt skada tilltron till värdegrundsarbetet. Det är jag personligen djupt oroad för. Det är en olycklig strategi att överlämna makten till Skolverket att besluta om kursplaner, och det har fått som resultat att kristendomen med sin särställning i vårt kulturarv i princip är utraderad. Därmed har en självklar plats för värdegrundsarbetet, nämligen ämnet religionskunskap, försvunnit. I sitt inledningsanförande nämner skolministern just att barn och ungdomar har ett stort intresse för existentiella frågor enligt regeringens skrivelse. Då är utgångspunkten religionskunskapsämnet. Värdegrundsarbetet borde snarare ha bidragit till att religionskunskapsämnet fått utökat tid och det kristna kulturarvets innebörd ökad uppmärksamhet. Om nu skolministern väljer att skapa ett nytt ämne som ska benämnas social kompetens måste det få ett utrymme på ett redan fullt schema. Ämnets innehåll, dess kunskapsformer och dess struktur måste formuleras. Det kräver en ämnesteoretisk förankring som faktiskt tar tid. Enligt läroplanen ska värdegrunden vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Den naturliga basen för innehållet har tagits bort. Därmed hänger ett sådant ämne i luften, även om jag i och för sig tycker att social kompetens är väldigt viktigt. Men värdegrundens yttringar kan inte koncentreras till en ämmnesundervisning, utan de bör återfinnas i skolans alla ämnen också under den tid som eleverna inte har lektioner. Träning ska ske i det dagliga mötet mellan elever och mellan elever och personal. Fru talman! Jag ser att min talartid har nästintill tagit slut. Men jag skulle önska att skolministern tänkte över att byta strategi och i stället ta upp det beslut som fattats av riksdagen och som återfinns i läroplanen.
Fru talman! Förskolan och skolan är och ska vara bärare av moraliska värden såsom tolerans, respekt för alla människor, lika värde och rättigheter samt insikt om vars och ens personliga ansvar. Den värdegrund som diskuteras här i dag är ju en ständigt aktuell fråga. Värdegrunden är en viktig uppgift i verksamheten för förskola och skola. Den är och kommer alltid att lägga en grund för och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Jag anser att sådana frågor som etik och moral hör hemma i skolans och förskolans vardagsarbete, i undervisningen och i övrig verksamhet. Om målet är att utveckla elevernas kunskaper och värderingar, så behandlas frågor om respekt, solidaritet och demokrati bäst i de naturliga sammanhangen, i alla de situationer som uppstår i skolans vardag. I ett läge när vi kan se att gymnasieskolan brottas med stora problem, bl.a. med elever som på vissa program går ut skolan utan att vara godkända i flera kärnämnen, presenterar nu regeringen och skolministern en idé om ett nytt kärnämne som ska benämnas social kompetens. Jag tycker att man i stället borde fokusera på en förstärkning av grundkunskaperna så att alla elever klarar av de kärnämnen som har fastställts och får godkända kunskaper i dem. Fokus måste alltså sättas på de viktigaste kunskaperna svenska, engelska och matematik som närmast är förutsättningen för allt fortsatt lärande. Vi hade en debatt här förra tisdagen om riskerna med att fler och fler går ut skolan utan godkända betyg, och det gäller både grundskolan och gymnasieskolan. Man kan tycka att det är svårt att lära en nioåring att läsa och skriva, men det blir än svårare att lära eleverna det om de är 14-15 år. I stället för att prata om skolans verkliga problem har skolministern valt att tala om social kompetens eller en ny värdegrund i skolan - eller vad hon nu kallar det för. Visst är det viktigt, men när blev någon en bättre människa genom att teoretisera kring hur en människa borde vara? Är det inte en smula sent att engagera sig i social kompetens i gymnasieåldern? Vad kommer att hända med dem som får Icke godkänt i ämnet? De kommer att vara stämplade för resten av livet. Visst ska social kompetens, att kunna uppföra sig och att visa respekt, vara en naturlig del i skolans vardag i stället för att hänvisas till ett särskilt ämne av - som jag ser det - tvivelaktigt värde. Lärare har rätt att kräva respekt från elever och andra, men det måste ske i klassrummens vardag så att lärarna får tillfälle att vara lärare och förmedla kunskaper, inte genom att stänga in vanligt hyfs i ett särskilt ämne och i övrigt låta allt annat vara som det är. Fru talman! I sitt svar skriver Ingegerd Wärnersson att det är oerhört viktigt att alla elever oberoende av vilken skola de går i har rätt att diskutera livs och värderingsfrågor, och visst är det så. Men det står också i skollagens portalparagraf om hur det ska gå till. Där står det att alla ska ha den möjligheten. Det står: "Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden."

Fru talman! Den fråga som också jag ställde mig när jag hörde skolministerns uttalande var: Behöver vi ett nytt ämne i den svenska skolan? Vi hade en lång debatt i tisdags om situationen i skolan där vi allihop mer eller mindre var överens om att skolan inte klarar av att nå de grundläggande målen - att lära eleverna läsa, skriva och räkna - som skolan ska klara och att man har stora svårigheter med detta. Är det då rätt läge att över huvud taget ta upp en diskussion om att man ska införa ett nytt kärnämne som det inte finns någon lärarutbildad personal för? De ord som skolministern tidigare använde, nämligen orden social kompetens, är dessutom dåliga ord i det här sammanhanget, som ämne i skolan. Social kompetens är viktigt, men det har väldigt lite med moral och etik att göra. Man kan vara socialt kompetent i en viss miljö, och det kan vara en väldigt trist miljö. Det kan vara alltifrån en kriminell miljö till en ideologiskt mycket tvivelaktig, auktoritär miljö. Man är helt enkelt socialt kompetent om man anpassar sig. Naturligtvis ska man lära sig att anpassa sig i en viss utsträckning i skolan, men att ha social kompetens som ett kärnämne i skolan kan mycket väl innebära att man får högsta betyg fast man inte alls har någon särskilt genomtänkt etik eller moral. Skolan visar naturligtvis att man förväntar sig respekt genom att man har tydliga regler, genom att man har närvaroplikt i gymnasieskolan - som vi också har diskuterat här en gång i kammaren och som skolministern då inte gav ett klart besked om att vi skulle ha -, genom att man polisanmäler brott, genom att man har en intensiv kampanj och ett handlingsprogram mot droger och mot mobbning i skolan. Däremot behöver vi naturligtvis en diskussion om etik och moral i skolan, men för den sakens skull behöver vi inga nya ämnen. Vi har ett ämne som heter religion som innehåller livsåskådningsfrågor och etiska frågor. Vi har ett ämne som heter filosofi. Vi har dessutom litteratur, konst och andra ämnen där man naturligt kommer att beröra moraliska och etiska frågor och där man mycket väl kan ha en djupgående diskussion om på vilka moraliska principer olika ställningstaganden grundar sig. Där hade jag gärna ställt upp på att riksdagen ger en signal att det bör föras en diskussion kring moraliska och etiska frågor i skolan mer än vad som görs i dag. Men vi behöver inte ett nytt ämne.

Fru talman! Jag skulle gärna vilja tala lite grann om de två orden social kompetens. De kan betyda väldigt mycket. Det finns ingen bestämd definition av innehållet i detta begrepp. Från mina erfarenheters perspektiv kan social kompetens vara någonting oerhört destruktivt. Social kompetens i vissa miljöer betyder angiveri, tystnad, brist på kurage och brist på civilt motstånd. Etik kan tvärtom betyda att inte anpassa sig, att vägra gå med trenden, att stå emot trycket från miljön. Etik visade pojken John Hron när han lät sig mördas för en kamrats skull - ni minns den fruktansvärda händelsen. Jag skulle gärna vilja att vi glömmer orden social kompetens. Förresten förstår jag inte varför vi behöver nya ord. Vi har i vår kultur, i vår civilisation, i vår mycket långvariga kamp för demokrati, som är en mycket vacker del av västerlandets historia, en kontinuitet av ställningstaganden för de mänskliga rättigheterna, för människans värde, för respekt för varje individ. Om vi lär oss historia, om vi läser böcker - många böcker, vackra böcker, rika böcker - och om vi återställer humanismens position i skolvärlden behöver vi inte orden social kompetens. Jag ska inte vara så mångordig i ämnet. Jag vill bara påminna om en annan sak. Begreppet social kompetens har använts på landets arbetsförmedlingar under de senaste åren som ett slags tyglanderedskap mot arbetslösa invandrare. Väldigt många personalchefer och väldigt många arbetsgivare har gjort samma sak. Varje gång när man har vägrat anställa en kompetent invandrare har man sagt: Du saknar social kompetens - du passar inte in i kafferummet. Från den synvinkeln sett är också bruket av dessa två ord oerhört olyckligt.

Fru talman! Det är naturligtvis lätt att bli missförstådd i mediedebatten. Men det är ju ändå så, vilket också framgår av interpellationssvaret, att ministern faktiskt inte tar avstånd från tanken på ett nytt kärnämne eller ett ämne i de här frågorna. Om det sedan ska heta social kompetens eller inte är det väl bra om man har funderat över. Men det är ju ingen tvekan om, när man tittar på utskrifter av vad som har sagts i radion och annat, att man kan tolka det så. Utan att vilja missförstå kan man faktiskt inte utläsa det på något annat sätt. Man ställer också frågor om betyg och mycket annat. Vi har nu fått beskedet att det inte är fråga om ett ämne som ska heta social kompetens, att det kan vara något annat ämne och att det viktiga är att man jobbar med det. Då vill jag gå tillbaka till det som gjorde att jag egentligen ställde min interpellation, nämligen den inre arbetsmiljön och nödvändigheten att få arbetsro. Jag har nämligen en känsla av att en del av regeringens arbete med värdegrunden innebär att man krånglar till det hela. Men det är vardagen och de enkla, raka sakerna som måste börja fungera, för vi har akuta problem med arbetsmiljön i skolan. Därför tycker jag t.ex. att man måste se över reglerna för elevers uppförande. Jag är inte ute efter kvarsittning eller något sådant - jag vet inte exakt vilka konkreta regler man kan ha - men någonting måste göras, och här kan regeringen ta konkreta initiativ. Min andra fråga i interpellationen berörde frågan om regeringen är beredd att ta initiativ för att öka samarbetet mellan hem och skola. Det är uppenbart att fostrande uppgifter inte är något som bara ligger på skolan, även om det är en viktig skoluppgift, utan det är ett samarbete som ska ske. Jag får då i svaret från ministern veta vad som står i läroplanen, och det känner jag till. Det är alldeles riktigt att rektorn är ansvarig. Problemet, och det är ju det som vi har sett i utvärdering efter utvärdering, är att de inte gör det som de ska göra. Det händer ju ingenting. Detta med samarbete har inte utvecklats tillräckligt väl. Därför var min undran om regeringen har tänkt att göra något åt detta. Jag tror att det är nödvändigt, därför att med den situation som vi har med många ungdomar som flipprar ur i både skolan och ett vettigt socialt sammanhang måste vi våga vara vuxna. Det gäller att våga vara vuxen oavsett om man är lärare och har en viss undervisning, om man är vaktmästare eller förälder. Det är oerhört centralt. Då tror jag att det behövs konkreta initiativ också från regeringsnivå för att tydliggöra att så enkelt är det. Jag tror att det finns en rädsla i skolan i dag som hindrar människor från att säga ifrån, sätta gränser osv., och det är allvarligt att det är på det sättet. Sedan tycker jag att det är viktigt att vi får den här debatten om begreppet social kompetens, för det är ju vad som efterfrågas i arbetslivet väldigt mycket i dag. Men ingen definierar vad det handlar om. Men att fungera i skolarbetet handlar i vart fall om att kunna komma i tid, kunna lyssna, ta hänsyn till sina kamrater och en rad ganska enkla saker. Just nu fungerar detta dåligt. Mitt krav på regeringen och alla andra som sysslar med detta är att faktiskt konkretisera och försöka att få en vändning från den utveckling som vi ser. Mobbning och annat är många gånger också ett uttryck för att eleverna inte riktigt har sett gränserna eller insett betydelsen av det hela. Det gör att det är mycket svårare att bearbeta det hela. Jag tror också att samtalet är en viktig grund. Vi pratar för lite med våra barn och förklarar för lite, men det går inte att bara prata. När Pelle slår Lisa räcker det inte att sätta sig ned och prata, utan man får faktiskt säga ifrån ordentligt eller ta tag i barnet. Det behöver man inte göra hårt, men handgripligen kan det behöva göras. Det vet jag som har egna barn. Jag skulle vilja vädja till skolministern att i arbetet framdeles försöka att konkretisera och öka utbytet av idéer om hur man i vardagen arbetar med de här uppgifterna.
Fru talman! Jag vill uppriktigt säga att jag är väldigt tacksam för det svar som skolministern har gett. Jag skulle vilja förtydliga en liten del av min inställning till detta med social kompetens. Jag ser det inte som någon fara. Nu har det blivit ett debatterat ämne och fått olika innebörder, och då blir det lite annorlunda. Å andra sidan måste jag säga att jag tycker att skolministern har åstadkommit en debatt och en aktivitet runt dessa frågor som jag inte riktigt vet hur man skulle ha åstadkommit på annat sätt än genom den debatt som vi har fått. Området är viktigt, och jag tycker att av de fyra kompetenserna - kunskapskompetens, social kompetens, emotionell kompetens och mental kompetens - har vi diskuterat de tre sistnämnda för lite. Alla är ju en sida av det mynt som kallas för värdegrund. Såtillvida har man ju fått i gång en debatt. Jag vill återkomma till det som aktualiserades i onsdags vid den högtidliga ceremonien i samband med bibelöverlämnandet, där jag tycker att vår statsminister var oerhört tydlig när han talade om den nya bibeln och dess funktion i kulturarvet. Jag skulle önska att vi skulle kunna använda vår nya bibel som läromedel i värdegrundsprojektet och att vi skulle kunna diskutera utifrån den. Jag tror nämligen att yttringen, som jag brukar kalla social kompetens för i förhållande till innehållet, ändå är två sidor av samma mynt. Så, fru talman, social kompetens är yttringen. Värden är själva innehållet. Dessa två sidor av samma mynt skulle jag önska blev ännu mer uppmärksammade i värdegrundsarbetet.
Fru talman! Det var intressant att höra skolministern upprepa för tredje gången här i kammaren att hon inte har uttalat sig om social kompetens som ett nytt ämne. Men det är ju så, som vi också kunde höra på Ekot i morse, att ett nytt ämne var en tanke från skolministern, oavsett om det skulle heta social kompetens eller någonting annat. Det är det som gör mig lite upprörd. Visst är det oerhört viktigt med värdegrund i skolan, och det är alla partier helt överens om. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta med det, men det är också viktigt att det börjar i tidig ålder, från förskola till grundskola, där man kan få möjligheter att lära sig om varandra och där man kan få lära sig om demokrati och utveckling. Men det krävs också handling och inte bara fina ord, dvs. att tala om värdegrund. När skolministern talar om det här nya ämnet som ska komma fram blir det på något sätt en sak som skolministern tar till för att inte komma fram med några nya, konkreta idéer. Det gör mig oerhört ledsen och besviken. På gymnasieskolan och i grundskolan finns det ju så många elever som inte får möjlighet till godkända kunskaper för att kunna utvecklas vidare som människor, vilket är trist. Därför är det också trist att man snöar in på ett enda ämne, eller utvidgar gymnasieskolan med ett ämne, och säger att värdegrunden är viktig men inte föreslår konkreta åtgärder. Jag tycker att det är viktigt att de konkreta åtgärderna kommer från regeringen nu, för det är här i riksdagens kammare som vi ska besluta om målen för den framtida skolan. Jag vill ha en flexibel skola, där eleven sätts i centrum och redan från tidig ålder får möjlighet till godkända kunskaper, med bl.a. individuella studieplaner, lokala skolstyrelser och ökad möjlighet för de lokala skolorna till makt och inflytande.
Fru talman! Trygghet för eleverna i skolan kräver ju, som många här har sagt, en viss fasthet i attityden från skolans håll men inte minst från politikernas håll. Det gör att de som arbetar i skolan känner att de har stöd i sitt arbete med att skapa en trygg miljö där eleverna kan diskutera självständigt och vågar öppna munnen inför både kamrater och lärare och tryggt vågar vara med i arbetet. Rinkebyskolan i Stockholm har på eget initiativ, som jag har uppfattat det, påbörjat ett väldigt bra arbete med rektor, skolledning och elever. Eleverna där har själva efterfrågat den här typen av tydliga regler. Därför tror jag att det vore bra om politiker på olika nivåer visade sitt stöd. Det var därför jag nämnde detta exempel. Om skolministern hade sagt att det är klart att det ska vara närvaroplikt i gymnasieskolan hade varit ett litet exempel som kunde följas av flera. Jag tycker naturligtvis också att det är bra att vi har fått reda på, fru talman, att det inte blir något nytt ämne som heter social kompetens. Men däremot sade skolministern i sitt svar att man funderar över att införa ett nytt kärnämne. Det kommer lite plötsligt. I övrigt var vi inte färdiga med diskussionen om hur många kärnämnen vi ska ha. En del för fram krav på att historia ska bli kärnämne. Vi har diskussioner om - det är inte klart - hur många språk man ska behöva läsa på naturvetenskapligt program, osv. Tanken att det då plötsligt från Skolverket kommer ett förslag om ett nytt kärnämne som regeringen gör till en proposition utan att det har varit en bred diskussion bland lärare och elever och annat skolfolk är för mig väldigt skrämmande. Ska vi införa ett nytt kärnämne i skolan ska det föregås av en bred remiss och en diskussion. Denna spontana diskussion på grund av skolministerns uttalande har i och för sig varit intressant, men ska man seriöst införa ett nytt ämne ska det inte bara komma som ett pappersförslag från Skolverket och regeringen.
Fru talman! Det är mycket bra att diskussionen om etik och samspel mellan barn och vuxna har kommit in i analysen av skolarbetet. Det är en diskussion som vi har behövt under en lång tid. Jag minns att det för 20 år sedan, när jag var väldigt engagerad i skoldebatten, var omöjligt att öppna en sådan diskussion. Vi försökte, en grupp debattörer, och vi fick höra att vi var antidemokratiska och reaktionära bara därför att vi talade om gott och ont, bl.a. Vi får inte glömma detta. Det har funnits en fruktansvärd förvirring bakom väldigt många ställningstaganden som har varit viktiga för den svenska skolan. Denna förvirring har i sin tur skapat förvirring hos barn och tonåringar. En bra arbetsmiljö i skolan betyder respekt för varje människa och respekt för arbetet. Därför bör denna diskussion om etik gå vidare. Tack ska ni ha!

Fru talman! Vi har inte olika uppfattningar, skolministern och jag, vad gäller skolans styrning och arbetsfördelningen mellan stat och den lokala nivån, men det är alldeles uppenbart att det är kris på många håll. Alla är väldigt förtjusta över att kunna berätta att de själva har sett ett bra exempel på hur man kan arbeta. Jag kan dra sådana exempel tills i morgon, om ni har lust. Det finns många bra exempel på saker som görs. Men det är så uppenbart att det är oroligt och stökigt och att vi har många barn och ungdomar som inte lär sig hur man ska bete sig. Det bekymrar mig. Då är min enkla slutsats att man även på nationell nivå måste fundera över vad man gör. Man kan inte göra som förra skolministern gjorde och säga att det är rätt att de ringer polisen när det blir riktig kris. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att se över reglerna för elevers tillrättaförande sakligt sett. Annars hamnar vi i en diskussion i denna kammare om vad vi ska göra med ungdomskriminella, t.ex., och i en debatt om vad vi ska göra åt otillräckliga resultat. Jag menar att det måste finnas en del man kan göra. Jag frågade också om det finns några idéer från regeringens sida om vad man kan göra för att öka samarbetet mellan hem och skola. Nej, det finns det inte. Det är rektors sak. Jag konstaterar att de inte gör sitt jobb. Då har inte jag lust att sitta med armarna i kors. Man får fundera över om man ska förtydliga föräldrars ansvar för barnens skolarbete i skollagen. Man får fundera över om man ska ha individuell inskrivning. Man får fundera över avtal mellan elever och skolor om vilka regler som gäller. Det finns säkert massor att fundera över, men någonting måste göras. Jag vill inte vänta tills vi har stor kalabalik i tidningarna igen om stora problem, utan jag vill gärna att det ska hända något nu. Sedan är det bra om vi utreder och funderar. Det finns många aspekter på detta. Men det är en akut situation där det krävs besked från ministern och inte bara ihopsamling av resultaten från en massa arbete runtom. Det krävs faktiskt idéer och initiativ. Se över reglerna för elevers tillrättaförande. Det bör kunna ingå i den översyn av reglerna som pågår, tycker jag.

Fru talman! Jag vill tacka skolminister Ingegerd Wärnersson. Halva delen av min interpellation, om social kompetens, diskuterade vi ju alldeles nyss. Därför tänkte jag bara diskutera lite grann kring det som ministern tar upp om min andra fråga, hur ministern vill arbeta för att fler elever ska få godkända kunskaper i skolan. Ministern lägger fram ett par idéer. Hon säger t.ex. att man vill framföra ett tiopunktsprogram i skolan och arbeta med det. Jag kan säga att Centerpartiet sedan ett par år har ett fempunktsprogram, ett övergripande program som vi vill arbeta med. Det är viktigt att kunna ha ett program, konkreta förslag som man sedan arbetar med. Det är de konkreta förslagen som jag skulle vilja att skolministern tar fram. Skolministern pratar också om att IT ska utvecklas och att vi ska satsa på det i skolorna. Det tycker jag är oerhört bra. Det är något som Centerpartiet med sin digitala allemansrätt strävar efter. Men det gäller inte bara det som Socialdemokraterna eller regeringen för fram, att det ska ut till kommunerna. Vi vill ha det ända fram till människorna där de bor. Det är det som också är lite problematiskt med skolministerns och regeringens idé om IT i skolan med en peng till varje elev. Det blir ju på det sättet - jag vet att skolministern och jag har diskuterat det här i en annan interpellation - att det är de skolor som finns i tätbebyggda områden som får fördelen och att glesbygdsskolorna halkar efter eftersom det kostar mycket mer för dem att koppla upp sig och få de här fibersystemen fram till skolan. Det gör att eleverna på de mindre skolorna ute på landsbygden inte får samma möjligheter. Slutligen skulle jag bara vilja kommentera en sak som skolministern tar upp. Det gäller något som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen det här med språkutveckling för elever, alltså läs och skrivutveckling. Det har vi pratat om, och det diskuterade vi också förra tisdagen i debatten. Skolministern har visat regeringens förslag där man vill se till att lärare ska få mer kunskaper i ämnet. Det tycker jag är bra. Men frågan är också hur vi ska göra för att kunskaperna ska komma eleven mer till del. Jag har vid ett par tillfällen framfört att vi ska försöka ta fram ett program. Centerpartiet har lagt fram det förslaget och skolministern har sagt att hon tycker att det är en bra idé. Hon ska tänka på om det eventuellt kan bli så.

Fru talman! Jag är oerhört glad över den här debatten. För min del har många frågetecken rätats ut till utropstecken. Ute i samhället och i våra medier har man uppfattat det som att skolministern funderar på att införa ett nytt obligatoriskt ämne i gymnasieskolan, nämligen social kompetens. Jag är glad över att skolministern avfärdar de ryktena. Vi i Kristdemokraterna har under lång tid hävdat att skolans uppgift är att lära och fostra. När en skola förändras sker det inte över en natt. Det här är en stegvis process som pågått under många år. I ivern att komma bort från den gamla auktoritära skolan har många successivt ramlar ned i kravlöshetsdiket. Både lärare och vi som vuxna har blivit så förtvivlat rädda för att vara just vuxna. Rädslan för att man ska hämma barnets utveckling eller framstå som auktoritär har lett till att många har förlorat sin auktoritet och sitt civilkurage. Denna rädsla har först och främst resulterat i att vi har blundat för det språkbruk och de tilltalsord som vi har fått höra på skolgårdar och i skolsalar. De har blivit allt råare och brutalare. Så småningom har det också lett till mer fysiskt våld i skolan samtidigt som antalet vuxna i skolan har minskat år efter år. Det har fått till följd att alltfler elever lämnar skolan med ofullständiga betyg. Det här är mycket otillfredsställande. Det behövs fler vuxna i skolan. Nu pågår det ett arbete med en värdegrund. Vi kristdemokrater tycker att det är oerhört bra. Om skolan ska lyckas vända utvecklingen mot ett allt hårdare klimat i skolan måste vi få ett nytt tänkesätt. Vi är övertygade om att ett etiskt tänkesätt måste genomsyra hela utbildningen. Omtänksamhet, medmänsklighet, hederlighet och respekt är grogrunden för ett mjukt klimat i skolan. Ordning och struktur är en förutsättning för all undervisning. Samtal om etik och moral måste pågå hela tiden och på alla stadier och genomsyra alla ämnen i skolan. Etiska samtal med utgångspunkt i konventionen om de mänskliga rättigheterna ska enligt vår mening vara stående inslag på schemat. Den västerländska humanismens och den kristna etikens grundmönster som har varit vägledande för demokrati och rättsuppfattning i vårt land bör vara centrala inslag i sådana samtal. Vi tror att moralisk och social kompetens kan utvecklas likaväl som annan kompetens, men då är det viktigt att det här arbetet får börja så tidigt som möjligt i barnaåren, i förskolan. Det måste vara av största vikt att barn lär sig att visa respekt, känna solidaritet och veta vad demokrati innebär redan som små. Det behöver sedan upprepas åter och åter under hela grundskolan, i gymnasieskolan och in i vuxenlivet. Det måste vara en process som ständigt pågår i ett samhälle. Demokrati är inte någonting självklart utan måste hela tiden vinnas på nytt. Att skapa ett klimat i skolan, i klassrummet och på skolgårdarna där barn och vuxna möts med respekt för varandra oavsett ras, hudfärg eller kön, där jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklarhet och där medmänsklighet ses som naturligt och eftersträvansvärt är den bästa förebyggande insatsen mot mobbning, våld och förtryck. Tack!

Fru talman! Lars Tobisson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att Sverige ska uppnå den valutastabilitet som krävs för eurons införande i vårt land. Riksdagen har beslutat att Sverige inte ska delta i valutaunionen från starten. Om regeringen, efter det informations och folkbildningsarbete om EMU som nu genomförs, skulle finna att Sverige bör delta i valutaunionen så ska frågan underställas svenska folket i val eller folkomröstning. För att delta i valutaunionen ska en medlemsstat uppfylla de s.k. konvergenskriterierna. Ett av dessa, växelkurskriteriet, innebär att medlemsstaterna ska uppvisa växelkursstabilitet. Ekofinrådet noterar i sitt yttrande i februari i år över Sveriges konvergensprogram från 1998 att det kommer att krävas att "Sverige visar sin förmåga att vara i linje med en lämplig paritet mellan kronan och euron under en tillräcklig tid utan att det uppstår några allvarliga spänningar. Rådet förväntar sig därför att Sverige beslutar sig för att ansluta sig till ERM2 i sinom tid." Jag vill här understryka att deltagande i ERM2 är frivilligt, och den närmare tolkningen av växelkurskriteriet är en öppen fråga. Erfarenheterna från den nuvarande politiken inriktad på prisstabilitet i kombination med rörlig växelkurs är goda. Regeringens uppfattning är att det för närvarande inte är aktuellt att delta i den europeiska växelkursmekanismen ERM2. Deltagande i ERM2 kan ses som ett naturligt steg vid ett eventuellt svenskt deltagande i valutaunionen. Efter saneringen av statsfinanserna och en lång period med låg inflation är nu utsikterna för Sveriges ekonomi gynnsamma. Tillväxten är relativt god. Bytesbalansen uppvisar överskott, och de svenska statsfinanserna är bland de starkaste inom EU. En trovärdig och uthållig ekonomisk politik med denna inriktning skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil valuta. Flera viktiga institutionella reformer har dessutom genomförts på de finans och penningpolitiska områdena. Jag tänker här på bl.a. den ökade självständigheten för Riksbanken tillsammans med ett lagfäst prisstabilitetsmål och den nya budgetprocessen. Dessa reformer har stärkt förtroendet för Sveriges ekonomiska politik. Långsiktig valutastabilitet ger naturligtvis inte garanti mot kortsiktiga svängningar. Kronan, liksom flera andra valutor med rörlig växelkurs, påverkades t.ex. i samband med förra höstens turbulens på de internationella finansiella marknaderna. Under loppet av 1999 har kronan stärkts påtagligt. Fru talman! Regeringens ekonomiska politik skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil växelkurs. Att föregripa framtida ställningstaganden och att nu vidta större ändringar på det valutapolitiska området vore oklokt och riskabelt.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. I min interpellation tog jag upp frågan om hur Sverige ska uppnå valutastabilitet eftersom vi på den punkten, inför eurostarten, fick underkänt vid EU:s prövning våren 1998. Regeringens sätt att omarbeta och nyligen uppdatera konvergensprogrammet är mot denna bakgrund mycket märkligt. Själva knäckfrågan om valutastabilitet ägnas bara ett förstrött intresse. I kommissionen medlemskap i ERM2 som det bästa sättet att uppnå erforderlig stabilitet, och man efterlyste besked om när Sverige kunde tänkas ansluta sig. Finansministern noterar ju själv att Ekofinrådet förväntar sig en sådan anslutning för att Sverige ska visa sin förmåga att hålla en lämplig paritet mellan kronan och euron under en tillräcklig tid utan att det uppstår allvarliga spänningar. I sitt svar säger finansministern att deltagande i ERM2 är frivilligt och att det inte är aktuellt för Sveriges del, och så tillägger han, mycket märkligt, att det kan ses som ett naturligt steg vid ett eventuellt svenskt deltagande i valutaunionen. Men det är ju inför Sveriges införande av euron som deltagande i ERM2 blir ett inte bara naturligt utan också, enligt min mening, nödvändigt steg för att man ska kunna dokumentera stabiliteten i växelkursen. Finansministern hävdar att tolkningen av växelkurskriteriet är en öppen fråga. Jag vill dock påpeka att den nye kommissionären för monetära frågor, Pedro Solbes, så sent som för några veckor sedan i en tidningsintervju bekände sig till en strikt tolkning av konvergenskriterierna och underströk att Sverige måste delta i ERM2 i två år innan vårt land kan upptas i valutaunionen. Det verkar på svaret som om finansministern tror att det finns ett samband mellan en starkare ekonomi och en långsiktigt stabil växelkurs. Valutans värde bör tvärtom naturligtvis stiga i förhållande till omgivningen om en ekonomi går från svag till stark. Då är växelkursen således inte stabil utan stigande. Föreskriften om två års tillhörighet till ERM2 är till för att Sverige ska visa att man kan hålla en fast relation mellan kronan och euron under tillräcklig tid utan att det uppstår allvarliga spänningar, precis som finansministern citerade ur Ekofinrådets yttrande. Det är alltså förhållandet mellan kronan och euron som är det viktiga. Om euron faller mot dollarn ska kronan följa med alldeles oavsett hur starkt vi tycker att den svenska ekonomin utvecklas. De svängningar som kronan genomgått efter eurostarten vid årsskiftet har haft ett nära samband med förväntningsbilden beträffande den gemensamma valutans införande i Sverige. Direkt på det nya året uttryckte sig statsministern på ett sätt som tolkades som att det skulle bli en förhållandevis snabb procedur, och då steg kronan. Tydligen bedömdes stämningen därmed ha blivit alltför positiv. För att lugna den splittrade partiopinionen skickade statsministern ut några honom närstående statsråd för att anmäla tveksamhet. Det dämpade utvecklingen. Efter beslutet om en extra socialdemokratisk partikongress i eurofrågan i mars nästa år stärktes åter kronan mot euron över sommaren. Därefter har det förekommit perioder då en folkomröstning hösten 2000 framstått som mindre sannolik. Därmed har också en försvagning inträtt. Det här visar att vi inte har den stabilitet i kronan som vi eftersträvar. Finansministern medger att med den nu förda penningpolitiken finns det ingen garanti mot kortsiktiga svängningar, något som vi faktiskt vid inträdet i EU förbundit oss att motverka. Ser finansministern någon annan väg att gå än ERM2 för att uppfylla den förpliktelsen?
Fru talman! Grunden är naturligtvis en god och framgångsrik ekonomisk politik. Sverige har för närvarande glädjen att se att vi har en sådan inriktning på vår ekonomiska politik. Det här är ett ämne som ventilerats ett antal gånger tidigare både i kammaren och i andra sammanhang. Jag vill gärna markera att de formella kriterierna för valutastabilitet sannolikt inte kan tillämpas annorlunda och mer strikt än för exempelvis Finland och Italien. I deras fall ansåg man exempelvis att en betydligt kortare tid än de två år som det här talas om från inträde i ERM till granskningstillfället var tillräckligt. Den stora frågan är nu vår anslutning till EMU. Vårt ställningstagande till en eventuell anslutning till EMU är föremål för diskussion under nästa vecka i kammaren. Jag ska därför inte ta upp den diskussionen nu. Jag vill bara markera att en långsiktig valutastabilitet naturligtvis inte ger en garanti mot kortsiktiga svängningar. Kronan liksom flera andra valutor med rörlig växelkurs påverkades exempelvis i samband med förra höstens turbulens på de internationella finansiella marknaderna. Svängningar i valutakurser behöver inte vara uttryck för brist på styrka eller brist på förtroende. Ingen skulle hävda att den amerikanska ekonomin är en svag ekonomi. Ändå kan vi notera stora svängningar i dollarkursen gentemot andra valutor. Under höstens turbulens på de internationella finansiella marknaderna som följde efter den ryska valutakrisen valde många placerare att ändra sammansättningen av sina portföljer. Att även kronan påverkades under denna turbulens är inte så märkligt. Den svenska kronan har under det senaste året inte heller visat större fluktuationer än i jämförbara länder med rörlig växelkurs. Under loppet av år 1999 har kronan stärkts påtagligt. Sedan årsskiftet har kronan stärkts mot euron med drygt 9 %. Den senaste tiomånadersperioden har kronan varit stabil. Kronans fluktuationer, som i huvudsak har att göra med eurons fluktuationer mot dollarn, har legat på ett intervall på plus minus 2,5 % kring genomsnittskursen 8:80 kr per euro. Aktuella beräkningar av bl.a. Riksbanken visar att såväl de faktiska som de förväntade kronfluktuationerna mot euron nu ligger på historiskt mycket låga nivåer.
Fru talman! Nu visar finansministern riktigheten av mitt påstående att han faktiskt inte har insett skillnaden mellan att kronan är stark och stärks å ena sidan och att vi ska hålla en fast relation till euron å andra sidan. Det är ointressant om dollarn stärks eller om kronan stärks så att vi rubbar relationerna. Det visar faktiskt på att vi inte har den stabilitet som vi har åtagit oss själva att eftersträva. Att ha en stark valuta är inte detsamma som att ha en stabil valuta. Stabiliteten ska jämföras gentemot euron. Inget tvivel kan råda om att Sverige enligt vårt anslutningsfördrag är skyldigt att delta i valutasamarbetet fullt ut. Vi har inte till skillnad från Danmark och Storbritannien rätt att stå utanför. Att vi ännu inte formellt sett gjort oss skyldiga till fördragsbrott beror på att regeringen förhindrat det deltagande i först ERM och sedan ERM2 som skulle gett nödvändig valutastabilitet. Frågan är då: Är detta ett sätt som regeringen har för att bevara sin handlingsfrihet? Konsekvensen blir i alla händelser att tidpunkten för eurons införande skjuts framåt i tiden för varje dag vi fortsätter att stå utanför ERM2. Finansministern kunde i sitt svar nu inte anvisa någon annan trovärdig väg för att etablera valutastabilitet. I väntan på en anslutning till växelkursmekanismen kommer kronkursen att fortsätta att åka jojo. Jag försökte beskriva det förut. Statsrådsuttalanden kommer att tolkas hit och dit. Förskjutningar i opinionsmätningar kommer att ge stora utslag. Variationsbredden kan kanske ligga mellan drygt 9 kr för en euro i dystra ögonblick och 8:50 kr när dess införande framstår som troligt. Min fråga till finansministern är: Är regeringen inställd på och beredd att utsätta landet för denna fortsatta osäkerhet? Den framtida kronkursen är över huvud taget mycket osäker. Efter regeringens och Riksbankens alla uttalanden om att kronan är undervärderad skulle man kunna bedöma att man har beställt en kurs på minst 8:50 kr vid en eventuell låsning. Men skulle Sverige välja fortsatt utanförskap kommer det att tolkas som att regeringen håller öppet för att återgå till gamla tiders inflations och devalveringspolitik. Då blir fallet från nuvarande nivå stort. Jag uppfattar finansministern så, att det inte blir aktuellt med en anslutning till ERM2 förrän frågan om eurons införande har underställts folkets prövning. Men efter ett ja måste under alla omständigheter - som finansministern tidigare citerade ur Ekonfinrådets utlåtande - Sverige visa sin förmåga att hålla en lämplig paritet mellan kronan och euron under tillräcklig tid - det har sagts två år - utan att det uppstår allvarliga spänningar. Med hänsyn till den turbulens som jag förutspått kommer att föregå ett sådant beslut, hur lång bedömer finansministern att prövotiden behöver bli? Finns det något skäl att tro att den förre och nyblivne kommissionären för monetära frågor ljuger när de säger: Minst två år? Varför ska vi underkasta oss denna påfrestande osäkerhet? Det rör sig här bara om hur vi ska gå till väga för att uppfylla en fördragsenlig förpliktelse. Danmark som har ett undantag från plikten att införa euron har varit med i ERM och är nu med i ERM2 med en smal bandbredd. Det har gett vårt grannland en bättre stabilitet i kronkursen än den som Sverige har kunnat visa upp. Varför är det som är så bra för Danmark så omöjligt för oss i Sverige att genomföra?
Fru talman! Det är uppenbart att Lars Tobisson vill hoppa över den demokratiska processen när det gäller Sveriges förhållande till EMU. Det har många gånger sagts, och Lars Tobisson bekräftar det nu också genom att referera vad jag sagt, att det självfallet inte är aktuellt för Sverige att söka anslutning till ERM2 förrän vi har tagit ställning till själva huvudfrågan om vi ska bli medlemmar eller inte i Europeiska monetära unionen. Jag kan bara bekräfta det som Lars Tobisson säger på den punkten. Så är naturligtvis förhållandet. Jag vill också göra en invändning. När jag hävdar att svensk kronkurs har förstärkts under året och har kunnat visa på det är det naturligtvis fråga om att kronkursen som sådan har förstärkts i förhållande till euron. Men det är också fråga om att kronan har varit stabil. Jag påvisade i mitt förra inlägg att de relativt små fluktuationer som det handlat om under året har varit mycket begränsade. De visar att vi har både en stärkt krona och en stabil valutautveckling. Det är alldeles fel att påstå som Lars Tobisson gör att det är en absolut regel att det måste handla om en tvåårig period i ERM2 som en ingångsperiod. Jag påvisade förut att Finland och Italien har haft betydligt kortare perioder. Det är i allra högsta grad, som jag sade i mitt interpellationssvar, en fråga som är öppen för diskussion. I det läge vi befinner oss nu i Sverige med en god ekonomisk utveckling med en bra kronkurs och med en stabil valutautveckling har vi alla förutsättningar att i lugn och ro föra en diskussion om hur vi ska hantera dessa frågor. Jag ska inte, som jag sade förut, föregripa diskussionen om vårt förhållande till EMU som kommer att genomföras i kammaren i nästa vecka.
Fru talman! Besluten i Italien och Finland fattades mer än två år före det att själva starten av euron sattes in den 1 januari 1999. Finansministern bekräftar att han inte förstår skillnaden mellan att kronan stärks och att den är stabil mot euron. Det är uppenbart att det inte kan betyda samma sak, och jag förstår inte hur han kan upprepa det. Det är inte fråga om när vi ska gå in i EMU. Vi är med i EMU sedan lång tid tillbaka - sedan vi inträdde i EU är vi med i EMU. Frågan är när vi ska ta steget in i den tredje fasen. Men jag har inte diskuterat detta, utan jag diskuterar en annan fråga - nämligen hur vi ska etablera valutastabilitet. Det är något vi har åtagit oss att göra redan under den andra fasen av EMU. Här har finansministern inte kunnat ge några besked om detta. I min interpellation har jag inte diskuterat eurons införande, utan jag diskuterar hur vi ska förhålla oss till ERM. Regeringens rädsla för att binda sig för euron i framtiden och därmed motviljan mot ERM beror naturligtvis inte bara på splittringen i de egna leden, utan också på valet av samarbetspartner. Det är betecknande att bland övriga partier som står bakom konvergensprogrammet är det numera bara Miljöpartiet som är negativt till att införa euron i Sverige. Vilken signal tror finansministern att det sänder? Det har sagts vara överraskande att det andra av regeringens reguljära stödpartier, Vänsterpartiet, inte ställt upp. Men det sensationella är i stället att när Socialdemokraterna ska föra en aktiv, positiv Europapolitik söker de stöd hos partier som är emot euron, men inte hos något parti som vill införa den. Detta beror väl mest på motståndet mot att göra något åt den svängiga kronan. Den är svängig, som finansministern själv har visat här. Denna debatt har stärkt intrycket av att finansministern vill hålla Sverige utanför ERM för att undgå fördragsbrott. Det är ett högt och kostsamt spel med Sveriges framtid att bete sig på det sättet.
Fru talman! När Sverige gick in i Europeiska unionen gjordes en mycket tydlig deklaration - att vårt förhållande till den europeiska monetära unionen skulle underställas riksdagens och svenska folkets ställningstagande. Lars Tobisson talar självfallet mot bättre vetande när han säger att Sverige redan har tagit steget in i EMU, och att det bara är fråga om att nu bekräfta detta via steget med ERM2. Det är naturligtvis ett alldeles oriktigt påstående. Sverige har i allra högsta grad anledning att överväga och ta ställning till hur vårt förhållande till EMU ska vara i fortsättningen. Den deklaration som gjordes i samband med Sveriges anslutning till EU står naturligtvis fortfarande fast. Det kan verka lite tjatigt, Lars Tobisson, men jag måste få upprepa att när jag talar om att den svenska kronkursen har stärkts påtagligt mot euron, med drygt 9 % i år, så är det en sak. Men jag påpekar också samtidigt att kronkursen har varit stabil i bemärkelsen att kronans fluktuationer bara har varierat i ett intervall runt 2 1⁄2 % under året gentemot euron. Det är faktiskt väldigt stabilt. Jämför t.ex. med att valutor inom ERM2 tillåts variera med plus minus 15 % Jag tror att vi helt enkelt inte kommer varandra närmare på den punkten, om jag inte ens med siffror kan belägga för Lars Tobisson att vi både har haft en stabil utveckling av svensk valuta och en förbättrad och förstärkt svensk valutautveckling i förhållande till euron under det här året. Jag förstår att det smärtar Lars Tobisson att den svenska ekonomin har varit väldigt framgångsrik på den här punkten.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig hur jag motiverar att regeringen avslagit en begäran om förlängning av genomförandetiden för åtgärden Ekologisk omställning av kvarteret Ringdansen i Norrköpings lokala investeringsprogram. Han frågar också om jag kan ompröva beslutet och förlänga projekttiden med ett år, så att boendeinflytande hinns med. I mars 1998 beviljade regeringen Norrköpings kommun 260 miljoner kronor i stöd för upprustning och ombyggnad av miljonprogramsområdet Ringdansen. Syftet med projektet är dels att uppnå positiva miljöeffekter, bl.a. genom effektivare energianvändning, dels att öka trivseln för de boende i området och göra det mer attraktivt. I projektet ingår, förutom fysiska åtgärder, också boendemedverkan i planering av förnyelsen av bostadsområdet. Bidraget till Ringdansen är det största som regeringen beviljat något enskilt projekt inom ramen för de lokala investeringsprogrammen. Genomförandetiden är tre och ett halvt år, med slutdatum den 1 juni 2002. Detta innebär alltså att projektet redan i det ursprungliga regeringsbeslutet fått en ovanligt lång genomförandetid. Tiden för de lokala investeringsprogrammens genomförande är i regel högst tre år. En kommun som beviljats statsbidrag och som vill göra förändringar i sitt program ska till regeringen skriftligt redovisa förändringarna och skälen till dem. När det gäller Norrköpings verksamhetsrapport från 1999 saknas det bl.a. uppgifter om hur långt planeringen och projekteringen kommit samt tidsplaner för genomförande av de olika delåtgärderna. Regeringen anser i sitt beslut om avslag på denna begäran att de omständigheter som kommunen fört fram som skäl för ändringarna av investeringsprogrammet inte är tillräckliga för att motivera en ändring av regeringsbeslutet. Därmed övergår jag till den andra frågan, huruvida regeringen kan ompröva tidigare beslut och bevilja en förlängd genomförandetid. Norrköpings kommun har möjlighet att komma in med en förnyad begäran om förlängning till regeringen. Regeringen har då tre månader på sig att ta ställning till denna begäran. Det underlag som kommunen tar fram kommer att ligga till grund för regeringens ställningstagande. För att underlätta arbetet med att ta fram ett sådant underlag pågår för närvarande en positiv dialog mellan Jag vill avslutningsvis betona betydelsen av Ringdansenprojektet. Runtom i Sverige finns ett stort antal miljonprogramsområden som är i behov av fysisk och social upprustning. Dessa bostadsområden har i dag nått en ålder som gör det nödvändigt att renovera dem. I det sammanhanget är det naturligtvis viktigt att utveckla former för renovering som ger en minskad miljöbelastning, t.ex. genom nya energi och VA lösningar samt nya former för avfallshantering. Samtidigt är dessa områden ofta socialt utsatta, med relativt många arbetslösa och en stor andel invandrare. För att bryta den negativa spiral som bl.a. medför ökad segregation behövs alltså även insatser på den sociala sidan. Det är viktigt att de boende får reella möjligheter att delta aktivt i utformningen av sitt bostadsområde. I Ringdansenprojektet finns både miljötänkande och sociala ambitioner. Erfarenheterna därifrån kommer därför att kunna bli till nytta i samband med förnyelsen av andra miljonprogramsområden runt om i landet. Därför är projektet av riksintresse. Det är min förhoppning att de problem som drabbat projektet i den inledande fasen nu kommer att lösas så att projektet kan fullföljas på ett miljömässigt, socialt och demokratiskt bra sätt.
Fru talman! Först vill jag tacka miljöministern för svaret. Jag ser att Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga sammankomst uppenbarligen har gjort att vi inte har alltför många åhörare till den här debatten. Inte desto mindre är det en viktig debatt både centralt och givetvis för oss i Norrköping - jag kommer ju därifrån. Bakgrunden till frågeställningen är regeringens beslut att satsa en kvarts miljard på genomförandet av ett ekologiskt och socialt bostadsprojekt i Navestad i Norrköping. Redan från början uppstod förseningar, bl.a. på grund av regeringens sena besked om minskade anslag i förhållande till vad den aviserat. Projektet har sedan kantats av problem av olika slag, varför kommunen i mars i år begärde förlängd projekttid. Regeringen avslog dock detta utan motivering, och därmed kommer jag in på den första frågan och det första svaret. Såväl Riksrevisionsverket som Riksdagens revisorer har riktat hård kritik mot regeringens hantering av det lokala investeringsprogrammet, bl.a. just på punkten att regeringen inte motiverar sina avslag. Ministern motiverar inte heller nu sitt avslag på begäran om förlängning, förutom att han gör en hänvisning till att det i verksamhetsrapporten från kommunen saknas uppgifter om hur långt planering och projektering kommit samt tidsplaner för genomförande av de olika delåtgärderna. Min följdfråga blir därför: Beror det på kommunledningen i Norrköping och på en ofullständig redovisning att förlängning inte beviljats? Ska inte ministern efterfölja vad såväl Riksrevisionsverket som Riksdagens revisorer begärt, dvs. en redovisning av bedömningar som ligger bakom ett avslag? Vad gäller den andra frågan, om regeringen kan tänka sig att ompröva avslagsbeslutet, hänvisas till att kommunen har möjlighet att komma in med en förnyad begäran om förlängning. Regeringen kommer då att inom tre månader fatta nytt beslut. För tydlighets vinnande skulle jag vilja veta om en sådan förnyad ansökan kommit på regeringens bord. Om inte, vet ministern om den är på väg? Är det vad som avses med att det förs en positiv dialog mellan kommunen och departementet? Det handlar ju trots allt om ett projekt på en kvarts miljard i statliga insatser. Till det kommer också lokal finansiering, så här måste det vara ordning och reda. Jag vill ha tydlighet på den här punkten. Så några synpunkter ur boendeperspektiv. I Navestad bor det ju många nationaliteter. Det är givet att det innebär kulturkrockar och språkproblem i omvandlingsprocessen. I den första etappen saknas också flera viktiga nationaliteter. De deltar inte. Hur ska de göras delaktiga i den snabba processen? Man har haft kort tid på sig att komma med konkreta förslag och synpunkter på hur den första lilla delen ska se ut. Under den tiden ska man förankra förslagen hos de boende, och arkitekter och andra ska arbeta fram förslag och detaljritningar. Ett lite lugnare tempo skulle innebära att man kunde arbeta med mindre grupper och få ett större ansvar för sitt eget hus eller den egna trappuppgångens utformning. Mindre grupper gör det också lättare att överbrygga språkproblem och få fler delaktiga i processen, och det var ju en poäng med hela projektet. Om Ringdansen ska bli ett lyckat projekt krävs det att de boende görs delaktiga i processen. En annan viktig del är givetvis att vi också får en miljövänlig inriktning på boendet. Avslutningsvis anser ministern i sitt svar att projektet Ringdansen i Navestad i Norrköping är av riksintresse. Erfarenheten av detta projektet ska användas vid förnyelsen av andra miljonprogramsområden runt om i landet. Men då måste väl ändå ministern anse att det är av största vikt att detta projekt blir genomtänkt utan forcerade tidsplaner som urholkar hela den demokratiska och sociala processen i projektet. Ska jag nu tolka det så att om Norrköpings kommun sköter sina papper så kommer regeringen att bevilja en förlängning? Är det en riktig tolkning?
Fru talman! Ja, om Norrköpings kommun kan rätta till de brister som fanns i den tidigare verksamhetsbeskrivningen. Och det håller vi alltså på att diskutera. Jag vill inte ägna mig åt något slags allmän vild kritik av Norrköpings kommun. Projektet, som jag dessutom besökte för en månad sedan, andas mycket av visionär glöd för att göra någonting bra, både miljömässigt men också socialt och med ett rejält mått av inflytande för de boende i området. Dan Ericsson pekade på den kritik som Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer har riktat mot projektet. Han beskrev det dessutom som skarp kritik. Jag vill nog inte riktigt hålla med om detta. Det finns en del kritik som egentligen bara gäller det första året av beslut och som vi i allt väsentligt har kunnat rätta till i den andra omgången av beslut som vi har fattat nu. Det finns också en del frågor som vi arbetar med. Det här är ett stort och tungt jobb som kräver mycket, och det vore oerhört märkligt om vi skulle komma precis perfekt rätt alldeles från början. Det viktiga för mig är att jag är lyhörd för kritiken och att jag också har en vilja att rätta till det som kan kritiseras. Och det tycker jag nog att jag har visat att jag har. När det gäller frågan om att motivera avslag tror jag nog att Dan Ericsson har missuppfattat det lite grann. Vi motiverar inte avslag till kommunerna när de söker på vanligt sätt. Vi har den ordningen att vi bara kan dela ut pengar till kanske 40 kommuner av 150-200 kommuner som söker pengar. De bästa lokala investeringsprojekten får dela på de pengar vi har till förfogande och de andra får ett nej, och det är riktigt att där finns det inte motiveringar. Men nog har vi motiverat till Norrköpings kommun varför regeringen inte omedelbart kunde bifalla de ändringar i projektet som Norrköpings kommun har i sin verksamhetsplan. Låt mig sedan också säga, när det gäller min syn på projektet, att jag nog tycker att jag gick så långt i positiv riktning som är rimligt med tanke på att ärendet ligger på mitt departement och inte är färdigbehandlat. Jag tror att det inte behöver vara någon tvekan om hur jag i grunden ser på projektet. Däremot måste väl rimligen Dan Ericsson vara lite fundersam. Vi har i år, tror jag, 189 kommuner som söker pengar. Det är väldigt många bra projekt. I slutet av förra månaden lade tjänstemän, kommunalpolitiker, NGO-representanter, Agenda 21-aktivister och miljöorganisationsaktivister sista handen vid kommunernas ansökningar. Jag vet att jag kommer att göra en fjärdedel av de kommunerna glada. Men jag kommer att göra tre fjärdedelar av dem ledsna genom att de inte kan få ett positivt beslut från regeringen eftersom pengarna inte räcker till. Då är min fråga till Dan Ericsson: Hur kommer det sig egentligen att kristdemokraterna bara för några månader sedan föreslog att vi skulle ta bort 500 miljoner kronor från det här viktiga programmet, som även Dan Ericsson uppenbarligen tycker är viktigt?
Fru talman! Det är som miljöministern sade, det finns en positiv grundton i svaret. Det försöker jag tolka så att om nu kommunen rättar till de brister som har funnits i redovisningar och annat så finns det mycket som tyder på att det kan bli ett positivt besked så att vi verkligen får ett bra projekt. Jag fick inget svar på frågan om det i realiteten redan finns en förnyad ansökan från Norrköpings kommun på regeringens bord eller om man diskuterar denna. Jag skulle faktiskt vilja ha klarhet på den punkten. Vad gäller kritiken från Riksrevisionsverket och nu också från Riksdagens revisorer tror jag nog att miljöministern tar lite för lätt på det. Vi har just nu för behandling här i riksdagen Riksdagens revisorers rapport. Jag kan läsa innantill vad de skriver i sina överväganden. I rapporten står det bl.a. att när det gäller Miljödepartementets kontakter med kommunerna anser revisorerna att departementet måste göra större ansträngningar för att förklara de bedömningar som har legat till grund för regeringens ställningstagande. RRV gör liknande iakttagelser i sin uppföljningsrapport. Sedan föreslår revisorerna att regeringen i sina beslut om att inte bevilja stöd till lokala investeringsprogram informerar om bedömningar och motiv för avslag. Den här rapporten brukar väga tungt och få bifall av riksdagens kammare, så jag tror nog att ministern ska ta till sig den lite bättre än vad jag tyckte att han gjorde i sitt inlägg. Sedan har vi boendeinflytandet. Jag vill återkomma lite till det. Jag hann inte utveckla det alltför mycket tidigare. Ett problem är ju att det är många nationaliteter. Det är också språkproblem, kulturkrockar, förankringsprocesser och diskussioner, och det måste få ta tid. Men vi har också andra problem. Nu planerar man 150 lägenheter. Det ska komma i gång ungefär varannan månad. Man ska få fram evakueringslägenheter i området. Man ska försöka ta vara på de misstag man gjort tidigare i processen för att korrigera och rätta till. Det handlar också om upphandling av byggentreprenörer, och det kan bli alltför många lägenheter i omlopp samtidigt. Det här är en del av problematiken. Det gör att man inte ska forcera det här så att det på något sätt havererar under resans gång. Då kommer jag till svaret på den fråga ministern ställde till mig. I grunden var vi från början kritiska till en satsning. Vi uppfattade det som att den tidigare miljöministern reste runt i landet och delade ut pengar till diverse projekt som man sedan kanske inte lyckades fånga upp och som inte blev miljömässigt riktiga. Det handlar ju faktiskt om att bygga om Sverige till det ekologiskt hållbara, men det kanske har blivit något annat av projekten. De projekt man har utlovat och som man satsat på har också vi finansierat. Dem ska vi inte dra oss ur. Det var det som var poängen med Norrköping. Här har man utlovats stora pengar, över en kvarts miljard. Man har också gjort stora ansträngningar från Norrköpings kommun och de delfinansiärer som finns för att få det här projektet i hamn. Skulle detta misslyckas är det ett enormt bakslag för hela arbetet med att bygga om Sverige till det ekologiskt hållbara samhället. Det är därför jag säger: Detta får inte misslyckas när man nu har startat det. Då måste man också se hur verkligheten ser ut, se över detta med tidsplan osv. Givetvis ska också Norrköpings kommun sköta sig, se till att sköta sina redovisningar och ha klara papper. Klarar man detta har man, enligt vad jag förstått av ministern, grönt ljus att genomföra det här på ett sådant sätt att det också blir ett lyckat exempel för övriga Sverige.
Fru talman! Jag tycker nog att min egen tolkning av vad jag menade var lite elegantare än Dan Ericssons tolkning, trots allt. Jag kan inte på rak arm svara på om det finns en formell ansökan. Det viktiga för mig är att det pågår positiva kontakter som ska leda fram till en ansökan. Självfallet hoppas jag att denna ansökan kan leda till att det här projektet fullföljs på ett bra och positivt sätt. Det var ganska intressant med den kritik som Dan Ericsson citerade. Den första kritikpunkten handlade om bättre kontakter med kommunerna. Jag tror att man utan vidare kan säga att just de kontakter som nu pågår mellan departementet och Norrköping är ett resultat av att vi har förändrat detta. Jag kan nog också skryta med att jag åstadkom det innan den här kritiken formulerades. Det sker alltså den här typen av positiva förändringar. Vi på departementet märker ju också vad som kan behöva förändras, förutom att vi lyssnar lyhört på Riksrevisionsverkets och Riksdagens revisorers kritik och självfallet också på kritik från andra som har haft anledning att titta på programmet och som fäster stor vikt vid att det blir bra, t.ex. SNF.

Det är jag fullt beredd att acceptera. Men det ska vara en rimlig tid, och det ska också vara en tid enligt en bra, stark och genomtänkt planering. Det är också detta vi håller på att diskutera. Avslutningsvis tycker jag nog att Dan Ericsson försökte komma ifrån detta med att man skär ned LIPP-projekten. Utan de 500 miljoner som Dan Ericssons parti ville ta bort från LIPP-pengarna skulle i storleksordningen kanske tio kommuner, som nu kan få pengar, inte få pengar till dessa värdefulla ekologiska investeringar.
Fru talman! Jag ska, som ministern, se positivt på den här debatten. Jag tolkar det fortfarande som att det finns goda förutsättningar för att det här projektet fortsättningsvis ska kunna få bra uppbackning från staten och att det blir en rimlig tidsplan. Givetvis hänger det också på att Norrköpings kommun hanterar detta på ett bra sätt. Det här kommer att ta tid; det är vi alla medvetna om. Inte desto mindre är det viktigt att det lyckas, att det verkligen kan bli ett pilotfall för övriga landet och visa att vi klarar att ställa om ett sådant här bostadsområde till ekologisk hållbarhet och också får det att fungera demokratiskt och socialt på ett bra sätt. Sedan, fru talman, försökte jag inte komma ifrån diskussionen vad gäller de lokala investeringsprogrammen. Jag kan läsa vidare, om ministern så önskar, i både Riksrevisionsverkets och revisorernas rapport, där det faktiskt finns stora anmärkningar på hela processen över huvud taget - ansökningsförfarandet, hur man har bedömt projekten i Regeringskansliet och även utfallet. Vi vet ju faktiskt inte utfallet, vare sig vad gäller sysselsättningstillfällen, miljöeffekter eller annat. Detta kan också vara svårmätbart. Det finns alltså en stark kritik mot det här, vilket vi också förutsade på förhand. Inte desto mindre tar vi ansvar: Har man satt i gång saker ska de också genomföras. Men de ska genomföras på ett bra sätt, så att det faktiskt blir ett led i omställningen av Sverige till det ekologiskt hållbara samhället.
Fru talman! Bara en kort sista fundering: Det är lite märkligt att Dan Ericsson är så angelägen om att stödja det största projektet som det här programmet har finansierat hemmavid i Norrköping. Men han har inte ett ord att säga om konsekvenserna av att dra bort 500 miljoner kronor och de kanske tio kommuner som därmed inte skulle få något stöd alls.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att det dröjde lite grann. Den ursprungliga ordningen mellan interpellationerna var inte riktigt den här, men jag förstår att Dan Ericsson självklart ska få svar på sin andra interpellation så att han inte behöver delta längre i den här ödsliga kvällsövningen. Den här gången har Dan Ericsson frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att samordna Grön Flagg-projektet med Skolverkets Miljöskolaprojekt samt vilka åtgärder jag kommer att vidta för att ånyo lyfta frågan om att hålla Sverige rent hos allmänheten, skolor och organisationer. Vidare har Dan Ericsson frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att producenten ska erbjuda en mer miljöanpassad förpackning till ett överkomligt pris och för att sorteringsanvisningar ska finnas på förpackningar. Slutligen har Dan Ericsson frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att öka incitamenten för industriernas omställning till det ekologiskt hållbara samhället. Regeringen har under de senaste åren utarbetat ett handlingsprogram för den ekologiska omställningen som genomsyrar samtliga samhällsområden. För att vi ska kunna skapa ett ekologiskt hållbart samhälle är det nödvändigt att samhällets alla aktörer tar sitt ansvar och bidrar till denna utveckling. Regeringen gav därför Skolverket i uppdrag att påbörja ett arbete med att fastställa bedömningsgrunder för och utnämna miljöskolor. Projektet syftar till att stimulera undervisningen för en ekologisk hållbarhet samtidigt som både den fysiska miljön, arbetsmiljön och verksamheten i stort omfattas. Stiftelsen Håll Sverige Rent bedriver också ett projekt som riktar sig mot barnomsorg, grundskola och gymnasieskola. Grön Flaggprojektet inriktar sig dock på ett tema i taget - energi, kretslopp eller vatten. Dan Ericsson frågar mig om åtgärder kommer att vidtas för att samordna dessa projekt. Jag kan i nuläget inte se att det finns något behov av åtgärder för att samordna projekten från centralt håll. Inriktningen på projekten skiljer sig åt, och jag anser snarare att projekten kompletterar varandra. Dan Ericsson frågar mig dessutom vilka åtgärder jag kommer att vidta för att ånyo lyfta frågan om att hålla Sverige rent hos allmänheten, skolor och organisationer. Jag håller med om att detta är en viktig fråga som på nytt bör uppmärksammas. Jag kommer därför att ta kontakt med Stiftelsen Håll Sverige Rent och diskutera frågan vidare. Jag tackar Dan Ericsson för denna påstötning. I kretsloppsanpassningen av samhället är det viktigt att se till att resursförbrukningen minskas och att det skapas ett effektivt kretslopp av material och näringsämnen samtidigt som energianvändningen effektiviseras. Minskningen av avfallsströmmarna är ett led i detta arbete. För att nå dit har regering och riksdag nyligen beslutat om en skatt på avfall som går till deponi. Producentansvaret för förpackningar är en annan åtgärd. Genom att producenterna ges både det fysiska och det ekonomiska ansvaret för förpackningarna skapas ett incitament för producenterna att utveckla miljöanpassade förpackningar. För att producentansvaret ska fungera är det emellertid viktigt att konsumenterna får information om hur insamlingssystemen är uppbyggda och hur förpackningarna ska sorteras. Det ska vara enkelt att sortera och att göra det rätt. Dessa områden, tillsammans med bl.a. utvecklandet av nya system och ny teknik, tog jag därför upp vid möten som jag initierade med berörda aktörer under våren 1999. Ett resultat av mötena är det program som Förpackningsinsamlingen har tagit fram. Programmet innehåller bl.a. åtgärder för att förbättra den lokala informationen till konsumenterna och sorteringsanvisningar på en större mängd förpackningar. Jag är dock medveten om att det nuvarande systemet har vissa nackdelar och ganska ofta kritiseras. Det har varit i bruk under ett antal år, och nu närmar vi oss en tidpunkt då det är dags för en förutsättningslös översyn av hur det har fungerat och om det finns andra vägar att lösa det här problemet. Det handlar om att åstadkomma ett fungerande producentansvar med ett bra insamlingssystem för konsumenterna och tydliga incitament till producenterna. När det gäller att öka incitamenten för industriernas omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle har Miljövårdsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för ett ekologiskt hållbart näringsliv. Syftet med Miljövårdsberedningens uppdrag är att initiera, stödja och påverka utvecklingen i näringslivet. Syftet är också att få fram underlag för politiska beslut och ställningstaganden om riktlinjer och styrmedel i miljöpolitiken och andra frågor som är av strategisk betydelse för en hållbar utveckling. Avslutningsvis vill jag göra en sammanfattning: Många åtgärder har vidtagits under de senaste åren för att skapa en omställning till det ekologiskt hållbara samhället, och fler är på gång. Regeringen har bl.a. för avsikt att vid årsskiftet 2000/01 återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka delmål och åtgärder som behövs för att nå de 15 miljökvalitetsmålen.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern också för detta svar och för att det kom direkt efter min förra interpellation. Initiativet till denna interpellation kommer från Kristdemokraternas kvinnoförbund i Örebro som i brev till mitt utskott har påpekat att det kanske är dags för en ny Håll Sverige Rent-kampanj. Jag kan av svaret förstå att också ministern tycks luta åt det hållet. Om man ser sig omkring i städerna och i tätorterna framgår det att vi uppenbarligen har förslappats när det gäller att hålla rent och att inte skräpa ned. Det behövs faktiskt krafttag. När man är en bit utanför Sveriges gränser ser man att det är betydligt skräpigare i Sverige än på andra platser i världen. Det är mycket positivt att ministern kommer att kontakta Stiftelsen Håll Sverige Rent för att diskutera frågan om hur man ånyo lyfter fram frågorna kring att just hålla Sverige rent. Kanske får vi då en inspirerande och uthållig kampanj som skolor, företag, organisationer, hushåll och enskilda människor kan samlas kring, en kampanj som är landsomfattande där vi kan använda oss av alla de moment som Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar med - miljöledning, upplysning, utmanarmoment, utbildning, osv. Jag skulle bli glad om jag också får en redovisning från ministern efter hans möte med Stiftelsen Håll Sverige Rent och de konkreta resultat som det kan leda till. När det gäller Grön Flagg och Miljöskolan måste det, trots det ministern säger, finnas möjlighet att samordna dessa miljöalternativ för skolorna. Det finns nämligen samverkansvinster. Många av momenten är lika, och man strävar mot samma mål. Jag har ytterligare några frågor. Efter det att projektet med pilotskolorna är färdigt - det handlar om ca 80 stycken - vad kommer då att ske? Om en utvärdering ska göras, kan man då inte se över de samverkansvinster som kan erhållas genom att samordna dessa två projekt? Grön Flagg-projektet är redan etablerat och välkänt. Skolverkets Miljöskolaprojekt är på projektstadiet, har samma mål men med ytterligare aspekter som mobbning och demokrati. När det gäller frågan om förpackningar och sorteringsanvisningar, tycker jag att ministern ger ett bra svar. Frågeställningarna bottnar i producentansvaret och hur det i praktiken fungerar. Vi känner till de problem som jag har tagit upp i interpellationen, inte minst de stora bekymmer som i dag finns runt omkring i landet på återvinningsstationerna och i deras omgivningar. Det program som Förpackningsinsamlingen har tagit fram är en bra bit på väg till en enklare sortering. Det finns kanske möjlighet att även här hitta samordningsvinster i samband med en landsomfattande kampanj. Precis som ministern säger i svaret handlar det om ett bra insamlingssystem för konsumenterna. 20-punktsprogrammet innehåller åtgärder för att förbättra den lokala informationen till konsumenterna och en större mängd förpackningar. Frågan är hur detta ska nå ut till konsumenterna, så att de verkligen känner att sorteringsmomentet är enkelt och att de själva har möjlighet att välja förpackningar som är enkla att sortera och som är miljöanpassade. Att ministern nu tänker ta initiativ till en förutsättningslös översyn av hur producentansvaret och insamlingssystemet fungerar är alldeles utmärkt. Vi är nog många som väntar på det. När vi får se resultatet av denna översyn, kan vi diskutera hur vi på bästa sätt kan gå vidare. Då kan man fråga om det finns någon tidsplan för detta och hur översynen ska gå till. Det är också bra att ministern redan nu säger att vi om drygt ett år här i riksdagen kommer att få ta ställning till förslag till delmål och åtgärder för att nå de 15 miljökvalitetsmålen, för det handlar väl inte bara om en redovisning, som antyds i svaret, utan just om förslag? Det är ju det som riksdagen har beställt av regeringen.
Fru talman! Då är det min tur att tacka Dan Ericsson för de positiva och vänliga omdömena om en del av det som jag sade. Jag känner egentligen bara behov av att kommentera en enda sak, och det handlar om samordningen av pilotskolorna och Gröna Flaggskolorna. Det är klart att det finns skolor som arbetar med båda dessa projekt. De samordnar naturligtvis sin verksamhet och låter det ena projektet, säkert många gånger med gott resultat, samordnas med och stimulera det andra. Jag tycker fortfarande att vi nu inte har något behov av att ha något slags nationell samordning. Det kan möjligen bero på att jag har en viss aversion mot ordet samordning efter att ha varit samordningsstatssekreterare i Regeringskansliet i nio år. Det är nästan så att jag skulle osäkra revolvern om jag hade någon när jag hör ordet samordning, eftersom det egentligen är ett ganska svåranvändbart ord. Men när vi så småningom drar erfarenheter av pilotprojektet i någon form av utvärdering är det mycket möjligt - där håller jag med Dan Ericsson - att vi ska kunna se om vi genom olika åtgärder kan få dessa projekt att bli ännu bättre genom någon form av samordning.
Fru talman! Jag tackar ministern för att han, trots att han är allergisk mot samordning, är beredd att se över möjligheten i samband med att man gör en översyn, eller rättare sagt en utvärdering, av Miljöskolaprojektet. Det finns väl anledning att också diskutera med de ansvariga för Grön Flagg-projektet i det sammanhanget. Jag har också en konkret fråga som gäller översynen av producentansvar och insamlingssystem. Hur ska den gå till? Kommer det att ske på departementsnivå? Ska det ske någon bredare översyn, och finns det en tidsplan för detta? Jag tror att det besked som ministern ger här i kväll i den frågan intresserar väldigt många, och det är ett viktigt besked som har getts här. Det är därför som jag undrar om det finns lite mer kött på benen i den delen.
Fru talman! Det finns det inte. Det som jag sade var att den tiden närmar sig, och den närmar sig nog ganska snabbt. Men det finns inga konkreta tidsplaner, utan sådana får vi arbeta fram när frågan ganska snart har mognat ordentligt.
Fru talman! Då kanske jag inte ska vara riktigt så positiv som jag var i min inledande kommentar. Jag uppfattade att detta är ett arbete som kommer att sättas i gång. Vi närmar oss den tidpunkten, säger ministern, och det står ju så i svaret. Men jag kanske övertolkade det med att det nu var dags att sätta i gång detta. Jag hoppas ändå att den tiden faktiskt är inne då de problem som jag har pekat på i interpellationen uppmärksammas. Vi kan gå igenom vilken stad som helst för att se hur det fungerar i verkligheten. Det gör att människor i dag faktiskt tappar geist och entusiasm kring detta om de inte ser att det fungerar. Tvärtom kanske det leder till nedskräpning. Det är problem med insamling. Det blir jobbigt helt enkelt, och så får det inte bli, då tappar vi tempo i miljöarbetet. Det är därför som jag tror att det är viktigt med den här översynen och att vi efter detta kanske också kan korrigera detta i fortsättningen. Jag tror att det är viktigt att det går snabbt.
Fru talman! Jag ska vara mycket kortfattad. Det kommer att sättas i gång ganska snart. De exakta formerna för arbetet håller vi på att arbeta med.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat socialministern när och hur han avser att skärpa de svenska reglerna beträffande nickelinnehåll i hudnära produkter. Vidare har Gudrun Lindvall frågat vilka åtgärder socialministern avser att föreslå för att underlätta för dem som drabbas av nickelallergi. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Redan för tio år sedan utfärdade Socialstyrelsen med stöd av hälsoskyddslagen ett allmänt råd om att stift, ringar och andra föremål som används vid håltagning eller piercing och som är avsedda att sitta i under läkningstiden inte fick innehålla mer än 0,05 % nickel. 1994 beslutade EU att införa motsvarande krav och också att varor som är avsedda att komma i kontakt med huden - örhängen, ringar, halsband, armband, klockarmband, blixtlås och spännen i kläder och vecka. Detta är i enlighet med de tidigare danska reglerna, som interpellanten åberopade. Sverige har, som medlemsland i EU, infört dessa regler i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Då lämpliga analysmetoder saknats tills helt nyligen kommer reglerna att träda i kraft först den 1 januari år 2000. Enligt föreskriften ska efter den 30 juni år 2000 varor som säljs av tillverkare och importörer uppfylla kraven. Detaljisternas varor måste uppfylla kraven efter den 30 juni år 2001. Kunskapen om nickelhalterna i hudnära produkter behöver förbättras inför ikraftträdandet av nickeldirektivet vid årsskiftet år 2000 såväl hos allmänheten som i branschen som helhet. Folkhälsoinstitutet, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Socialstyrelsen, i samarbete med bl.a. Apoteket AB, har därför tagit initiativ till informationsinsatser i frågan. Syftet är att minska risken för att nickelallergier uppkommer samt att höja uppmärksamheten kring och öka efterlevnaden av nickelförbudet. Dessutom är avsikten att stödja och effektivisera tillsynsarbetet genom att öka konsumenternas efterfrågan på nickelsäkra varor. Informationsinsatserna riktar sig till allmänheten, berörda yrkeskategorier som hälso och sjukvårdspersonal, konsumentvägledare och miljö och hälsoskyddspersonal samt till tillverkare, importörer och detaljister. På uppdrag av Folkhälsoinstitutet har Yrkes och miljödermatologiska enheten vid Stockholms läns landsting genomfört en undersökning av nickelhalten i sammanlagt 725 metallföremål som säljs i handeln och som kommer i direkt kontakt med huden. Resultaten visar i korthet att 25 % av föremålen inte kommer att klara de krav som det nya nickeldirektivet ställer. Kunskapen om det kommande nickelförbudet är dålig inom flera produktområden, särskilt inom sko och sybehörsområdet. Ett glädjande resultat är dock att många av de större butikskedjorna har en policy för nickel i smycken och försöker leva upp till de nya reglerna från årsskiftet. Svaret på första frågan är således att de regler vi haft sedan Sveriges inträde i EU träder i kraft den Svaret på andra frågan är att de ansvariga myndigheterna tillsammans genomför informationsinsatser riktade mot både allmänheten och handeln för att öka kunskapen om och risken för nickelallergier. I detta arbete deltar också Apoteket AB, Astma och
Fru talman! Den fråga om nickelallergi som jag tar upp tycker jag är mycket angelägen. Nickelallergi är dessutom en allergi som fortfarande ökar i Sverige. I dag räknar man med att 15 % av alla europeiska kvinnor och 2-5 % av alla europeiska män har nickelallergi. Det rör sig alltså om ungefär 25-30 miljoner människor i Europa - om mycket folk. Nickelallergi är faktiskt en stor folksjukdom. Nickelallergi påverkar naturligtvis yrkesvalet. Man kan se att många yrken är överrepresenterade. Det gäller frisörer och lokalvårdare. Men även människor i vårdyrken och inom restaurangbranschen samt Metallarbetare får lätt nickelallergi. Många barn blir nickelallergiska, framför allt genom piercing - hål i öron, läppar, näsa osv. Där har man smycken som innehåller nickel. På det sättet skaffar man sig tidigt nickelallergi. Det här kommer att påverka yrkesvalet. Det är också många människor som får lämna sina yrken just på grund av nickelallergi. Tyvärr ökar alltså nickelallergierna i Sverige. I Danmark däremot har man kunnat se en minskning. I tio år har Danmark haft det som Sverige nu ska få. Menar verkligen ministern att Danmark har tagit det här beslutet utan kunskap - Sverige måste ju nu inhämta den kunskap som Danmark uppenbarligen har haft? Den undersökning som har gjorts visar att 96 % av undersökta föremål inom gruppen sybehör innehåller för mycket nickel. 25 % av klockor och smycken innehåller för mycket nickel. 60 % av spännena i skor och sandaler innehåller för mycket nickel. För hårspännen gäller 45 % och för skärp 40 %. Det är alltså enormt många grupper av prylar som vi har nära kroppen som innehåller för mycket nickel. Två av tre örhängen eller piercing-smycken som sätts in efter håltagning innehåller fortfarande för mycket nickel, trots att vi i tio år just när det gäller den här typen av prylar har haft det förbud som miljöministern talar om, dvs. högst 0,05 % nickel. Detta visar att kontrollen är mycket dålig och att vi totalt har misslyckats på området. Det måste vi väl tyvärr vara överens om. Jag är lite förvånad över att det förbud som Sverige redan har sedan EU-inträdet inte träder i kraft förrän år 2000. Därför måste jag säga att regeringen inte riktigt verkar ha tagit frågan på allvar. När vi får det beslut som vi egentligen har haft sedan vi kom med i EU, hur kommer man då att se till att kontrollen fungerar på ett bättre sätt jämfört med den kontroll av det förbud som vi har haft under de senaste tio åren? Har man sett över vad det är som har gjort att vi så totalt har misslyckats med den begränsning av nickelförekomst i vissa föremål som vi har haft? Hur kommer man att förändra tillsynen? Hur kan det komma sig att Danmark har kunnat ha förbudet utan att Sverige kunnat införa det? Vad är det som gör att vi i Sverige måste vänta till år 2001 när det gäller detaljhandeln när Danmark uppenbarligen har kunnat ha det här förbudet under en lång tid? Och hur kommer det sig att förbudet inte har införts tidigare eftersom EU, som det sägs i interpellationssvaret, sedan länge har det här förbudet? Nickelallergifrågan är alltså aktuell för många människor och engagerar många just därför att det gäller en typ av allergi som man kan säga till en del invalidiserar. Man blir så pass dålig av nickelförekomst - man får handeksem osv. - att man har svårt att klara sig i vardagen. Det finns nickel i hemskt många grejer, som jag nyss sade. Det gör att många människor har svårt att undvika nickel i den vanliga kontakten med grejer. Därför är det så mycket angelägnare att se till att de generationer som nu växer upp inte får sådan här nickelallergi. Jag kan inte se att vi kan göra det på något annat sätt än att se till att vi kraftigt reducerar mängden nickel i många av de prylar som vi har nära kontakt med samt se till att vi får rejäla kontroller av de regler som finns och att de skärps. Varför ska det alltså dröja så länge och hur ska vi få en bättre kontroll?
Fru talman! Danmark har naturligtvis inte haft andra analysmöjligheter än de som vi nu har fått i Sverige efter en lång tids arbete inom den europeiska gemenskapen. Sannolikt har Gudrun Lindvall rätt men förklaringen ligger inte där, utan förklaringen måste finnas på annat håll - t.ex. att Danmark kanske mer aktivt har informerat om de här problemen och följt upp dem starkare än vad vi har gjort. Nu inför vi alltså det här direktivet. Vi har kontroll och analysinstrumenten. Som framgick av mitt interpellationssvar går vi ut med en bred informationskampanj; allt detta just därför att jag ser lika allvarligt på frågan och på utvecklingen som Gudrun Hur ska vi då se till att vi verkligen får resultat ute i affärerna och ute bland människor? Det är naturligtvis tillsynen enligt miljöbalken som är det instrument som vi ska använda. Kommunerna har ett tillsynsansvar för de här frågorna, och nickelallergier omfattas av miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd. Olägenhet för hälsa definieras som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Här är det alltså ett kommunalt ansvar att bedriva tillsyn enligt miljöbalkens bestämmelser. Däri ingår att kontrollera att endast tillåtna varor används inom alla områden där nickeldirektivet är tillämpligt. Man bör ta prover för att kontrollera nickelinnehållet och frisättningen av nickel. I det förebyggande arbetet, där man också har en viktig roll, ska man informera verksamhetsutövare, försäljare inom detaljhandeln och konsumenterna om riskerna och om de regler som gäller för varor som omfattas av direktivet. Det finns alltså starka tillsynsmöjligheter. Jag hoppas att den informationskampanj och den fokusering på nickelallergier som ligger i det som nu kommer att ske också innebär att kommunen satsar ordentligt på den här formen av tillsyn.
Fru talman! Jag hoppas att man när det gäller den kampanj som nu dras i gång, och som jag anser borde ha förts under många år, vågar ta bladet från munnen. I Sverige är man lite rädd för att säga hur det verkligen är och det känns oerhört beklämmande när det gäller allergier. Det gäller att komma ut med en rejäl informationskampanj även till skolor och barn så att man förstår att man måste undvika en del produkter, att man måste vara försiktig t.ex. med det som man stoppar i hål i öron. Det är viktigt att visa hur nickelallergi ser ut så att man kan känna igen de första tecknen när man är på väg att få nickelallergi. Den informationskampanjen har, menar jag, tyvärr saknats i Sverige. Detta är mycket beklämmande. Jag vet inte exakt hur det kommer sig att Danmark har lyckats. Där har man sett att antalet nickelallergier minskar. Jag hoppas att regeringen i den fortsatta kampen mot nickelallergierna tar till sig vad Danmark har gjort och får ut information på området. Det ska då inte bara handla om att få ut information till miljö och hälsoskyddsinspektörerna utan det ska också handla om att få ut informaton till barn som i dag ofta grundar nickelallergi med smycken i öron osv. så att de förstår att det här är något som måste undvikas. Jag hoppas också att denna informationskampanj kan vända sig till många av de yrkesgrupper som faktiskt har problem med detta. Men jag skulle också gärna se att man på något sätt kunde fasa ut de produkter som innehåller mycket nickel. Vi har något som heter ersättningsprincipen i miljöbalken. Jag vet inte om den är tillämplig här, men finns det saker, saxar t.ex., som innehåller mindre nickel tycker jag att man ska överväga att förbjuda dem som innehåller mycket nickel, just för att komma till rätta med allergin. Jag skulle vilja höra på vilket sätt tillsynen kommer att förbättras. Vi har naturligtvis haft tillsyn även av det förbud som finns i dag, nämligen att högst 0,05 % nickel får finnas i vissa prylar. Det är ju ett förbud som har funnits i tio år. Vad är det som gör att den tillsynen inte har fungerat? På vilket sätt kommer miljöministern att se till att den nya kontroll som ska komma blir bättre? Har man dragit lärdom av det som har skett, eller rättare sagt inte har skett, under det tiotal år som vi har haft den här regeln? Jag skulle också vilja höra: Varför måste det dröja fram till år 2001? Jag har fortfarande inte fått något svar på det. Varför kan vi inte implementera detta tidigare än 2001? Vad är det vi behöver göra under åren fram till 2001? Varför har det tagit så lång tid? Varför har det inte skett tidigare? Det har jag inte heller fått svar på. I övrigt hoppas jag att den här interpellationsdebatten kan leda till att vi får en rejäl skärpning, för det här är en allergi som är mycket besvärlig för många. Vi måste få ett nickelfritt samhälle. Egentligen kanske vi ska säga att vi borde få ett samhälle där nickel försvinner ur många prylar, dvs. förekomsten av nickel måste minska rejält, kanske försvinna helt för att vi ska slippa den här typen av allergi i framtiden. Det är antagligen enda sättet.
Fru talman! Jag kan nog fatta mig ganska kort i den här repliken. Det finns vissa brister i kommuners miljöövervakning. Vi undersöker det och följer det. Vi kommer också att fundera på hur vi kan se till att få lite bättre garantier för att den övervakning som blir aktuell i den här frågan också kommer till stånd. Låt mig också säga att det naturligtvis är riktigt, när det gäller de flesta varor tror jag att det utan större svårigheter går att helt fasa ut nickel. Vi har gjort det i de svenska mynten, om jag inte är helt felinformerad.

Självfallet ska vi göra det när vi implementerar de nya reglerna. Jag ska omedelbart kasta mig över min kollega i Danmark och se till att han berättar hur det danska undret har formulerats, om det nu är ett under på det här området. Slutligen kanske vi under de senaste tio åren skulle ha informerat mer. Men det har ändå spritts en hel del information när det gäller allergier i allmänhet och även när det gäller nickelallergier. Jag är ganska glad över att fokus på allergier, såvitt jag förstår, har ökat de senast åren. Jag tycker att det är viktigt att så har skett, därför att jag tror att det underlättar de politiska möjligheterna att hitta lösningar på de olika problem som finns på det här området.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att upprätthålla den svenska sorkövervakningen på nuvarande eller på en ökad nivå. Regeringen ökade år 1999 anslaget för miljöövervakning till Naturvårdsverket med 31 miljoner kronor till totalt 98 miljoner kronor, en nästan 50-procentig ökning. Miljöövervakningsnämnden vid Naturvårdsverket är ansvarig för hur anslaget för miljöövervakning används, för att upprätta program för miljöövervakning samt för att prioritera insatserna. I februari 1999 antog Miljöövervakningsnämnden ett nytt utökat program för miljöövervakning som bl.a. är mer anpassat att följa de miljökvalitetsmål som har antagits av riksdagen. Miljöövervakningsnämnden tillsätts av regeringen och har en bred kompetens. Representanter från myndigheter som Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen ingår i nämnden. Det ankommer på den att göra bedömningar av hur miljöövervakningen skall bedrivas, vilka områden och insatser som skall prioriteras och även att ta ställning till Gudrun Lindvalls fråga om sorkövervakning.
Fru talman! Jag kan inte precis säga att jag är nöjd med svaret, eftersom svaret säger att det här är någonting som ministern inte alls tänker lägga sig i och inte prioritera. Det kan jag naturligtvis inte vara nöjd med. Bakgrunden till frågan är att vi har en miljöövervakningsnämnd i landet som undersöker olika arter för att se vad som sker i miljön. Det här är information som behöver samlas in under många år för att man ska se en förändring. Just sork säger väldigt mycket om ekosystemet. Sork är ofta väldigt viktig i ett ekosystem. Den är basföda för många, t.ex. jaktfalk, fjällräv och fjälluggla. Man kan också se att de år det finns gott om sork har många andra arter, som t.ex. ripa, möjlighet att klara sig, därför att predatortrycket inte blir så hårt på just den arten. Tittar vi närmare på sork kan vi se att sorkarna har en cyklisk utveckling med ett maximum ungefär vart tredje fjärde år, då det finns mycket sork. Man kan också se att sorken ofta är ganska stationär, vilket innebär att när man tar sorkar från ett område kan man se hur miljön har påverkats eller ser ut just i det området. Det är nödvändigt med långa undersökningsserier. Ett exempel på när de har varit av godo är kvicksilverskandalen på 60-talet. Genom att undersöka skinn från framför allt gulsparv, tror jag att det var, kunde man se att fåglarna under ett visst år helt plötsligt fick mycket kvicksilver i fjädrarna. Då kunde man notera, jaha, det var det året man började beta utsäde. Därmed kunde det rullas upp vad den miljöskandalen berodde på. Därför fick man också förhållandevis snabbt stopp på just den skandalen. Man kunde se vad det var som orsakade kvicksilvermängden och också vad det var som orsakade den förgiftning som många fåglar fick. Västerbottens sorkart, gråsidingen, har minskat till bara 5 % av vad populationen var på 70-talet. Genom att undersöka dem har man kunnat se att det finns en störning i mineralämnesbalansen, dvs. här har sorken faktiskt visat att någonting sker i miljön. Därför menar vi att det är viktigt att just undersökningen av sork får fortsätta. Här är man någonting på spåren. Avbryts undersökningsserien nu har man inte material från den långa tid som man behöver för att kunna upptäcka att någonting sker i miljön. Nu vet man inte varför mineralomsättningen har ändrats. Nu finns alltså risk för att sorkövervakningen minskar. Beslut ska fattas i Miljöövervakningsnämnden den 1 december. Det brinner alltså i knutarna. Jag undrar verkligen om inte miljöministern liksom jag anser att det är väldigt viktigt att den här typen av miljöövervakning finns och att de långa serierna faktiskt har ett värde i sig. I så fall måste det betyda att om vi minskar den här typen av övervakning av sork kommer vi att förlora mycket av informationen för framtiden. Men det kommer också att vara så att den information vi har samlat på oss under lång tid inte riktigt får det värde den kan ha i framtiden om serierna får fortsätta. Delar miljöministern uppfattningen att just det här exemplet visar på hur miljöövervakning kan fungera när den är bra och att det här är ett bra exempel på hur miljöövervakning kan gå till? Det finns också en annan aspekt när det gäller just smågnagare. Det visar sig nämligen att många smågnagare bär på ett virus som heter Ljunganviruset. Det finns flera forskare som har tagit upp detta och som kan visa att det finns en misstanke att det här viruset orsakar hjärtmuskelinflammation hos människor. Jämför man människor som har dött i hjärtmuskelinflammation med andra grupper visar det sig att de här människorna ofta har antikroppar mot Ljunganviruset. Det innebär att det också finns en hälsoaspekt på att det är viktigt att ha kvar just sorkövervakningen. Om det finns mycket sork får man kanske fundera på om man ska anordna orienteringstävlingar i precis det området. Jag undrar om inte också det är ett skäl för att ha kvar sorkövervakningen så som den nu bedrivs. Kan miljöministern se att det finns en risk för att vi tappar kompetens och inflytande i den här frågan, om sorkövervakningen minskar?
Fru talman! Jag är nu mer än någonsin tidigare övertygad om att Gudrun Lindvall vet mycket mer om sorkar än vad jag vet.

Jag har svårt att komma ifrån att den andra modellen är den bästa. Jag tror också att den på ett helt annat sätt borgar för något som jag håller med om är viktigt, nämligen att man har långa serier av data för olika miljö och naturfenomen. Men här har Gudrun Lindvall och jag olika uppfattningar. Jag får tills vidare förlita mig på de experter som finns i Miljöövervakningsnämnden, och jag ska också lyssna noga på Gudrun Lindvall. Så småningom ska vi naturligtvis också fundera över om konstruktionen med en övervakningsnämnd fungerar och är en bra konstruktion, men dit har vi ännu inte kommit. Jag beklagar vidare att vi i den här frågan om sorkar står betydligt längre från varandra än vad vi gjorde i vår interpellationsdebatt om grodor för ett halvår sedan.
Fru talman! Man ska inte skämta om den biologiska mångfalden. Vi bedriver miljöpolitik bl.a. för att bevara densamma. Jag menar att vi kan visst diskutera hur mycket en minister ska lägga sig i, även om det egentligen är en annan diskussion. I Danmark hade det varit fel om miljöministern inte hade agerat i ett sådant här fall. Där ska miljöministern ta initiativet, för det är ändå politikerna som får ta ansvaret om det görs en tabbe. Jag menar att man här faktiskt är på väg att göra en felbedömning. Jag vet inte varför, för den här sorkövervakningen kostar inte särskilt mycket pengar. Man är på väg att strypa någonting som har givit mycket god information. Jag tycker att också Ljunganviruset måste läggas i vågskålen. Jag undrar om Miljöövervakningsnämnden tittar på den frågan. Hjärtmuskelinflammationerna drabbar ganska många människor. Mellan 1987 och 1992 avled totalt 2 077 människor i hjärtmuskelinflammation. Många av dem var ganska unga människor. 349 var under 45 år. När man nu kan visa att det tydligen finns en koppling mellan Ljunganviruset, som skulle spridas av smågnagare, och den här typen av sjukdom, måste det finnas med i vågskålen när Miljöövervakningsnämnden ska fundera över om man ska avbryta sorkövervakningen. Om det skulle visa sig - vilket inte är helt klarlagt, även om indicierna är mycket tydliga - att den aktuella typen av hjärtmuskelinflammation har en koppling till smågnagarförekomsten, är det av hälsomässiga skäl angeläget att den informationen, som man får som en delinformation genom sorkövervakningen, verkligen finns tillgänglig. Har man en hög smågnagarpopulation i ett område, finns det alltså anledning att vara extra försiktig när man bedriver verksamhet i skogen, som t.ex. orienteringstävlingar, eller låter barn vistas där. Men vet man inte hur populationen ser ut, har vi inte någon möjlighet att få den informationen och eventuella varningen för den här allvarliga sjukdomen. Jag vet inte hur man ska föra den här frågan vidare till Miljöövervakningsnämnden. Jag förstår att vi i Sverige i dag har det systemet att miljöministern inte får gripa in och ta ansvar för miljöfrågorna. Jag tycker att det handlar om detta och att det måste vara angeläget för en regering, som ändå ska knyta ihop frågorna. Jag vet att det ibland är höga staket mellan departementen, men detta är en fråga som går över flera departement, eftersom den handlar om både miljö och hälsa. Jag tycker att Miljöövervakningsnämndens beslut inte snävt får fokusera bara på miljöaspekten. Det måste också finnas med att det finns anledning att hålla kontroll över smågnagarförekomsten just med tanke på Ljunganviruset. Jag undrar hur den här diskussionen förs i regeringen. Har ni en diskussion som gör att de här frågorna, som kanske ligger under flera departement, inte hamnar mellan stolarna och ingen riktigt tar ansvar för dem? Jag menar att det här på något vis måste föras fram.

Fru talman! Michael Hagberg har frågat när regeringen avser att ta ställning till delbetänkandet om utvidgad skyddsjakt och nödvärnsjakt på varg. Rovdjursutredningen lämnade den 5 maj sitt delbetänkande Skyddsjakt på varg. Eftersom det var Miljödepartementet som tillsatte utredningen och gav utredningen tilläggsdirektiv överlämnades delbetänkandet till mig. Om förslag skall tas fram som gäller jaktlagstiftningen hanteras dock detta formellt av Jordbruksdepartementet. Utredningens förslag har varit ute på remiss, och vi tar nu del av och analyserar remissinstansernas synpunkter. Utredningen har föreslagit att varg åter skall omfattas av skyddsjaktsbestämmelserna så som redan gäller för övriga stora rovdjur. Vad gäller skyddsjakt efter beslut av myndighet innebär förslaget att Naturvårdsverket under vissa förutsättningar får ge enskilda tillstånd att döda en eller flera vargar. Syftet med denna skyddsjakt skall vara att förhindra att varg orsakar allvarliga skador. Skyddsjakten får inte tillåtas om det gör det svårare att upprätthålla vargens bevarandestatus. Detta innebär att skyddsjakt inte får tillåtas, om det kan få någon långsiktig negativ effekt på artens utbredning eller överlevnad. Skyddsjakt utan föregående beslut av myndighet innebär att ett tamdjurs ägare eller vårdare får rätt att döda en angripande varg om ett tamdjur angripits och skadats eller dödats. Det skall dessutom finnas skälig anledning att befara ett nytt angrepp, och vargen skall dödas i omedelbar anslutning till angreppet. Utredningen konstaterar att den skandinaviska vargstammen, dvs. det samlade antalet vargar i Sverige och Norge under vintern 1998/99, uppgick till mellan 56 och 72 vargar. Jag konstaterar att stammarna av våra stora rovdjur för de flesta arterna visat en glädjande tillväxt under de senare åren, och inte minst har detta gällt vargen. Under ett antal år har vi kunnat se en procentuell tillväxt som legat på tvåsiffriga tal. Under det senaste året är utvecklingen dock något osäker. Vi måste vara medvetna om att situationen snabbt kan förändras. Hur föryngringen av varg blivit i år vet vi med säkerhet först när det blir lämplig spårsnö. Utredningen bedömer att endast någon eller några enstaka vargar kommer att dödas, om enskilda ges möjlighet att på eget initiativ skjuta varg. Utredningen anser också att det är svårt att bedöma effekterna av att enstaka vargar dödas. De kan variera beroende på vilken individ det är fråga om. Är det ett ledardjur i en familjegrupp kan det få stora effekter. Det kan leda till att gruppen splittras och att reproduktionen i gruppen upphör. Om gruppen splittras kan det få till följd att dödligheten ökar eller att flera familjegrupper bildas av den gamla. Trots riskerna anser utredningen att dödande av enstaka individer inte får någon avgörande betydelse för vargstammens utveckling. Jag konstaterar att det främst är kring bestämmelsen om skyddsjakt på enskilds initiativ och dess konsekvenser som det såväl inom utredningens expertgrupp som bland remissinstanserna finns skilda åsikter. Det är ett intryck som också förstärkts vid de uppvaktningar från olika organisationer som jag tagit emot i ärendet under den senaste tiden. Regeringens ambition, för att svara direkt på Michael Hagbergs fråga, är naturligtvis att snarast ta ställning till utredningens förslag.

Fru talman! Herr miljöminister! Efter att ha gjort flera resor i vargområden i Jämtland, Dalarna och Värmland har jag träffat många människor som bor i glesbygd och som vid olika tillfällen under året konfronteras med rovdjur av olika slag. Rovdjur är naturligtvis förknippade med mycket av konflikter. Det gäller konkurrens om naturen och om bytesdjuren. Jag kan även förstå att glesbygdsbefolkningen i viss mån är orolig för sina tamdjur. Under en period på tre-fyra år har utvecklingen, som Kjell Larsson sade i sitt svar, gått framåt. Vi har lärt oss av andra länder, och i vårt eget land, att förvalta den typen av vildstammar på ett schyst sätt. Vi har också sett det enorma arbetet på viltinventeringar. Vi kan inte veta hur föryngringen har gått i Värmland och Dalarna förrän det finns riktig spårsnö. Nu finns det spårsnö på Helgeandsholmen. Men än finns det inte vargar på Helgeandsholmen, så där går det inte att spåra vargarna. Det arbete som har lagts ned på rovdjursinventeringar med hjälp av att ideella krafter har inventerat och tagit reda på hur utvecklingen har gått, har gjort att det har blivit en bra organisation på hur utvecklingen har varit. Det har gett vid handen att avskjutningen på varg har ökat och att det har blivit en viss avskjutning av lo. Det finns stora konflikter i den biologiska mångfalden, dvs. när lon får utvecklas råkar andra vilda djur illa ut. Vargen är otroligt bytesmedveten och tar sitt också. Nu har utvecklingen gått så långt att en del av vargfamiljerna har börjat ge sig på tamdjuren. De flesta tamdjuren är hundar, och så är det i Årjängsområdet. Man tror att det är en eller högst två vargfamiljer som ger sig på hundarna. Vargen Ylva tog 14 15 hundar innan man för några år sedan bestämde att den vargen måste bort. Det är viktigt att miljöministern betonar den oro lokalbefolkningen i området känner för utvecklingen av rovdjuren - i det här fallet vargen. Jag är glad att det beställdes ett delbetänkande från den stora rovdjursutredningen - den utredning som jordbruksutskottet tog initiativ till. Delbetänkandet avlämnades i mars. Av miljöministerns svar förstår jag att det finns ett svar att vänta av delutredningen inom en snar framtid.

Fru talman! Jag vill först kommentera svaret. Delbetänkandet tillkom därför att det krävdes åtgärder. Även om jag inte bor i det länet känner jag till området väl. I delbetänkandet har man föreslagit att man ska jämställa vargen med andra rovdjursarter i enlighet med § 27 och § 28 i jaktförordningen. Ett återinförande av ordet varg i första meningen skulle ge Naturvårdsverket större möjligheter att medge jakt på varg för att förhindra skada. Remissinstanserna är till överväldigande del positiva till förslaget. Forskarna är det också. Jag har nära och god kontakt med dessa forskare. Kan det faktum att två departement är inkopplade i frågan, dels jaktfrågorna hos Jordbruksdepartementet, dels denna fråga hos Miljödepartementet, möjligen vara orsak till förseningen? Antalet diskuteras mycket. Enligt forskarna - vilket också miljöministern har sagt i svaret - är det absolut lägsta antalet mellan 56 och 72. Samtidigt konstateras enhälligt bland forskarna att reproduktionen - förökningen - är mellan 28 och 30 % per år. I år har konstaterats sex föryngringar. Lågt räknat kan det ge 20 nya individer. Det är en bakgrund som är viktig att ha med sig. Jag tolkar svaret så att miljöministern kanske inte har insett vilket problem detta är för folket i de bygder som berörs. Vi måste erkänna problemet, och vi måste vidta åtgärder. Vi måste inse att detta har en social dimension. Det handlar om livsmiljön för många människor i dessa trakter. Det handlar om barns resvägar till skolan som inte längre är säkra. Det har vi också fått beskrivit tidigare. Det stora antalet jakthundar som har dödats måste innebära att vi här i kammaren måste jämställa jakthundar med övriga tamdjur. Det måste gå bra att medge skyddsjakt på en eller två individer. Precis som interpellanten har sagt är det stor skillnad i beteende hos vargen mellan olika revir. Via den märkning som har gjorts har man sett att beteendet hos djuren i Ed-Årjäng-reviret är helt annorlunda. Där dödar vargen systematiskt hundar. Det är oacceptabelt. Därför borde det komma till stånd en geografiskt begränsad skyddsjakt. Det är lite uppseendeväckande att i tider då det fanns få vargar i Sverige fanns den mest liberala synen på skyddsjakt. När vi nu har det största antalet vargar på hundra år har vi det mest komplicerade systemet att få till stånd skyddsjakt. Det är inte rimligt. Jag vet att det finns en mycket stor politisk enighet på Värmlandsbänken representerad här. Vi får inte medverka till att prägla vargarna till att fortsätta att ta tamdjur. Fru talman! Vi får heller aldrig acceptans för vargstammen om inte folket får vara delaktigt i förvaltningen. Min uppmaning till miljöministern är att fatta beslut nu.

Fru talman! Det är intressant att ta del av ministerns svar. Jag tycker att det är bra att ministern har skaffat sig en god bild av problemen och de möjligheter som finns. Jag vill från början slå fast att jag anser att vi ska ha en livskraftig vargstam och rovdjursstam. Samtidigt vill jag berätta om den oro och de bekymmer som många i Värmland hyser - särskilt de som bor i de riktigt vargtäta områdena. Värmland är ett av de vargtätaste länen. I vår glesbygd bor det en hel del människor som är mycket oroade. De känner sig åsidosatta, och de tycker att ingen lyssnar på dem. En kvinna från Västvärmland ringde mig. Hon flyttade till glesbygden för att få livskvalitet, kunna gå i skogen, lyssna på ljuden, plocka bär. Barnen skulle växa upp i det området. I dag har hennes livskvalitet minskat. Hon vågar inget. Hon är jätteorolig. Det är viktigt att ta allas oro på allvar. Även de som har sällskapsdjur, tamdjur, och som går i skogen måste också tas på allvar. De måste ha möjlighet att skydda sin egendom. Därför anser jag att det behövs en skyddsjakt. Men om man enbart väger in biologiska skäl kanske det inte finns en nog stark vargstam. Men vi måste ta med oron, bekymren, de sociala skälen, i vågskålen när beslutet om skyddsjakt ska fattas. Risken för brist på förtroende för myndigheterna gör att vargstammen på sikt är hotad. Frånvaron av aktiva åtgärder från oss politiker och myndigheter gör att den illegala jakten ökar. Jag vill skicka med orden om oron till ministern nu när besluten om skyddsjakt ska fattas. Vad ska jag säga till alla de människor hemma i Värmland som är oroade och bekymrade, till dem som känner att vi här i Stockholm inte lyssnar? Vi sitter här och fattar beslut och lyssnar inte på dem. Vad ska jag säga till dem efter debatten och efter de beslut som förhoppningsvis snart ska fattas?
Fru talman! Som vi känner till finns det mycket varg i Värmland. Det är glädjande att vi har en växande rovdjursstam, både varg, björn, lo och järv. Men jag anser att vi måste begränsa stammen via en skyddsjakt. Vi vet ju att det också finns en baksida. Det är många djur, främst hundar, som har blivit rivna. Vargen har också tagit får. Det sades här tidigare att hundar i Årjäng hade blivit rivna, men även i min hemtrakt, i Molkom, har en hund blivit riven och dödad av en varg. Detta har gjort att det har uppstått intressekonflikter som har gjort att människor känner olust, och det är någonting som vi måste ta på allvar, precis som Ann-Kristine Johansson nyss sade. Jag vill ställa en frågan till miljöministern om han är villig att se till att det blir en skyddsjakt så snart som möjligt på varg här i Sverige. I Värmland har vi nu snart ett rovdjurscentrum som ligger i Ekshärad. Jag vill passa på att inbjuda miljöministern till detta rovdjurscentrum. Det är mycket fint, och det kommer att fylla en väldigt viktig uppgift i framtiden när det gäller vår syn på rovdjuren och möjligheterna att överbrygga dessa intressekonflikter. Så välkommen till Värmland och till rovdjurscentrum i Ekshärad!

Fru talman! Jag är kanske inte riktigt lika nöjd med svaret som Michael Hagberg var, men det ska bli intressant att få höra svaren på de frågor som har ställts av värmlänningarna här. Miljöministern skriver i sitt svar att det finns farhågor för vargens existens, och så hänvisar han till en vargstam på mellan 56 och 72 djur. Detta är nog inte dagsaktuella siffror. Det sägs också att det inte var bekräftat att det finns någon vargkull i år. Jag ringde i dag till Länsstyrelsen i Värmland och frågade hur många vargkullar som är bekräftade. Då fick jag till svar att det i år finns en vargkull i Sunnemo, tre kullar på den norska sidan mot Värmlandsgränsen, en kull i Dalsland och en obekräftad kull i norra Värmland, i Torsby, samt en kull mellan Hagfors och Filipstad. Lågt räknat skulle det utgöra ytterligare mellan 20 och 30 djur, och vi vet alla att ökningen av vargstammen kan ske radikalt snabbt. Miljöministern säger också att det kommer ett besked snart, och det låter bra. Men det är trots allt 19 jakthundar som i höst har dödats, och jag är övertygad om att några hundar kommer att gå åt också i fortsättningen. Det kan vi inte göra så mycket åt. Men vi måste kunna få ett besked mycket snart. Jag säger som en del av de andra debattörerna här, att jag är positiv till en vargstam, även om jag har väldigt stor erfarenhet av konsekvenserna. Jag har själv haft en varg på farstutrappan som tog en hund för oss, och det var dessutom en sällskapshund. Miljöministern säger att den här frågan egentligen ligger hos jordbruksministern. Varför har inte frågan kommit dit än? Kommer detta att innebära ytterligare förseningar i handläggningen? När miljöministern har bildat sig en uppfattning ska den vidare över till jordbruksministern som i sin tur ska bilda sig en uppfattning. Är det så man kan befara att det skulle kunna gå till? Den vargstam som vi nu har i Sverige finns faktiskt i Värmland. Den motsvarar en vargstam på mellan 4 000 och 5 000 djur i hela riket, och det är inte acceptabelt. Vi måste få vargen skygg, och det kan man få genom att ta bort just de vargar som ger sig in i bebyggda områden. Vi måste skrämma i väg dem och se till att de lever i den tillvaro som de bör leva i. Det är just med respekt för dem som bor i vargriket som jag gärna vill ha svar på denna fråga av miljöministern: Varför ligger inte frågan redan hos jordbruksministern om det är hos henne som beslutet ändå ska fattas?
Fru talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i det som mina kolleger framför allt från Värmland har sagt. De har på ett utmärkt sätt beskrivit problematiken. I och för sig har också miljöministern beskrivit problematiken och analyserat hur frågan ligger till. Däremot finns det inget svar på det som interpellanten och meddebattörerna har frågat om, nämligen när det ska ske någonting och när vi kan förvänta oss handling. En enig riksdag fattade beslut om att beställa en nationell rovdjurspolicy. Om jag minns alldeles rätt är det tre år sedan, och vi har ännu inte sett något resultat av detta. Jag tror att det här är tredje gången som jag står i riksdagens talarstol och frågar när vi ska få se något resultat av denna riksdagens enhälliga beställning. Varje gång har jag fått svaret att utredning pågår. Senast var det miljöministern själv och jag som diskuterade, och jag fick då svaret att det kommer ett besked inom kort. Därför kan inte heller interpellationssvaret anses tillfredsställande. Skälet till att en enig riksdag beställde detta arbete från regeringen var ju att riksdagen såg att den viktiga balans som vi måste ha höll på att gå förlorad, balansen mellan rovdjur och andra djur, mellan jaktbara vilda djur och tamdjur. Den obalans som fanns redan för tre år sedan har naturligtvis inte blivit bättre. Pendeln har en viss förmåga att slå alldeles för långt innan vi här hinner att göra någonting. En annan sak som också har berörts av flera av talarna är ju den brist på respekt som det finns risk för att befolkningen och jägarna i de drabbade områdena känner. Det kan leda till att de tar saken i egna händer och fattar egna beslut på naturens villkor. Det är en situation som jag inte tror att någon av oss tycker är särskilt bra. Frågan återstår: Hur snart kan vi få se något resultat? Jan-Evert Rådhström tog också upp den viktiga frågan hur det ska gå till när man ska ta itu med frågan, eftersom den ju ligger hos båda departementen. Det svaret avvaktar jag också med intresse.
Fru talman! Den konkreta fråga som ställs i Michael Hagbergs interpellation och som här har upprepats flera gånger är: När kommer det ett regeringsbeslut? Jag har besvarat den frågan i interpellationen med att min och regeringens ambition naturligtvis är att det ska ske så snabbt som möjligt, dvs. snarast. Det är precis det svar som jag kan ge. Jag kan inte utlova ett beslut något exakt datum framöver, därför att frågan inte är genomdiskuterad fullt ut. Vi har precis sammanställt remissutfallet, och då är det en lämplig tidpunkt att lämna över frågan till Jordbruksdepartementet. Ni behöver inte befara någon dubbel handläggning som gör att det skulle ta längre tid. Vi kommer nog att kunna klara det på ett bra och smidigt sätt, det är jag övertygad om. Sedan vet jag inte riktigt hur mycket vi ska uppehålla oss vid själva sakfrågan och hur långt vi kan komma i en sådan här interpellationsdebatt som egentligen handlar om tidpunkten för ett regeringsbeslut. Ända sedan första stund som miljöminister har jag - efter två veckor som miljöminister debuterade jag i ett TV-program från Umeå om just rovdjurspolitiken - har jag ständigt upprepat att det krävs att vi visar respekt för de människor som har kontakt med dessa rovdjur och som hyser oro inför dem. I förlängningen krävs det då också att myndigheter och även politiker på riksnivå, utöver er som känner Värmlandsskogarna väl, visar lyhördhet för dessa synpunkter. Jag har en viss förmåga att hysa sådan respekt, därför att jag har under många år tillbringat mycket tid i Säfsenområdet i Dalarna på andra sidan gränsen till Värmland. Jag tycker att jag kan de människor som bor där och jag förstår ungefär hur de reagerar. Men det är ju inte bara det, utan vi vill ju ha en livskraftig vargstam i Sverige och Norge. Det har jag som miljöminister en stark känsla för. Då är det oerhört viktigt att vi hittar en väg att kombinera detta. Här möter jag bara riksdagsmän som är förespråkare för det förslag som finns i delbetänkandet. Jag är övertygad om att det också finns ganska många riksdagsmän som ser annorlunda på det. Jag kan lova er att det i min brevskörd finns mängder av brev som säger att vi inte kan börja tillåta jakt på vargar när det finns så få vargar. Vi vet inte riktigt hur många det finns, men förhoppningsvis har vi fått många nya kullar, vilket vi förmodligen alla skulle vara glada för. Det finns inte någon som vill säga att vi nu har nått upp till det antal vargar som gör att vi har en livskraftig, uthållig stam. Det är där som jag ibland har lite svårt att följa med när jag lyssnar på dem som förespråkar skyddsjakten. Jag kan inte förstå hur man kan lösa de problem som ni pekar på genom att ge Naturvårdsverket möjlighet att acceptera att man skjuter en eller två vargar, eller att man skjuter en varg som upprepade gånger har angripit ett tamdjur. Det är någonting som inte riktigt stämmer i verklighetsbeskrivningen. Jag lovar er att jag har lyssnat noga på olika intressen i den här väldigt känsliga och väldigt viktiga frågan.
Fru talman! Herr miljöminister! Det är bra att det betonas att vi visar full respekt för oron i den bygd där vargstammen är som starkast. Vi kan gå tillbaka i tiden, då vi diskuterade lodjuren och deras utbredning och hot mot den biologiska mångfalden. Då var det upprörda känslor. Efter en tid diskuterades det om man över huvud taget skulle acceptera den viltinventering som gjordes i de här områdena, där man kunde tala om att det fanns ett visst antal djur. Till slut accepterades det av Naturvårdsverket och andra organisationer, som jag sade i min inledning, att antalet nog låg på den nivån. Det gav till resultat att man kunde begränsa stammarnas utbredning. De två senaste åren har jag inte hört speciellt mycket om oron kring just lodjuren. Det är precis samma sak som håller på att hända med vargen. Det är också min bedömning, som miljöministern skriver i sitt svar, att tillväxten av vargkullar har varit stor i år och var stor även förra året. Det var svårt att utföra viltspårsprov förra året, men i år kommer det förhoppningsvis att gå bättre så att vi kan få en acceptans för den nivå och den utveckling som stammen har. Det är precis så som forskare i USA skriver i sina forskningsrapporter. När man ser att rovdjursstammarna ökar så ökar också kravet från människor som bor i de bygderna att få beskatta stammarna och på så sätt hålla dem i en schyst balans. Vi är alla i denna kammare och i Sveriges riksdag - den eniga riksdag som tog beslut om lodjursutredningen - att det är självklart att vi ska ha kvar de fyra stora rovdjuren i vårt land. Vi lägger ned mycket kraft och resurser på att behålla de här stammarna, både ekonomiskt och genom informationsinsatser till folk som bor i dessa bygder. För att vi ska få en ordentlig acceptans för framtiden tror jag att vi måste låta de människor som bor i det konkreta området vara delaktiga. Vårt land är stort. En varg är visserligen nere i Blekinge, efter att ha gått vägen över Östergötland och ned, men vargarna är koncentrerade i området kring Värmland och Norgegränsen, där det är alldeles för många vargar, om jag har förstått det rätt. Det är också där vi har haft de största konflikterna, som jag tar på fullt allvar. Jag förstår att människor, som Ann-Kristine Johansson sade, vill flytta ut till glesbygden, kunna bo där, jaga och fiska, plocka bär och leva i den typen av miljö - det skulle jag också vilja göra, och jag kommer kanske att göra det i framtiden - men då måste man undanröja de konflikter som finns. Det är ett stort problem att folk lämnar glesbygden.

Fru talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att vi inte kan lösa problemet långsiktigt om man bara får skjuta en eller två vargar nu, därför att ökningen är så stor. Erfarenheterna från norra Finland och norra Ryssland är helt entydiga, och det är att om man inte börjar i tid har man inte en chans att rå på problemet. Jag tror att det är en jätteviktig signal - det har också berörts tidigare av Michael Hagberg och övriga - om ortsbefolkningen får se handling. Om de känner att de får vara delaktiga i förvaltningen accepterar de vargstammen. Om de ser att de inte får delta på något sätt och känner att ingen förstår deras problem är jag rädd för att den illegala jakten kan öka. Jag deltar i debatten därför att jag är intresserad av jakt och viltvård. Vår ledamot från Värmland är förhindrad att delta på grund av sjukdom. Jag har varit i Värmland och jagat, och jag inser problemet. Slutligen vill jag bara ställa en fråga: Om vi inte ganska snabbt kan fatta beslut - den 5 maj har det gått ganska lång tid sedan utredningen lämnade sitt förslag - vid vilken nivå ska vi då kunna tillåta skyddsjakt? Om jag får tolka svaret positivt kan beskedet kanske komma i januari månad, och det beskedet ska vi se fram mot. Det är självklart att vi ska ha en förvaltning av den här stammen. Jag lever i ett område i Västerbotten där vi inte har fått förvalta lodjursstammen, och den har nu totalt utplånat en mycket livskraftig stam av rådjur. Vi måste sätta in de här åtgärderna i tid. Jag delar i övrigt de synpunkter som har framförts här. Med tanke på tilltron till myndigheter och oss beslutsfattare vädjar jag om att vi ska göra någonting rätt snart. Är januari möjligen en rimlig tidpunkt?
Fru talman! Jag håller med miljöministern om att det är viktigt att vi har en hållbar vargstam. Om man ser till strikt biologiska skäl kanske vargstammen inte är nog stor för skyddsjakt. Men man måste i detta beslut väga in oron, de sociala aspekterna och livskvaliteten för de människor som bor där. Om vi värnar om en skandinavisk vargstam måste människorna i dessa vargområden i Värmland känna sig delaktiga, känna att de kan skydda sina djur där de bor och ha möjlighet att gå ut i skogen. Då måste möjligheten till skyddsjakt finnas. Människor ska just känna sig delaktiga, inte att vi i Stockholm sitter och fattar beslut så att de inte känner att de är med på vagnen. Jag vill också lyfta in en annan fråga i det hela, och det är samarbetet med Norge. I Värmland har vi haft en vargföryngring, och flera har gått över gränsen; de går mellan Norge och Värmland fram och tillbaka. Hur ser ministern på samarbetet med Norge i fråga om övervakning och förvaltning gemensamt för den skandinaviska vargstammen? Jag tror också att det är viktigt att ha den hållbara vargstam som vi pratar om gemensamt med Norge. Jag vill höra miljöministerns svar på det.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att miljöministern tar människors oro på allvar i de trakter där vi har förekomst av varg. Jag tycker också att det är bra att vi har fått ett klarläggande om hur frågan kommer att hanteras, med sammanställning av remisserna och sedan behandling i departementet. Jag hoppas verkligen att vi får ett förslag därifrån snabbt och att vi då kommer att få skyddsjakt på varg. Jag vill ha en vargstam i Värmland och även i övriga landet, men den ska vara begränsad och vi ska ha ordning på det. Det är också mycket viktigt, som Ann-Kristine Johansson sade, med kontakterna med Norge. Miljöministern kanske kan redovisa vad som har hänt och skett på det området.
Fru talman! Ministern har fått många brev i frågan, och det förstår jag. När jag var kommunalråd i min hemkommun hade jag en pärm för dagens post och en skokartong för vargbrev, så jag känner väl till hur det är. Men jag tror inte att ministern får så värst många brev från vargriket västra Värmland i dag, för där har det gått till överdrift. Det är det som är problemet. Många i kammaren kan ha skilda uppfattningar, men vi vill allihop att vi ska kunna ha respekt för lagen. Frågan är hur länge detta kan pågå innan inte någon har respekt för lagen. Den situationen ska vi naturligtvis tillsammans försöka att undvika. Ministern kunde inte förstå vad en förändring i jaktförordningen skulle innebära för positivt. Det är klart att det är positivt om man kan ta bort någon varg som i dag är förvirrad och ger sig på ett antal hundar framför allt. Detta skrämmer hela populationen, så att den blir skygg. Vargen är listig, det känner vi till genom Rödluvan. Det handlar alltså framför allt om detta. Jag får tyvärr konstatera att jag återigen får komma hem till Värmland och tala om att vi snart ska få ett besked. Men "snart" kan jag inte säga hur många gånger som helst. Sandström frågade ministern förut om det skulle kunna ske i januari. Jag har ju dristat mig att tro att de som bor i vargriket skulle kunna få en positiv julklapp. Det kanske kan ske i december. Det kanske kan ske i januari. En lite bättre precisering kanske vore på sin plats.
Fru talman! Om vi nu har anledning att känna viss optimism för att det kommer ett besked eller ett förslag snart, har vi möjligen, efter vad jag hörde av ministern, anledning att vara mer oroliga för vad förslaget kommer att innehålla. Ministern sade här att han hyser förståelse för den stora oro och den problematik som finns i dessa trakter. Men i nästa mening säger han: Jag förstår inte hur vi ska kunna låta Naturvårdsverket få tillstånd att tillåta jakt på varg ens om det är djur som systematiskt och regelbundet angriper tamdjur. Om jag tolkar svaret rätt innebär det att ministern icke är beredd att biträda det förslag som utredaren i delbetänkandet har lagt fram.
Fru talman! Nej, det har jag inte sagt. Jag har inte exakt bestämt mig för hur jag ser på den här frågan än så länge. Jag tycker att det är bra att jag inte har bestämt mig när jag nu träffar er och kan ta fasta på era synpunkter, som jag naturligtvis också hyser väldigt stor respekt för. Jag inser ju att ni står för mycket av kunskapen och erfarenheten på det här området. Jag vill gärna skriva under på Ann-Kristine Johanssons beskrivning av de känslor som finns omkring detta. Jag tycker att hon fångade det väldigt fint. Vad jag sade var inte att jag inte accepterar skyddsjakt. Jag fick nyss höra att vargen hade tagit 28 hundar bara i en del av Värmland uppenbarligen. Jag får höra hur människor i Värmland, i Dalarna och förmodligen på andra ställen där vargar råkar finnas är oroliga och inte vågar gå ut i skogen, som Michael Hagberg sade, för att plocka bär och umgås. Vad jag inte riktigt förstår än så länge - men det kanske finns hopp också om min fattningsförmåga - är hur denna oro kan stillas och hur de 28 hundarna kan slippa att hotas i framtiden därför att man ger möjligheter till den här skyddsjakten. Det får ju inte vara så att vi nu genomför möjlighet till skyddsjakt, att vi sedan får några skjutna vargar som beskrivs som nödvärnsjakt och att Naturvårdsverket sedan ger rätt till skyddsjakt kanske på två andra vargar, för att ta ett väldigt hypotetiskt exempel. Oron finns ju kvar. Det blir ju naturligtvis nya hundar som hotas. Att tre fyra vargar är skjutna innebär ju inte att de andra vargarna inte kan skapa oro hos människor som bor i de här områdena. Det är här som jag inte riktigt har fullföljt min bildningsgång än så länge. Jag är rädd för att vi hamnar på ett sluttande plan, där det blir mer och mer naturligt att acceptera ytterligare ett antal skjutna vargar. Då är vi nära en situation som mycket väl kan hota den vargstam som vi alla så rörande vill bevara.
Fru talman, herr miljöminister! När det gäller utveckling av vilda djur är vårt land det land i världen som har de flesta och bästa traditionerna att förvalta olika viltstammar. Vi har mest älg i hela världen per kvadratkilometer t.ex. Vi har varit väldigt noga med att se till att vi ska fortsätta att ha traditionen att förvalta våra viltstammar. Under de senaste åren har det skett en väldigt stor ökning av de vilda djuren, och det har skapat viss oro. Visst vågar man gå och plocka bär i Värmland, men det finns en viss oro. Det oroar mig. Den oron kan leda till att det sker olagliga handlingar, vilket har skett, dvs. att fel djur skjuts. Men så är det inte i de allra flesta fall. Jag har förtroende för Naturvårdsverket när det gäller att välja och peka ut djur som kommer från vissa kullar eller vissa områden. Bevisligen har hälften av de hundar som tagits i år tagits från ett och samma område, ett mindre begränsat område. Det är troligtvis genetiskt betingat på just den kullen eller de kullarna. Om man då vill skapa oro i kullen kan man kanske splittra gruppen och ta bort något djur för att på så vis se till att vargen bestämmer sig för att skaffa andra bytesdjur än hundar eller andra tamdjur. Detta oroar mig. Men jag vill tacka för den här debatten och är glad att ministern tycker att vi tillför en del kunskaper. Jag hoppas också att vi tillför en del bränsle som gör att det går lite fortare att få fram ett beslut om hur vi ska förvalta vår vargstam i vårt land.

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig om det finns någon miljögranskning av mobiltelefoner i dag eller om det kan förväntas att det initieras någon sådan miljögranskning. I dagsläget finns ingen miljögranskning, och några föreskrifter med gränsvärden som är juridiskt bindande finns inte. Däremot finns internationella rekommendationer från Internationella kommissionen för strålskydd mot icke-joniserande strålning, ICNIRP, som lett till en industristandard om gränsvärden och mätmetoder av högfrekventa elektromagnetiska fält. Tillverkarna av mobiltelefoner uppger att de tillämpar denna rekommendation, och på basis av denna utförs mätningar av strålningsnivåerna från mobiltelefoner. Tillverkarna har dock varit obenägna att publicera sina data. Detta beror i första hand på att de anser att avgörandet ligger i huruvida en mobiltelefon uppfyller de gränsvärden som finns uppsatta och att endast sådana kan komma ut på marknaden. Jag anser att tillverkarna borde ta ett större ansvar och organisera en oberoende provning och märkning av mobiltelefoner. Regeringen ser positivt på att marknaden ställer krav på miljömärkta produkter. Mobiltelefoner skulle kunna miljögranskas och märkas på motsvarande sätt som nu sker med t.ex. bildskärmar. Sådana krav drevs igenom av starka konsumentintressen; bl.a. TCO genomdrev granskningskrav på bildskärmar. De mät och provorganisationer som finns kan mycket väl tänkas vara intresserade av att åta sig att göra sådana frivilliga granskningar på motsvarande sätt som med bildskärmar. Regeringen har uppdragit åt Rådet för arbetslivsforskning att redovisa en forskningsöversikt och en utvärdering av såväl svenska som internationella forskningsresultat inom området. Till våren, när rådet lämnat en delrapport som rör användningen av mobila telefonisystem och strålningsförhållandena kring radiosändare för mobiltelefoni, kan det bli aktuellt för mig att återkomma i frågan.
Fru talman! Miljöministern och åhörarna på läktaren! Jag vill tacka miljöministern för detta positiva svar. Det känns bra att miljöministern delar min uppfattning om att tillverkarna bör ta ett större ansvar för att organisera en oberoende märkning. Då undrar jag om miljöministern har framfört eller avser att framföra detta till tillverkarna. I min interpellation framförde jag min oro och andras oro över att det kommer mobiltelefoner för mycket små barn. Den frågan har miljöministern inte svarat på. Beror det på en miss, eller gör miljöministern den bedömningen att jag inte har någon anledning att vara mer orolig för barnen än för de vuxna? Slutligen säger miljöministern att regeringen ser positivt på att marknaden, konsumenterna och organisationerna - jag undrar vilka - ställer krav på miljögranskning och att mobiltelefoner då skulle kunna granskas. Men det är ju precis det som är problemet. Också miljöministern pekar på att tillverkarna inte vill publicera sina data. Vad tänker miljöministern göra åt det? När Rådet för arbetslivsforskning lämnar sin rapport i vår kommer dessa frågor inte att vara besvarade - om jag har fått rätt besked om vad denna översikt ska innehålla - så miljöministern får nog anledning att återkomma.
Fru talman! Det gör jag gärna. Det är nog ett rent förbiseende att jag inte nämner barnmobiltelefonerna, för jag reagerade på dem precis på samma sätt som interpellanten gjorde. Jag tycker ändå att detta är en rimlig ordning. Jag har nu uppmanat till en större öppenhet. Jag hoppas att de företag det gäller ständigt läser riksdagens snabbprotokoll, så att de snart vet om vad jag har sagt. Annars får jag informera dem på annat sätt. Jag vill avvakta forskningsöversikten ytterligare några månader. Det är sant att man inte ska vänta sig att man får den totala sanningen helt plötsligt i den översikten, men jag tror att den kan ge en ganska bra grund att stå på. När det blir aktuellt med de nya barnmobiltelefonerna - när de finns på marknaden i dessa förenklade utföranden - tror jag nog att trycket kommer att vara ganska stort på att de ska vara miljöklassificerade på något sätt. Jag hoppas att alla föräldrar hjälper till med detta. Jag tänker som sagt var återkomma på grund av den forskningssammanställning som jag nämnde i mitt interpellationssvar.
Fru talman! Jag delar miljöministerns uppfattning om att det är viktigt att vi har en aktiv diskussion mellan konsumenterna, på samma sätt som på nästan alla nya områden. Det som oroar mig är det som står i sammanställningen över var vi nu befinner oss från Rådet för arbetslivsforskning. Man talar om nuvarande kunskap. När jag tänker på att Sverige är det mobiltätaste landet i världen och att användandet går ned så lågt i åldrarna måste jag ändå säga att jag förstår att det är väldigt många som är oroliga. Jag vet inte hur länge denna konsumentoro ska finnas. Jag har försökt att ställa frågor om vad det är som händer. Det sker såvitt jag förstår ingen hälsoforskning i Sverige. Vi ska förlita oss på vad andra säger. Tillverkarna, som ändå är oss närstående, vill inte lämna ut uppgifter. De organisationer som försöker besvara oroliga konsumenters frågor säger att det inte går att få tillgång till dessa data. Jag skulle vilja uppmana ministern att verkligen tänka på miljömärkning. Det är kanske ett av dessa områden. Det är ju en profilfråga för regeringen. Vi kan säga att vi startar denna miljömärkning nu och att vi tror på den.
Fru talman! Jag lovar Inger Segelström att jag ska tänka ett varv till. Jag ska tänka igenom denna problematik ytterligare och göra en ny bedömning av om det här kan finnas anledning för initiativ från min eller regeringens sida. Jag tror ändå att huvudalternativet är att vi tittar på den forskningssammanställning som görs - den kommer ganska snart - för att se om den ger grund för ett sådant initiativ. Sedan hoppas jag att vi kan ha en ny interpellationsdebatt i det sammanhanget och fortsätta diskussionen.
Fru talman! Då får jag tacka miljöministern för svaret. Jag tror att det är precis så här det ska gå till. Allmänheten, konsumenterna och de som är oroliga kontaktar sina riksdagsledamöter, och sedan kan vi få en debatt. Sedan får vi samla in olika kunskaper. Det är så det går till. När jag ställer frågor kanske jag får lite annorlunda svar än vad miljöministern får. Jag tycker att det låter väldigt bra att vi fortsättningsvis kan jobba åt samma håll. Jag tror att det är nödvändigt om vi ska kunna stilla en del av denna oro. Tack för debatten!

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat mig om regeringen kommer att låta göra en miljökonsekvensbeskrivning av vad stängningen av Barsebäck leder till innan reaktor 1 vid Barsebäcksverket stängs. Det är, tycker jag, en lite märklig fråga med tanke på att riksdagen fattade ett beslut om stängning av Barsebäck 1 för två och ett halvt år sedan och att den stängningen ska verkställas om en vecka enligt detta beslut. Som Ulf Nilsson säger har kraven på en formell miljökonsekvensbeskrivning avvisats av regeringen flertalet gånger. I lagen om kärnkraftens avveckling föreskrivs att rätten att driva kärnkraftsreaktorer kan upphävas av regeringen. Sådana beslut ska fattas med utgångspunkt i att reaktorn ska ställas av i den ordning och vid de tidpunkter som bäst gagnar den av riksdagen beslutade omställningen av energisystemet. Syftet med omställningen är att åstadkomma en ekologisk och ekonomiskt hållbar energiförsörjning byggd på förnybara energislag. Vid avgörande av när en reaktor ska tas ur drift ska hänsyn tas till reaktorns geografiska läge. Vad gäller riktlinjerna för stängningen av Barsebäck 1 och 2 framgår dessa av näringsutskottets betänkande, 1996/97:NU12, som riksdagen ställt sig bakom. I betänkandet anges att Barsebäcks reaktorer är olämpligt lokaliserade till ett mycket tätbefolkat område. Vidare framgår av betänkandet att bortfallet av el ska kompenseras genom effektivare energianvändning, konvertering från elvärme, hushållning med el samt tillförsel av el från andra energikällor. Ett villkor för avställningen av den andra reaktorn är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras. Efter avställningen av Barsebäcksverket ska en uppföljning ske av elpriser, investeringar, miljöpåverkan, sysselsättnings och fördelningseffekter samt elmarknadens funktionssätt m.m. Resultatet av det energipolitiska programmet ska utvärderas och tillsammans med erfarenheterna från stängningen av reaktorerna i Barsebäck utgöra underlag för kommande beslut om hur den fortsatta omställningen av energisystemet ska genomföras.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Ministern redogör i sitt svar för de politiska riktlinjer som riksdagen antagit för lagen om kärnkraftsavveckling, men jag tycker inte att ministern tillfredsställande förklarar varför han anser att följderna för miljön inte behöver beskrivas innan en stängning äger rum. Min något märkliga fråga, som ministern uttryckte det, baserar sig på det faktum att jag som miljöengagerad tycker att en miljökonsekvensbeskrivning i förväg egentligen borde varit självklar. Det är väl aldrig för sent. Normal försiktighetsprincip i miljöfrågor borde leda till att man går igenom riskerna för miljöförstöring innan en åtgärd genomförs. Allt talar för att en stängning av Barsebäck 1 kommer att öka kol-, olje och biobränslebruk. I Skåne, där jag bor, känner man redan av föroreningarna från Europa mer än i övriga Sverige. När behovet av importerad el ökar kommer den att köpas där den är billigast. Dansk kolkraft har inte samma miljökrav som den svenska, och den har lägre beskattning. En ökning av den danska kolkraften innebär ett hot mot södra Sverige - ett hot som alltfler människor oroar sig för. Växthuseffekten är kanske det allvarligaste globala miljöhotet i dag. Industriländerna åtog sig vid Kyotokonferensen 1997 att minska växthusgaserna med 5 % till 2012 i förhållande till 1990 års nivå, trots en förväntad ökning av energibehovet. Till följd av Kyotoavtalet har alltfler länder - Tyskland, Storbritannien och USA - öppet talat om att en för hastig kärnkraftsavveckling är omöjlig om växthuseffekten ska kunna minskas enligt avtalet. Miljöministern har inte kommenterat hur snabbstängningen av Barsebäck påverkar Sveriges möjligheter att bidra till en minskning av växthusgaserna. Miljöministern säger i sitt svar att bortfallet av el ska kompenseras genom bl.a. hushållning med el och tillförsel av el från andra energikällor. Jag vet inte om det finns någon utarbetad plan för hur hushållningen av el ska förbättras. Kommer det någon sådan och hur kommer den i så fall att se ut? Sverige har hittills haft en bra blandning av vattenkraft och kärnkraft där kärnkraften står för 45 % av elförsörjningen. Tack vare det håller vi koldioxidhalterna nere. Tack vare det har vi också fått ned svavelutsläppen och försurningen med 80 % sedan 70-talet. Med en snabbnedläggning kommer en sådan balans att rubbas. Miljöministern säger att efter stängningen av hela Barsebäck kommer en uppföljning av miljöpåverkan att ske. Han menar att det är den typen av miljökonsekvensbeskrivning jag efterlyser i min interpellation. Jag vill då säga att vad jag efterlyser är en miljökonsekvensbeskrivning innan en åtgärd som påverkar miljön vidtas. När ett par miljarder kronor gått förlorade på att snabbstänga Barsebäck är det alldeles för sent att upptäcka att miljöeffekterna är negativa. Fru talman! Allt talar för att användningen av fossila bränslen kommer att öka efter stängningen av Barsebäck 1. Allt talar för att Sverige inte kommer att kunna uppfylla sina internationella åtaganden de närmaste åren. Allt talar för att miljön i Skåne kommer att försämras och att fler människor kommer att riskera hälsan efter en snabbstängning. Jag skulle vilja ha en bättre förklaring till varför inte dessa problem har analyserats före ett beslut. Finns det någon plan för ökad elhushållning i Sverige? Finns det någon möjlighet att stoppa import av dansk kolkraft? Och finns det någon garanti för att Sverige kan uppfylla sina internationella åtaganden för en bättre miljö?
Fru talman! Som jag sade fattades beslutet om stängning av Barsebäck för två och ett halvt år sedan. Det var innan jag var miljöminister, men jag har förstått att en majoritet i riksdagen då ansåg att man kunde göra bra bedömningar av miljökonsekvenserna av den politik som man beslutade om. Den här frågan har ju dessutom prövats i Regeringsrätten. I en dom nu i somras har man behandlat frågan om huruvida en formell miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats i det nu aktuella fallet. Rätten fann att befintligt underlagsmaterial i sak mer än väl motsvarade vad som skulle kunna krävas av en miljökonsekvensbeskrivning och att frågan om den eventuella tillämpningen av ett EU-direktiv i sammanhanget saknade betydelse för utgången i målet. Dessutom kan jag tillägga att vi vet väldigt mycket om den här typen av konsekvenser. Vi vet väldigt mycket om kärnkraften, konsekvenserna av att fortsätta driva kärnkraften. Jag tror också att vi har ett tillfredsställande beslutsunderlag när det gäller hur alternativen kommer att kunna se ut. Jag är lite nyfiken på en sak. Varför vill Ulf Nilsson ha en konsekvensbedömning av att lägga ned ett kärnkraftverk men inte en konsekvensbedömning av att fortsätta driva de andra elva? Vi får inte lura oss själva, vilket jag tycker att vi i den här debatten tenderar att göra. Vi får inte låta lura oss själva att tänka att bara för att kärnkraften inte egentligen ger upphov till några koldioxidutsläpp är den en fullständigt acceptabel energikälla utifrån miljöpolitiska utgångspunkter. Så är det inte. Den innebär fortfarande risker, om än små, vid driften. Den innebär fortfarande ett stort problem när det gäller att hantera avfallet. Det har vi trots många år av försök inte lyckats lösa. Det är därför vi menar att vi nu måste ta ordentliga steg mot ett uthålligt energisystem, ett energisystem som naturligtvis fortsätter att bruka vattenkraften men som nu mödosamt och uthålligt försöker ersätta den kärnkraft vi har med förnybara energikällor. Vi vet ju, Ulf Nilsson, att vi en vacker dag kommer att behöva ersätta kärnkraften med något annat. Är det då inte väldigt klokt att göra det planerat t.ex. med stöd av det energiprogram vi arbetar med? Det är 9 miljarder kronor där man redan i dag kan räkna med att vi har tjänat in ungefär 1,4 terawattimmar. Det är en uppgift som jag har fått. Vi arbetar med de lokala investeringsprogrammen, där vi har en energieffektiviserings och energibesparingseffekt som ligger på ungefär 2,4 terawattimmar. Om man är lite våghalsig och adderar de två siffrorna - nu gäller de inte riktigt samma sak, så jag ska inte säga att detta bevisar någonting - så har man bara på de områdena en effekt som motsvarar energimängden från ett av Barsebäcksaggregaten, som ger 4 terawattimmar. Jag har slut på min talartid. Jag hoppas att jag i min nästa replik kan svara på ytterligare några av de frågor som Ulf Nilsson har ställt till mig.
Fru talman! Vi hade ju ett beslut i riksdagen för länge sedan nu där vi sade att kärnkraften skulle avvecklas i takt med att det var ekonomiskt och miljömässigt försvarbart osv. Ungefär så var det formulerat. Men det här är ju en snabbeslutad avveckling som jag inte uppfattar som så välplanerad. Sedan kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om hur man i övrigt ska ha det med kärnkraften på riktigt lång sikt. Varje gång man säger nej till något borde man ju fråga sig vad man får i stället. Naturligtvis hade jag inte haft något emot en jämförande miljöbeskrivning av de här faktorerna i fråga om kärnkraften och den kortsiktiga effekt i form av en ökning av koldioxid och svavel som en snabbnedläggning för med sig. Vad får man nu i stället? Får man kol, gas eller rysk kärnkraft? Härom veckan, tror jag det var, beskrev 14 forskare i DN de globala konsekvenserna av en ökad användning av fossila bränslen. Slutsatsen blev att kärnkraften tills vidare behövs för att klara de globala miljöfrågorna. Genom stängningen av Barsebäck beräknas ökningen av koldioxidutsläpp till ungefär 5 miljoner ton om året de närmaste åren, dvs. 8 % av dagens koldioxidutsläpp. På sikt kan naturligtvis koldioxidutsläppen bli mindre när t.ex. Men oavsett vilken uppfattning man har om hur kärnkraften kan ersättas på lång sikt kan man inte blunda för vad som händer omedelbart de närmaste åren om kärnkraften måste ersättas. Jag läste fysikern Agneta Rising, som gjorde en pedagogisk beräkning av olika energislags direkta miljöpåverkan. Biobränsle har mellan tre och tio gånger så allvarlig miljöpåverkan som kärnkraften. Gas gör ytterligare tre och kol ytterligare tre gånger så stor skada på miljön. Jag har ställt den här interpellationen ur miljösynpunkt. Därför tänker jag inte fördjupa mig i följderna för ekonomi, tillväxt och arbetstillfällen av att lägga ned kärnkraftverk tidigare än vad säkerhet, miljö och ekonomi kräver. SKI, Kärnkraftsinspektionen i Sverige, har synpunkter på själva avvecklingen av Barsebäck 1, alltså nedmonteringen efter det att driften har stoppats. Man menar att ett avstängt kärnkraftverk kräver lika mycket tillsyn även om bränslet fraktats bort. SKI menar alltså att Barsebäck 2 måste vara stängt för att man säkert definitivt ska kunna avveckla ettan. De är tvillingreaktorer med gemensamma system. En nedmontering av ettan med tvåan i drift skulle enligt Kärnkraftsinspektionen äventyra säkerheten. Regering har alltså satt sig, tycker jag, i en underlig situation när man har sagt att tvåan ska stoppas om det finns tillräckligt mycket el vid den tidpunkten. Den frågan borde man ställa sig innan den första reaktorn stängs. Sedan riskerar man ju att hamna i en tvångssituation utan att ha handlingsfrihet - i alla fall om man ska ta Statens kärnkraftsinspektion på allvar.
Fru talman! Först av allt ska jag tacka för att miljöministern är ovanligt tydlig i det här energipolitiska ställningstagandet. Det handlar inte om miljöpolitik när man avvecklar Barsebäck 1 och 2. Det handlar inte om så mycket miljöpolitik att man ens är beredd att göra en miljökonsekvensanalys av stängningen av Barsebäcks båda reaktorer. Det klarar man efteråt, säger miljöministern. Vi har i dagarna också konstaterat att det inte handlar om en avoghet mot kärnkraft. För samtidigt som dagens regering är beredd att ödsla miljarder av skattebetalarnas pengar på att stänga svenska kärnkraftverk köper det helstatliga bolaget Vattenfall andelar i tyska kärnkraftverk, andelar som är större än de båda Barsebäcksreaktorerna. Det är 11 terawattimmar el av tysk kärnkraft. Det köper det statliga bolaget under ledning av den tidigare socialdemokratiske energiministern Jörgen Andersson samtidigt som dagens regering är beredd att ödsla miljarder för att stänga 7-8 terawattimmar svensk kärnkraft. Tidigare har samma statliga bolag, Vattenfall, köpt andelar i kärnkraftverk i Finland. Det handlar uppenbarligen inte om en avoghet mot kärnkraft eller kärnteknologi. Det är inte heller en fråga om sysselsättning, eftersom dagens energipolitik driver jobben, företagandet, ur landet. Den svarta skatteväxling som statsrådet förespråkar innebär ju att vi byter jobb i Sverige mot import av tysk och dansk kolkraft. Det enda som kvarstår är i själva verket maktpolitik. Regeringen är beredd att avveckla två reaktorer i Barsebäck. Man gör det inte av miljöskäl, inte därför att det just handlar om kärnkraft och inte därför att man vill trygga någon sysselsättning. Man gör det för att trygga den egna politiska makten. Nu visar alla undersökningar att Barsebäcks ersättning kommer att bestå av skitig dansk och tysk kolkraft. Omställningsprogrammet är ju ett fiasko. Det ger nästan ingenting. Det handlar om att säkra den egna politiska makten. För att ersätta Barsebäcksverket går det åt motsvarande 6 ton kol i minuten. Det ger i moderna kolkondenskraftverk ytterligare ungefär 7 miljoner ton koldioxid, 4 000 ton svaveldioxid och ungefär 4 000 ton kväveoxid. Den nuvarande regeringen tycker uppenbarligen att det är ett lämpligt pris som den svenska miljön får betala. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han är nöjd. Är det ett lagom politiskt pris som den svenska miljön får betala för att man inte avvecklar kärnkraft - det statliga företaget investerar ju i kärnkraft? Man driver inte en offensiv miljöpolitik och främjar inte sysselsättningen, utan man främjar den egna politiska makten. Är det här ett rimligt pris för den svenska miljön, statsrådet?
Fru talman! Det var trevligare att diskutera lugnt och sansat med Ulf Nilsson än att höra de retoriska spottloskor som vi fick höra nu. Frågan i dag handlar om huruvida man ska göra en miljökonsekvensbeskrivning. En riksdagsmajoritet har beslutat att man vet tillräckligt mycket för att det inte ska behövas en miljökonsekvensbeskrivning. Regeringsrätten har konstaterat att det finns tillräcklig kunskap om detta för att det inte ska behöva göras en formell miljökonsekvensbeskrivning. Sedan det riksdagsbeslutet fattades har vi haft val, och såvitt jag förstår är den majoritet som står bakom den här energipolitiska linjen betydligt större efter än före det valet. Det var vad jag hade att säga om detta. Sedan plockar man fram alla de här gamla spökena ur garderoben med alla kolkraftverk som plötsligt kommer att användas för att skapa ström till Sverige. Sverige hade förra året ett överskott av elexport på, om det var, 10 terawattimmar. Under de första tio månaderna av det här året har vi haft ett överskott som motsvarar ungefär 8 terawattimmar. Det överskottet är större än Barsebäcks samlade produktion under de här två åren. Jag håller med om att dessa år inte är särskilt typiska, men vi har haft exportöverskott under åtta av de tio senaste åren. Vi vet också att danskarna, som det alltid hänvisas till som något slags underlägsen lillebror, har en väldigt ambitiös energipolitik. De har kanske världens mest framgångsrika satsning på vindkraft. De har ett åtagande under Kyotoprotokollet om att man mellan 1990 och 2010 ska minska koldioxidutsläppen med 21 %. Det kommer att ske mycket i riktning mot de förnybara energikällorna. Det som ni beskriver som stora miljökatastrofer är ganska ofrånkomliga effekter av att vi har en öppen elmarknad. Är Folkpartiet och Moderaterna mot den elmarknaden, som med nödvändighet leder till att vi ibland säljer och ibland köper? Det kommer dessutom på sikt att få väldigt positiva miljömässiga konsekvenser. Jag har fortfarande inte fått höra ett ord om huruvida ni anser att kärnkraften är fullständigt ren, fullständigt riskfri och fullständigt acceptabel för all framtid. Det vore intressant att veta det. Ni diskuterar ju med den utgångspunkten. Så fort man kommer till kärnkraften är Moderaterna och Folkpartiet stora anhängare av klimatpolitik osv. Kan ni inte tala om för kammaren vad ni vill göra för att minska koldioxidutsläppen från transporterna? Det är de som ökar snabbast. Det är de som vi kanske har arbetat med minst politiskt, frånsett när det gäller de ekonomiska styrmedlen. Eller är klimatpolitiken bara intressant för er när ni kan använda den för att propagera för kärnkraften?
Fru talman! Danmark har ju lyckats betydligt sämre än Sverige med att få ned sin koldioxidhalt. Det beror bl.a. på att de där använder kolkraft betydligt mer än vi. Kolkraft är dessutom billig när man köper över gränserna. Jag är visst för en mycket aktiv miljöpolitik även över gränserna. Jag hinner inte gå in så mycket på det nu. Jag ska bara ta upp ett exempel. Folkpartiet driver hårt att vi ska ha en kraftig överstatlig möjlighet att inom EU bestämma om avgifter och skatter på t.ex. koldioxid. Men för att vi ska kunna vrida utvecklingen mot både hållbar och miljövänlig energi måste det här få ta den tid som krävs. Därför var beslutet för 19 år sedan hyfsat - i förhållande till vad man då visste - nämligen att man skulle avveckla kärnkraften i den takt som miljön och ekonomin tillät. Jag menar att den majoritet som Kjell Larsson hänvisar till har gått ifrån det. Man kan ha olika uppfattning om vad modern forskning leder till när det gäller kärnkraftens framtid. I det avseendet har jag inte tänkt färdigt än, men jag tycker att det är uppenbart att den direkta miljöpåverkan blir förödande. Enligt min enkla uppfattning, för att återkomma till ursprungsfrågan, syftar en konsekvensbeskrivning till beredskap i förväg, innan man vidtar en åtgärd. Jag är naturligtvis medveten om det politiska beslutet, men jag har ändå valt att ställa frågan till den miljöansvarige i regeringen för att jag skulle få lyssna till argumenten för att man inte har gjort en sådan konsekvensbeskrivning. Jag är naturligtvis inte nöjd med svaret. Jag vill inte att svavelutsläppen ska öka över Skåne, där jag bor, de närmaste åren. Jag vill inte att försurningen av mark och sjöar ska bli svårare. Jag vill inte heller att Sverige ska öka bidragen när det gäller de globala miljöhoten och öka växthuseffekten. Fru talman! Dagens debatt har inte fått mig att ändra uppfattning om att snabbstängningen av Barsebäck är oövertänkt och dålig för miljön.
Fru talman! Jag konstaterar att miljöministern inte tycker att mitt inlägg var trevligt. Jag kan förstå att det blir otrevligt när man börjar analysera regeringens energipolitik. Just i dessa dagar framstår det alldeles extra tydligt vilket hyckleri det faktiskt är. Vi lägger ut miljarder av skattebetalarnas pengar på att stänga svenska väl fungerande kärnkraftverk samtidigt som det helstatliga bolaget Vattenfall i dag köper in andelar i kärnkraftverk i Tyskland och tidigare i Finland. Det handlar om en större energimängd än vad de Barsebäcksreaktorer som man lägger ned i Sverige klarar. Fru talman! Svensk energipolitik handlar till stora delar om effektproblem i dag. Det handlar om hur vi ska täcka effektbehoven under de riktigt kalla vinterdagarna. Då är alternativet till svensk ren kärnkraft import av dansk och tysk skitig kolkraft. Statsrådet har också medgett i ett skriftligt frågesvar till mig att vi, med den fria avreglerade elmarknaden, kan få import av miljömässigt olämplig el. Då kvarstår min fråga till Kjell Larsson. Tycker statsrådet att 7 miljoner ytterligare ton koldioxid om man ersätter Barsebäck med moderna kolkondensverk, 4 000 ton svaveldioxid, 4 000 ton kväveoxid är ett rimligt pris att betala för den svenska miljön? Sedan medger jag gärna att vare sig kärnkraften eller andra energislag är riskfria. Vi måste väga riskerna mot varandra.
Fru talman! Det var ett bra medgivande på slutet som jag tackar för. Det är just den typen av avvägning som ligger i konstaterandet att kärnkraften har sina stora problem. Det finns såvitt jag förstår i dag ingen som förespråkar att vi ska bygga nya kärnkraftverk. Det finns ekonomiska problem förknippade med att fortsätta att använda kärnkraften utöver de säkerhetsproblem som finns. Det är precis det som är den stora grundläggande utgångspunkten i den energipolitik som regeringen vill föra. Vi ska försöka på ett någotsånär planerat och kontrollerat sätt komma ur kärnkraften utan att det skapar andra miljöproblem. Det ska vi försöka göra genom att ersätta den elkraft som kommer från kärnkraften med andra former av produktion av elkraft. Vi har, som jag var inne på tidigare, ett stort forskningsprogram och stora åtgärder överallt. I takt med att vi kan komma framåt i denna nödvändiga omställning - om man inte vill förlita sig på kärnkraften för mycket lång tid framöver - kommer vi att kunna avveckla kärnkraften på ett kontrollerat och bra sätt utan men för energiförsörjningen och inte heller med men för miljön. Den första avvecklingen sker nu inom en vecka. Det första Barsebäcksaggregatet har en effekt på ungefär 4 terawattimmar, eller rättare: det blir en brist på 4 terawattimmar när det stängs ned. Jag har tidigare beskrivit att det motsvarar de effekter vi kan peka på som en följd fram till i dag och en bit in i framtiden av de statliga satsningar som sker på att hitta ersättningsenergi. Sedan kommer vi att fortsätta på det lite mödosamma sättet. Jag tycker att det är oerhört fascinerande att nu stå i en period som innebär början på marschen mot ett ekologiskt uthålligt energisystem. Det har vi aldrig haft tidigare.

Fru talman! Vi ska nu debattera konstitutionsutskottets ärende 4, Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet. Regeringen har i en proposition lagt fram förslag till den lag där den av regeringen tillkallade granskningskommissionen får vissa befogenheter. Dessa befogenheter regleras i en särskild lag, förfarandelagen. Den svenska militära och civila underrättelsetjänsten, som har till uppgift att skydda landets intressen, har vid några tidigare tillfällen granskats och utvärderats. Dock har inte någon heltäckande eller uttömmande kartläggning hittills gjorts. I mars 1999 beslutade regeringen att tillsätta en kommission som ska granska den författningsskyddande verksamheten som bedrivits vad gäller hot som härrör ur inrikes förhållanden. Det kan gälla svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som man har bedömt utgjort ett hot mot rikets säkerhet. Direktiven avser tiden från andra världskriget fram till dess kommissionen har arbetat klart. Kommissionen ska beskriva omfattningen av bevakningen av de personer som har haft anknytning till svenska ytterlighetsorganisationer. Man ska se på metoderna för insamling av uppgifter, se i vilken utsträckning kopplingar har funnits mellan säkerhetstjänsterna och andra myndigheter, organisationer eller politiska partier. Vidare ska också de avvägningar som har gjorts av den politiska, polisiära och militära ledningen under granskningsperioden redovisas och värderas. Man ska även värdera de hotbildsanalyser som legat till grund för säkerhetstjänsternas arbete. Kommissionen föreslås bl.a. få rätt att hålla förhör under straffansvar med dem som antas kunna lämna upplysningar som har betydelse för kommissionen. Man kommer även att vid vite kunna förelägga enskilda att visa upp handlingar eller att inställa sig till förhör. Den som hörs av kommissionen under straffansvar ska ha samma rätt och skyldighet att lämna uppgifter som han eller hon skulle ha haft vid en rättegång. Dock är det viktigt att påpeka att denna kommission inte är en domstol. Kommissionen får rätt att utan hinder av sekretess från myndigheter inhämta uppgifter som kan ha betydelse för granskningen. Hela denna kommission ska ju betraktas som en unik företeelse och kommer inte, som man har skrivit, att vara modell för framtida granskningsorgan. Kommissionen kommer att inta en unik ställning i det svenska rättssystemet och även ur konstitutionell synpunkt. Som jag nämnde inledningsvis har några utredningsuppdrag kring underrättelse och säkerhetstjänsterna tidigare genomförts. År 1997 fick Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, ett forskningsuppdrag kring militär säkerhets och underrättelsetjänst. Försvarets underrättelsenämnd, FUN, har till uppgift att följa underrättelsetjänsten inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt och även myndigheter som bedriver underrättelsetjänst och lyder under Försvarsdepartementet. Registernämnden har till uppgift att i ärenden om registerkontroll pröva frågor om utlämnande av uppgifter i polisregister och granska Säkerhetspolisens registrering av uppgifter i polisregister. Nämnas bör alltså att det har förekommit undersökningskommissioner i Sverige tidigare, dock inte lika omfattande som denna. Undersökningskommissioner har även förekommit i våra grannländer Norge och Danmark. När det gäller den svenska kommissionens arbete så ligger det naturligtvis i såväl riksdagens som regeringens och de berörda myndigheternas intresse att kommissionen ska leva upp till syftet med granskningen för att med respekt kunna hävda säkerhetstjänsternas verksamhet framgent. Dock är Moderata samlingspartiet kritiskt till på vilket sätt regeringen har hanterat ärendet. I frågor av stort nationellt intresse har det i vårt land varit tradition och ansetts vara viktigt att uppnå en bred politisk samsyn. I denna fråga har regeringen emellertid inte gjort några ansträngningar för att försöka få till stånd överläggningar eller breda uppslutningar. Regeringen har inte heller gett övriga tillfälle att lämna synpunkter under arbetet med att precisera och utforma kommissionens uppdrag eller sammansättning. Moderata samlingspartiet anser här att regeringen borde ha kallat till partiöverläggningar i frågan. När vi ser på förslaget till förfarandelag i konstitutionsutskottets betänkande har Moderata samlingspartiet några avvikande meningar, och de finns i reservationerna. Jag har nämnt frågan kring kommissionens sammansättning och tänkte ta upp en fråga till. Det gäller frågan om tillgång till uppgifter hos myndigheter. Det kan gälla arkiv för organisationer, företag, föreningar, släktföreningar, politiska föreningar och enskilda. När det gäller enskilda som lämnar in uppgifter till arkiv som deposition eller gåva träffas i samband med överlämnandet oftast en överenskommelse om tillgängligheten till arkivet. Det är alltså ett privaträttsligt avtal i detta fall. Arkivet kan innehålla dagboksanteckningar, brev, handlingar, diverse minnesanteckningar m.m. Det avtal som upprättas kan gälla när och under vilka former som arkivet ska vara tillgängligt, t.ex. ett förbehåll för datum för frisläppande av materialet som inte får ändras utan givarens eller deponentens medgivande. Det kan också vara ett förbehåll att materialet inte ska släppas förrän givaren varit död ett antal år. Han har då i detta fall inte någon möjlighet att bevaka sin rätt om detta sker. Det förslag som nu föreligger kan bli ett dråpslag för arkivhanteringen i Sverige. Det upphäver i praktiken ett avtal som enskilda människor har ingått med arkivinstituten. Man kan fråga sig vem som kommer att våga lämna in material i fortsättningen. Kommer man att plocka tillbaka material nu om detta förslag till lag antas? Hur ska arkivinstituten framgent kunna sluta avtal med enskilda om deras arkiv? Det kan alltså vara stor risk för framtida forskning om enskilda människor kommer att tveka att arkivera material framgent. Det bör göras ett undantag från myndighetens skyldighet att lämna uppgifter i detta sammanhang. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 4. I övrigt ställer vi oss naturligtvis bakom de reservationer där moderaterna finns med.

Fru talman! Jag ska börja med att understryka att regeringens beslut den 25 mars i år att tillkalla en granskningskommission var ett mycket klokt och välmotiverat beslut. Beslutet satt i och för sig långt inne, och man kan tycka att det borde ha fattats långt tidigare. Men låt oss så här i efterhand ha överseende med regeringens beslutsvånda och i stället koncentrera oss på vad som kan göras för att kommissionens arbete ska bli framgångsrikt. Granskningskommissionen ska som bekant granska "den författningsskyddande verksamhet som de svenska säkerhetstjänsterna har bedrivit när det gäller hot som härrör ur inrikes förhållanden". Det handlar alltså om den verksamhet som har bedrivits av SÄPO och IB:s inrikesavdelning och kanske av andra organisationer. Vi har under årens lopp fått vissa inblickar i hur dessa inrikes hot såg ut. Snickaren Torsten Leander fick efter en lång strid ut sina SÄPO-papper. Det visade sig att den svenska författningens försvarare inom säkerhetstjänsten lyckats utröna att Leander deltagit i ett möte med tidningsföreningen Folket i Bild/Kulturfront, m.fl. liknande förseelser. Av detta skäl hade Leander stått under bevakning och av detta skäl betraktades han som en säkerhetsrisk. Den ändring av sekretesslagen i våras som skulle göra det möjligt för oss sannolikt, eventuellt, övervakade att få se vad SÄPO antecknat om oss har inte blivit någon succé. De flesta av oss som begärt besked har fått till svar ett förtryckt brev där det står att SÄPO inte ens kan berätta om vi finns i SÄPO:s register eller ej, för då kunde alla spioner ta reda på om SÄPO var dem på spåren eller inte. I vissa fall gäller tydligen inte detta, för några få har faktiskt fått se delar av sina akter. Jag hörde om en hedersman här i Stockholm, aktiv i facket och i olika folkrörelser under hela sitt liv, som faktiskt fått ynnesten att läsa SÄPO:s anteckningar - i varje fall delar därav - från 50 och 60 talen. Där kunde han bl.a. läsa om sig själv att han vid ett bestämt datum hade delat ut flygblad mot hyreshöjningar vid, tror jag, Skanstull. Hur hette det? "Hot som härrör ur inrikes förhållanden". Man kan raljera över säkerhetspolisens Grönköpingsmässiga jakt på förre förrädaren Peterzohn men det finns också en allvarlig sida. Människor har fått karriärer stoppade. Deras brev har lästs. Deras telefonsamtal har avlyssnats. De har misstänkliggjorts inför chefer, arbetskamrater och släktingar; detta utan möjlighet till försvar eller upprättelse. Av allt att döma har officiella och hemliga säkerhetstjänster använt sina ansenliga resurser till att övervaka och förfölja människor som inte gjort annat än utnyttjat sina demokratiska rättigheter. I varje fall har resultatet varit minst sagt magert. Inga revolutionära vapengömmor har avslöjats. Inga kupplaner har uppdagats. Revolutionära konspirationer mot kung och fosterland? Icke en enda. Det fåtal spioner som trots allt ertappats har som bekant kommit från helt andra kretsar än de som SÄPO ägnat sin uppmärksamhet. Fru talman! Motiven för tillsättandet av granskningskommissionen är synnerligen starka. Jag går nu över till själva betänkandet och ska då koncentrera mig på två näraliggande frågor som båda rör sekretessen. Kommissionen ska enligt förslaget få möjlighet att förhöra personer under straffansvar. Det är bra men det garanterar självfallet inte öppenhet och sanningsenlighet. Hemlighetsmakeri, förställning och vilseledande är mer eller mindre reguljära arbetsmetoder i underrättelse och säkerhetsbranschen. Offentlighet och öppenhet är begrepp som endast med största svårighet förstås av dem som haft i arbetsuppgift, för att inte säga livsuppgift, att hålla tyst. Att tala öppet inför en granskningskommission, som dessutom tillkommit efter krav från bl.a. dem som säkerhetstjänsten bevakat, kan säkert vara förknippat med psykologiska spärrar. Det får därför inte råda någon som helst tvekan om att staten denna gång faktiskt vill att de som hörs berättar sanningen - hela sanningen och inget annat än sanningen. Därmed kommer vi in på Folkpartiets och Centerns reservation nr 8. Där krävs det att huvudregeln i kommissionens arbete ska vara offentlighet. Det kan låta sympatiskt och verka vara i överensstämmelse med granskningens syften men i praktiken kommer detta, menar jag, tvärtom att motverka dessa syften. Det är först när de som hörs känner sig trygga i förvissningen om att deras öppenhet inför kommissionen inte på något sätt kan skada statens säkerhet och intressen som granskningen kan bli effektiv. Ett krav på offentlighet i detta skede av granskningen kommer bara att leda till att de känsligaste och kanske mest intressanta uppgifterna förblir dolda. Ett visst mått av sekretess är alltså nödvändigt för att få upp alla relevanta fakta på kommissionens bord. Men frågan är hur kommissionens slutrapport ska behandlas. Rimligen kommer denna rapport att kunna innehålla uppgifter som är sekretessbelagda men detta kan komma i konflikt med kommissionens syfte, nämligen att granskningen ska resultera i "ett samlat, uttömmande och definitivt klarläggande av säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet inom det aktuella området". Ett sådant klarläggande är ju av föga värde om det bara är kommissionen själv plus regeringen som får ta del av det. Det måste alltså finnas möjlighet att göra undantag från sekretessen så att svenska folket känner att inga hundar längre finns begravda och att inga kvarvarande skelett göms i garderoberna. Enligt gällande lagstiftning är det endast regeringen som kan bevilja ett sådant undantag från sekretess. Det är i det här fallet synnerligen olyckligt. Regeringar har aldrig, oavsett partifärg och oavsett nation, gått i spetsen för offentlighet när det gäller de egna säkerhetstjänsternas påstådda inkompetens, lagöverträdelser eller konspirationsbenägenhet. Varje hemlighållande av delar av kommissionens resultat kommer att hos allmänheten väcka en på erfarenhet grundad misstanke om att avsikten bara är att undvika offentlig tvätt av egen eller närståendes smutsiga byk. Regeringen har trots allt varit högsta politiskt ansvariga organ för den verksamhet som kommissionen ska granska. Därför borde de slutliga besluten om vad som bör och inte bör berättas för svenska folket inte fattas av en instans som själv indirekt är granskad. De besluten bör således inte fattas av regeringen utan av en utomstående instans. Vänsterpartiet och Miljöpartiet förordar i reservation nr 10 att beslut om undantag från sekretess när det gäller kommissionens slutrapport ska kunna fattas inte bara av regeringen utan också av någon annan instans. Av grundlagsskäl måste det bli riksdagen, och då närmast konstitutionsutskottet, som måhända inte definitionsmässigt står över alla tänkbara misstankar men som väl är det närmaste man kan komma i denna världen. Fru talman! Vänsterpartiet står alltså i de flesta avseenden bakom utskottets betänkande och därmed bakom propositionen. I de fall vi har en avvikande mening framgår detta av vår motion och av de reservationer som finns i betänkandet. Här och nu begränsar jag mig dock till att yrka bifall till reservation nr 10 angående hävande av sekretess.

Fru talman! I stort sett har vi kristdemokrater inga invändningar mot de befogenheter som i och med beslutet om detta betänkande ges till den s.k. granskningskommissionen, utom på en punkt. Vi anser nämligen att förhören inför kommissionen bör ledas av någon som är eller har varit ordinarie domare. Kraven på rättssäkerhet vid förfarandet inför kommissionen talar för detta. Lagrådet har noga utvecklat skälen för att förhören bör ledas av någon som har en betydande förtrogenhet med främst rättegångsbalken. Lagrådet har framhållit att den formella hanteringen vid ett förhör beträffande t.ex. sekretessfrågor och frågan om en parts rätt att vägra yttra sig förutsätter en sådan förtrogenhet. Vidare har Lagrådet betonat vikten av att förhörspersonen med hänsyn till lagens bestämmelse om straffansvar har en klar uppfattning om vad förhöret avser. Frågan om vem som ska leda förhöret, fru talman, är enligt vår uppfattning av sådan betydelse att den bör regleras i lag. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 7.

Fru talman! Centerpartiet välkomnade regeringens tidigare beslut att tillkalla en granskningskommission. Granskningskommissionen kommer, till skillnad från tidigare svenska kommissioner, att bli en unik kommission. Den blir unik därför att den utrustats med särskilda befogenheter. Den blir unik i en annan mening, eftersom det blir den första heltäckande och uttömmande kartläggningen och granskningen av den polisiära och militära övervakningen och åsiktsregistreringen av svenska medborgare under efterkrigstiden. Man kan på goda grunder anta att Granskningskommissionen kommer att ställas inför svåra intressavvägningar. I ena vågskålen kommer kravet på att kommissionens arbete ska genomföras på ett sådant sätt att inte underrättelse och säkerhetsorganisationens möjligheter att tillvarata svenska intressen och att inte heller i övrigt Sveriges relationer med andra länder skadas. I den andra vågskålen kommer de ofta berättigade kraven från allmänheten och forskningen på insyn och öppenhet. Centerpartiet anser att kommissionen har goda chanser att skapa en tilltro hos allmänheten att en korrekt beskrivning av omfattningen av och karaktären på verksamheten gjorts. Inte minst mot bakgrund av den kritik som Palmekommissionerna har ådragit sig för sina arbetsmetoder och sin verksamhet är det viktigt att Granskningskommissionen nu lyckas med sitt uppdrag. Erfarenheterna från Palmekommissionerna är tämligen dystra i den meningen att de varken lyckats undanröja spekulationer och misstro eller skapat klarhet och stärkt tilltron till myndigheterna. En utgångspunkt för att kommissionens arbete ska lyckas är att en öppen och förutsättningslös granskning kommer till stånd. Därför är det enligt Centerpartiets mening motiverat att resa höga krav på rättssäkerhetsgarantier när det gäller kommissionens verksamhet. Det är kraven på öppenhet och rättssäkerhet som har varit ledstjärnor i vårt ställningstagande. Låt oss en gång för alla slå fast det svenska folkets rätt till att få ta del av sin nutidshistoria. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom regeringens förslag att vid sidan av förhör under straffansvar tillåta andra utredningsmetoder såsom att föra informella samtal utan straffansvar. Centerpartiet kan inte finna godtagbara eller rimliga skäl för denna ordning. Vi är oroliga för vilka konsekvenserna blir av att vissa kommer att tvingas tala under straffansvar med sanningsplikt medan andra inte kommer att vara underkastade samma krav och samma regler. Hur ska reglerna tillämpas? Vilken tilltro ska man tillmäta respektive utsaga? Kommer kommissionen att tillmäta en utsaga utan straffansvar lika stort värde som en utsaga avgiven under straffansvar? Vad är vitsen med att tillsätta en granskningskommission om den inte kan vara säker på att det som den får höra sägs under sanningsplikt? Konsekvenserna av att förhören under straffansvar hos kommissionen ges samma räckvidd som vittnesförhör i domstol, däribland möjligheten för kommissionen att vitesförelägga den hörde om vederbörande "utan giltigt skäl vägrar yttra sig eller besvara en fråga", får i denna situation märkliga effekter. En del tvingas alltså under viteshot yttra sig medan andra kommer att kunna prata helt utan sanningsplikt eller viteshot. Är detta verkligen rimligt? Huvudregeln ska enligt utskottsmajoriteten vara att kommissionens förhör och sammanträden inte ska vara offentliga. Vi kan förstå en oro över att försvarsoch utrikessekretesshänsyn annars skulle riskeras. Detta måste vägas mot allmänhetens krav på insyn i kommissionens verksamhet, vilket i sin tur kan påverka det förtroende som kommissionen kommer att åtnjuta. Vi vill därför att sekretessen ska utformas med ett rakt skaderekvisit så att först om skada eller men kan antas uppstå om uppgiften röjs ska sekretess gälla. Det är en bakvänd och sluten ordning att förorda omvänt skaderekvisit, att sekretess ska råda såvitt det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada eller men. Utskottsmajoriteten har också ställt sig bakom de av regeringen föreslagna inskränkningarna i den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Rent principiellt måste man vara oerhört försiktig i att inskränka grundlagsfästa fri och rättigheter. Parallellt med Granskningskommissionen har regeringen anslagit 20 miljoner till ett särskilt forskningsprogram om den militära underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten från 1920 till 1980. Detta är bra. Centerpartiet anser att forskningsuppgifterna är angelägna och att vetenskapens bidrag är ovärderligt för att vi en gång ska kunna förstå vad som egentligen hände. Det får dock inte råda några tvivel om att Granskningskommissionens uppdrag kommer att genomföras på bekostnad av forskningsprogrammet, utan Centerpartiet vill påminna om och betona att forskningen och Granskningskommissionen fyller olika funktioner och att det ena inte kan utesluta det andra. För att säkra forskarnas samverkan med kommissionen bör bestämmelser om detta tas in i lagen. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 2, 8 och 9.
Fru talman! Sverige, liksom alla andra länder, har en säkerhetspolis och en militär säkerhetstjänst. De syftar till att skapa kunskap om potentiella hot mot Sverige och avslöja olovlig underrättelseverksamhet, men också till att skydda Sverige mot illegala aktiviteter i vårt eget land. Sådana hot finns och har funnits. Under och efter kriget har det funnits hot mot Sverige från odemokratiska politiska riktningar, främst från nazister och kommunister. Såväl nazister som kommunister i Sverige har under vissa perioder framträtt som öppna förespråkare för att främmande makt ska ockupera Sverige. talet Moskvas minsta vink. De svenska kommunisterna stödde Stalins samarbete med Hitler, Hitlers ockupation av Norge, kommunisternas maktövertagande i Tjeckoslovakien, Sovjets krossande av Ungernrevolten - för att nämna några exempel. Kommunistledaren C H Hermansson hyllade Stalin efter dennes död som "mänsklighetens störste lärare". Ända in på slutet av 1970-talet spelade det sovjetiska kommunistpartiet en avgörande roll vid vpk:s kongress. Så sent som på Vänsterpartiet kommunisternas partikongress 1989 - strax innan Östeuropas frigörelse - sändes hyllningstelegram till de östtyska och rumänska kommunistpartierna. Rader av svenska kommunister - också riksdagsledamöter - fick utbildning på partiskolor i öst, främst på den östtyska partihögskolan i Rostock. Det finns ingen anledning att tro annat än att också många svenska kommunister skulle ha hjälpt en ockupationsmakt i likhet med det som baltiska kommunister och kommunister i Central och Östeuropa gjorde. Mot den bakgrunden fanns det goda skäl för svensk säkerhetspolis att under efterkrigstiden övervaka svenska kommunister. Den sanningskommission som Folkpartiet krävt under många år handlar inte om detta utan om de former som valdes för en sådan övervakning och om hur frågan fram till nu har hanterats. En sanningskommission ska ha i uppdrag att redovisa ett samlat, uttömmande och definitivt klarläggande av säkerhetstjänstens inrikes verksamhet. Det vi från Folkpartiet främst avser är naturligtvis det förhållandet att det socialdemokratiska partiet syns ha varit inblandat som parti, att man har övervakat svenska medborgare på vad som verkar vara ganska lösa grunder och att själva övervakningen möjligen har skett i strid mot gällande regler. Efter det att socialdemokraterna i riksdagen har röstat emot detta krav på en sannningskommission har regeringen under våren slutligen tvingats besluta om direktiv för en kommission för granskning av den svenska säkerhetstjänsten. I den nu föreliggande propositionen föreslås en lag som ger kommissionen vissa befogenheter, bl.a. att hålla förhör under straffansvar med den som antas kunna lämna upplysningar och utan hinder av sekretess inhämta uppgifter från myndigheter som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet. Vi i Folkpartiet anser att lagförslaget i allt väsentligt är bra, men vi har några invändningar när det gäller sekretess och meddelarskydd. Mot bakgrund av hur frågan om säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet tidigare har hanterats av statsmakterna är det mycket väsentligt att medborgarnas insyn och kunskap om kommissionens verksamhet inte i onödan begränsas av sekretessregler. När det gäller sekretessreglerna menar vi därför att huvudregeln i kommissionens arbete bör vara offentlighet - inte sekretess. Till följd av det bör sekretessreglerna utformas med s.k. rakt skaderekvisit, dvs. att sekretess gäller bara om viss skada eller men uppstår om uppgiften lämnas ut, i stället för det omvända skaderekvisitet som regeringen föreslår, som innebär att sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att skada eller men uppstår. Detta innebär att regeringens förslag medför att sekretess kommer att vara huvudregeln i kommissionens arbete. Av samma skäl anser Folkpartiet liberalerna att den grundlagsstadgade rätten att fritt meddela uppgifter och underrättelser för publiceringar, det som vi kallar meddelarfrihet, inte ska kunna begränsas såsom regeringen föreslår. Jag vill slutligen, fru talman, också nämna att när det gäller ordförandeskapet vid förhör delar vi reservanternas synpunkt att det är väldigt viktigt att det är någon som har varit eller är ordinarie domare som leder förhören. Det har också framhållits från Lagrådets sida. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 7 och 8.
Fru talman! Eftersom Helena Bargholtz gjorde ett par något anmärkningsvärda påståenden i sitt anförande, skulle jag för det första vilja fråga om Bargholtz har något enda exempel på att svenska kommunister förordat att Sverige ska ockuperas av främmande makt. Det vore i så fall ett historiskt faktum av visst intresse. För det andra: Finns det något fall där svenska kommunister ertappats med att konspirera mot författningen eller på något annat sätt hotat den svenska författningen? Jag tror inte att Helena Bargholtz kan ge något sådant exempel. Då undrar jag om hon kan se någon förklaring till att man, trots den massiva övervakningen av dessa påstådda presumtiva landsförrädare, inte hittat något fall som har motiverat övervakningen.
Fru talman! Bakgrunden är att man kände stor oro från svenska myndigheters och politikers sida för det engagemang, den följsamhet och den lyhördhet som ledande svenska kommunister visade mot Sovjet. Det är det som är bakgrunden till att man har gått in i denna sanningskommission. Det må vara fel, men jag förklarar att bakgrunden är den starka oro som man kände för det svenska kommunistpartiets starka engagemang i och solidaritet med vad som hände i öststaterna.
Fru talman! Det är naturligtvis känt att det fanns en i skarpa färger utmålad propagandabild av vad kommunisterna var för några och vad de stod för. Det kan möjligtvis användas som en delförklaring till varför det som skedde skedde. Men det kan knappast motivera en övervakning av människor som icke hotade demokratin, författningen eller statens intressen. Jag konstaterar bara att det inte finns några sådana exempel, och Helena Bargholtz kan inte ge några sådana här i dag heller.
Fru talman! Ett skäl till att vi inte kan göra det är att den verksamhet som svensk säkerhetstjänst har ägnat sig åt har varit så sluten. Därför kräver vi en öppen redovisning - öppen absolut så långt det går - för att få reda på vad som kan ha begåtts. Men de markeringar som har gjorts och de tal som har hållits av ledande svenska kommunister ger, tycker vi i Folkpartiet, en förklaring till att det fanns oro för detta i Sverige.

Fru talman! Miljöpartiet välkomnar givetvis också tillsättningen av granskningskommissionen, och vi är väldigt glada över det beslut som vi kommer att fatta i dag angående den särskilda lagstiftningen. Förra året krävde Miljöpartiet just att en granskningskommission skulle tillsättas och behandla tiden från 1945 fram till i dag. Det fanns då motioner i den riktningen även från Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Eftersom kommissionen nu är tillsatt, faller givetvis vårt yrkande i betänkandet. Man kan väl säga att nu äntligen ska denna eventuellt smutsiga byk kunna tvättas ordentligt. Åtminstone ska kravet på att få upp sanningen på bordet om säkerhetstjänsternas verksamhet fram till i dag inte behöva upprepas. Det är nu det ska ske. För att fullgöra sitt uppdrag effektivt och rättssäkert krävs bestämda befogenheter som är reglerade i en särskild förfarandelag, just den som vi ska besluta om i dag. Granskningskommissionen sägs i betänkandet tillgodose ett unikt behov och blir därför en icke mönsterbildande företeelse, en engångsföreteelse. Även om vi i dag uttrycker en sådan önskan, vet vi självklart ingenting om framtiden. Den kan förvisso ha flera unika utredningsuppdrag i sitt sköte. Om det vet vi ingenting. Men vi utgår i alla fall från att just denna särskilda kommission knappast kommer att bli något slags modell för framtida granskningsorgan. Att ha möjlighet att tiga om vanärande handling, fru talman, enligt 36 kap. 6 § rättegångsbalken, riskerar att göra kommissionen tandlös. I princip kan ju vilken handling som helst, om den blir offentlig och medierna har fått presentera den, tänkas komma att innebära att en person drabbas av allmänt starkt ogillande. Därför bör just denna paragraf inte vara tilllämplig enligt vår mening. Tillsammans med Vänstern har Miljöpartiet reserverat sig till förmån för följande från majoritetsskrivningen avvikande mening i § 4: "Till skillnad från vad som gäller vid vittnesförhör i domstol är dock den som hörs skyldig att lämna även uppgifter som avslöjar att den hörde eller någon av honom eller henne närstående har begått en vanärande handling." Fru talman! Bifall till reservation 4. I Miljöpartiets motion i detta betänkande har vi ett förslag om sekretessbrytande bestämmelser för tidigare anställda vid säkerhetstjänsterna. Anledningen är att vi ser faran med att inte komma åt viktig information om det som hänt för 20-30 år sedan. Det är viktigt att kunna höra personer som då arbetade inom säkerhetstjänsterna och att få tillgång till deras tjänsteanteckningar. Emellertid kan vi med den majoritetsskrivning som nu finns i betänkandet acceptera ordningen som innebär att kommissionen gör bedömningen om en person ska få tillgång till sådana handlingar. Det tar möjligen lite extra tid men kan ändå kanske vara acceptabelt för att inte skapa andra tänkbara problem. Det är viktigt att före detta anställda vid säkerhetstjänsterna, de som kanske sitter på den mest intressanta informationen, inte förbigås och att deras eventuellt arkiverade tjänsteanteckningar kan nås och komma upp i ljuset. Miljöpartiet har också en reservation gemensam med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna angående kompetensen hos den som leder förhören i kommissionen. Vi anser att förhör under straffansvar ställer särskilda krav på förhörsledaren med tanke på rättssäkerheten. Vi instämmer i Lagrådets bedömning av vikten av förtrogenhet med rättegångsbalken och parts rätt att vägra yttra sig, dvs. en domare. Förhörspersoner måste helt ha klart för sig vad förhöret avser, med hänsyn till lagens bestämmelser om straffansvar t.ex. Vi anser att detta är av så central betydelse att det bör lagregleras. Fru talman! Miljöpartiet har också motionerat om att kommissionens arbete måste ha allmänhetens förtroende vad gäller sekretessen i granskningen. Det är inte rimligt, menar vi, att regeringen som högsta politiska organ för den verksamhet som kommissionen ska granska också ska bevilja undantag från sekretessbestämmelserna. Det bör ankomma på något av riksdagens organ, lämpligen då KU. Det är som tidigare sagts här kanske inte helt perfekt. Men det är så långt vi kan komma om vi ska upprätthålla ett starkt förtroende från allmänheten. Det handlar ju till syvende och sist om att ro den här granskningen i hamn med sanningen på bordet och folkets förtroende. Det ena är beroende av det andra för att kommissionen ska lyckas med sin svåra uppgift. Eftersom frågan ändå kan behöva ytterligare överväganden bör regeringen få i uppdrag att lägga fram ett förslag om ändring i sekretesslagen med just den här inriktningen, menar vi. Fru talman! Jag yrkar alltså också bifall till reservation 10.

Fru talman! Den av regeringen tillsatta kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet behöver utrustas med vassare tänder än vad någon tidigare kommission haft. Därför har regeringen föreslagit att riksdagen stiftar en lag som ger kommissionen de här verktygen. Det innebär att kommissionen kan · vid vite kalla personer till dessa förhör · förelägga personer att för kommissionen visa upp handlingar eller föremål som kan vara av betydelse för att kommissionen ska kunna klara sin uppgift. Kommissionen behöver heller inget särskilt medgivande för att hos olika myndigheter få ut även sekretessbelagda handlingar som kommissionen anser kan ha betydelse för att den på rätt sätt ska kunna fullgöra sin uppgift. Dessa instrument ska skapa förutsättningar för kommissionen att klara sitt uppdrag. Och uppdraget som kommissionen har är att för svenska folket presentera ett samlat, uttömmande och definitiv klarläggande av säkerhetstjänsternas inrikes verksamhet. Jag vill säga några ord om kommissionens uppdrag. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet ska alltså allsidigt granskas. Med författningsskyddande verksamhet avses arbetet med att kartlägga sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar som vid olika som vid olika tidpunkter, i olika skeenden, bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Arbetet ska avse tiden från andra världskriget tills dess att kommissionens arbete är slutfört. Kommissionen ska beskriva omfattningen av övervakningen av de personer som haft anknytning till sådana svenska politiska ytterlighetsorganisationer och grupperingar. Granskningskommissionen är alltså inte lik någon tidigare kommission. Vare sig Ådalskommissionen på 30-talet, Kejnekommissionen på 50-talet, undersökningskommissionen med anledning av Wennerströmaffären på 60-talet eller Palmekommissionerna har haft sådana befogenheter som denna kommission nu utrustas med. Vi är många som knyter stora förhoppningar till det här arbetet. Det är dags att sätta punkt för årtionden av debatt och misstänkliggöranden. Den här frågan tillhör 1900-talet. Svenska folket vill ha händelserna klarlagda. Det finns ingen anledning att ta frågan med sig in i nästa århundrade. Vad är egentligen en kommission? På vilket sätt skiljer den sig från en kommitté eller annat organ? Någon klar avgränsning eller exakt definition finns inte. Begreppet tycks emellertid användas i uppgraderande syfte. En kommission får i uppdrag av regeringen att utreda fakta och förlopp samt ansvarsförhållanden och andra konsekvenser för framtiden i fråga om inträffade händelser. Det kan röra sig om större olyckor, enstaka allvarliga händelser, missförhållanden i förvaltningen osv. För varje sådan här kommission är förstås förutsättningen för framgång att kommissionen och dess arbetsresultat tillvinner sig allmänhetens förtroende, att alla papper och allt material kan granskas och att redovisningen i största möjliga utsträckning blir allmänt tillgänglig. Vi politiker har också ett stort ansvar för detta genom att skapa så bred enighet som möjligt bakom besluten. Sådan enighet har kunnat uppnås i utskottet omkring de grundläggande förslagen. Emellertid finns ett antal motionsyrkanden som mer tycks ha tillkommit i syfte att vårda oenigheten än möjligheterna till samsyn. En del av de här yrkandena följs upp av reservationer, som jag ska återkomma till. Några av de reservationer som finns i det här betänkandet skulle negativt påverka kommissionens arbete om de skulle bifallas. I reservation 8 yrkar Åsa Torstensson och Helena Bargholtz för Centern respektive Folkpartiet att huvudregeln i kommissionens arbete ska vara offentlighet. De vill att sekretessen ska utformas så att sekretess råder för enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående skulle lida men eller skada om uppgiften röjs. Det innebär ett svagare skydd för den enskilde än den lösning som regeringen föreslår och som utskottet också ställer sig bakom. Denna innebär att sekretess ska råda för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom närstående lider skada eller men. Det är alltså ett starkare skydd än vad reservanterna förordar. Givetvis är det lätt att i förstone anse att det är bra med så lite sekretess som möjligt. Majoritetens uppfattning är emellertid att den av Torstensson och Bargholtz förordade lösningen på sekretessfrågan direkt skulle motverka sitt syfte. Man kan säga att det bästa skulle bli det godas fiende. Vem vill under straffansvar vittna om personligt känsliga förhållanden inför kommissionen när det finns risk att sekretesskyddet är för svagt? Reservanterna anser inte heller att meddelarfriheten ska kunna begränsas i enlighet med gällande grundlagsbestämmelser. Också detta är en uppfattning som det på ett principiellt plan skulle kunna vara lätt att gilla. Integritetsomtanken talar dock starkt för denna begränsning, utan vilken kommissionens arbete riskerar att bli ofullständigt. Jag beklagar, fru talman, att utskottet trots flera försök inte kunde bli enigt på denna punkt. Alldeles på slutet av utskottets beredningsarbete blev frågan om kommissionens tillgång till visst arkivmaterial intressant. Det handlar om sådant material som överlämnats till en arkivmyndighet med förbehåll om offentliggörande. Riksarkivet och Krigsarkivet tog upp denna fråga redan under regeringens remiss av förslaget. Regeringen föreslog emellertid inget undantag för detta arkivmaterial även om man insåg frågans känslighet, något som också diskuterades ingående i propositionen. Krigsarkivet nöjde sig emellertid inte med regeringens bedömning utan tillskrev på ett sent stadium konstitutionsutskottet i saken. Utskottet hade redan då kunnat konstatera att frågan inte var föremål för någon motion. Moderata samlingspartiet krävde emellertid att Krigsarkivets önskemål skulle tillgodoses. Utskottet avvisade detta med hänvisning till att stor varsamhet måste visas av kommissionen i dessa frågor. Utskottet framhöll också, liksom regeringen, att om överlämnat arkivmaterial fortfarande disponeras av någon fysisk eller juridisk person så riktar sig kommissionens krav på att få se papperen mot den juridiska eller fysiska personen och inte mot arkivmyndigheten. Det är alltså ett krav som är parallellt i förhållande till den som innehar handlingar i sin egen privata bostad eller sitt privata arkiv. Det förhåller sig något annorlunda med sådant material som överlämnats som gåva till en arkivmyndighet, där alltså arkivmyndigheten ensam har dispositionsrätten. Ett sådant arkiv kan kommissionen, om den anser att det innehåller relevant material, kräva att få ta del av. Emellertid är detta inte något nytt i svensk rätt. En domstol kan enligt gällande rätt i ett pågående mål förordna att sådant material ska överlämnas till den. Givetvis betyder inte överlämnandet att materialet blir offentligt. Fru talman! Varför vill moderaterna att kommissionen inte ska ha tillgång till detta material? Är det inte angeläget att alla papper sist och slutligen kommer på bordet? Varför ska det vara skillnad i hanteringen om någon lämnar sitt material till en arkivmyndighet eller exempelvis Arbetarrörelsens arkiv? Jag yrkar avslag på den moderata reservationen. Upplysningspliktens omfattning är i propositionen föreslagen att motsvara vad som ett vittne har rätt och skyldighet att lämna uppgifter om i en rättegång. Under förhöret får inte heller ställas frågor som inte hade kunnat ställas under en rättegång. Innebörden i förslaget är att en förhörsperson får vägra yttra sig om omständigheter som om de yppades skulle avslöja att förhörspersonen eller någon honom närstående har begått en brottsligt eller vanärande handling. Den som utan giltigt skäl vägrar att yttra sig inför kommissionen eller besvara en fråga av kommissionen kan av kommissionen åläggas vid vite att svara på frågorna. Den som kallas till förhör är skyldig att i förväg uppliva sin kunskap om det som förhöret angetts gälla. Moderaterna vill i förhållande till vad som gäller i domstol begränsa uppgiftsskyldigheten genom att ingen ska tvingas berätta något som skulle kunna avslöja att han eller någon honom närstående har begått en vanärande handling. Vänsterpartiet har en motsatt uppfattning. Den som förhörs ska ha skyldighet att berätta även om vanärande handlingar. Utskottet anser på denna punkt att regeringens förslag är väl avvägt. Det bygger på vad som nu gäller för vittnen i domstol. Jag yrkar avslag på båda reservationerna. Fru talman! Till sist ska jag ta upp frågan om dispens från sekretessen. Handlingar som kommissionen inhämtat som är sekretessbelagda kan inte offentliggöras av kommissionen. Om kommissionen anser att en sådan handling borde offentliggöras kan kommissionen göra en framställning till regeringen om att handlingen ska bli allmän. Regeringen kan alltså enligt sekretesslagen besluta om dispens från sekretessen. I två motioner diskuteras denna fråga. Det handlar inte om huruvida kommissionens arbetsresultat ska offentliggöras eller ej. Det är enbart fråga om sekretessbelagt material som kommissionen anser borde lämnas ut. Motionärerna anser att tilltron till kommissionens arbete skulle skadas om det är regeringen som ska hantera dispenserna. Utskottet har fastnat för att eftersom kommissionen är ett regeringens organ ska regeringen hantera dispensfrågorna. Det enda grundlagsenliga alternativ som finns är riksdagen. Men där finns ingen vana att hantera denna typ av sekretessfrågor. Jag yrkar avslag också på dessa reservationer. Fru talman! Jag yrkar till sist bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Den här frågan har ett stort nationellt intresse. Det är viktigt att söka en bred politisk samsyn och uppslutning. Det har också varit en tradition tidigare i olika ärenden. Man kan i överläggningar framföra synpunkter och kanske ha åsikter om utformning och precision av kommissionens uppdrag och även kommissionens sammansättning. I det här fallet har regeringen inte ansträngt sig för att söka en sådan bred uppslutning. Fru talman! Jag vill fråga Göran Magnusson om han anser att regeringen inledningsvis har skött detta på ett ansvarsfullt och seriöst sätt.
Fru talman! Riksdagen har att pröva de lagförslag som regeringen har ansett vara nödvändiga för att kommissionen ska få bättre arbetsredskap - vassare tänder, som jag uttrycker det - än någon tidigare kommission. Jag har inte anledning att i det här sammanhanget värdera regeringens övriga arbete. Jag vet emellertid att tillsättandet av kommissionen har föregåtts av överläggningar mellan riksdagens partier. Mitt svar är att jag inte har anledning att värdera det arbetet i det här sammanhanget.
Fru talman! En annan fråga är det som Göran Magnusson till viss del tog upp. Det gäller enskildas arkiv. Enskildas arkiv kommer med detta beslut att kunna öppnas utan givarens eller deponentens medgivande. I dessa arkiv finns mycket privat information som man inte har tänkt sig ska vara öppen utan där man genom ett avtal har bestämt när och eventuellt hur arkivet ska kunna öppnas. Jag vill fråga Göran Magnusson om han inte ser en risk i att många framgent inte kommer att lämna material till arkiv och olika institutioner i Sverige. Det kanske t.o.m. är så att en del kommer att lyfta bort material om detta beslut fattas. Vilka effekter kan det eventuellt få på framtida forskning? Ser Göran Magnusson en fara i detta?
Fru talman! Jag vill först säga att det naturligtvis är angeläget med en bred och samlad syn på ett sådant här kommissionsarbete. Det är egentligen förutsättningen för kommissionsarbetet. Därför finns det anledning att beklaga en del av de yrkanden som Moderata samlingspartiet har fört fram i riksdagen bl.a. om kommissionens sammansättning, vilket riksdagen inte alls har att hantera. Sedan vill jag säga något om arkivfrågan. Det är något egenartat att själva faktumet att man har lämnat sina papper till ett arkiv under vissa förutsättningar gör att det är där gränsen sätts för vad kommissionen kan kräva att få titta på. Det sägs i debatten och i den reservation som Per-Samuel Nisser och moderaterna står bakom. Om jag har dessa papper hemma i min bostad blir jag skyldig att visa upp dem för kommissionen enligt det lagförslag som också Per-Samuel Nisser stöder. Då kan man fråga sig varför det inte ska vara möjligt för kommissionen att titta på sådana papper som har överlämnats till ett arkiv. Dessutom gör Per-Samuel Nisser och moderaterna skillnad på om det är en arkivmyndighet eller ett ideellt drivet arkiv som exempelvis Arbetarrörelsens arkiv. Den som har tyckt att hans material och samhörighet gör att det passar bäst att lämna materialet till Krigsarkivet skulle enligt Moderata samlingspartiet yrkande gå fri från att behöva visa materialet eller ge tillgång till materialet medan den som tyckt att det känts riktigare att lämna materialet till exempelvis Arbetarrörelsens arkiv ställs inför att arkivet blir skyldigt att lämna ut materialet. Jag förstår inte i vari finessen ligger och vari skillnaden egentligen består. Varför är det så viktigt att arkivmyndigheternas material inte kan visas medan arbetarrörelsen arkiv tydligen ska öppnas?
Fru talman! Jag instämmer i Göran Magnussons ambition att finna en bred överenskommelse och samlad syn över partigränserna. Det anser också Centerpartiet är viktigt. Centerpartiet betonar värdet och vikten av att svenska folket får rätt att ta del av sin nutidshistoria. Det är viktigt att det blir ett klarläggande för svenska folket, för att använda Göran Magnussons egna ord, och att allmänheten har förtroende för detta material. Fru talman! Jag måste därför ställa en fråga till Göran Magnusson. Vilket är motivet till att vissa ska anses skyldiga att tala under straffansvar medan andra kan välja att höras utan straffansvar? Bör inte Granskningskommissionen vara säker på att den kommissionen hör ska tala under sanningsplikt?
Fru talman! Det är alldeles klart att kommissionen bör i varje ögonblick och i varje förhör kunna känna sig förvissad om att man får reda på sanningen vid förhöret. Det är alldeles riktigt. Är då förhör under straffansvar den nödvändiga arbetsformen så har kommissionen den möjligheten. Åsa Torstensson kräver i sin reservation att det enbart ska vara möjligt att hålla förhör under straffansvar. Regeringens förslag och utskottsmajoritetens uppfattning är att det också kan vara till nytta i kommissionsarbetet att ha andra former för kunskapsinhämtande - samtal, överläggningar eller vad man nu vill kalla det för. Men det är alldeles givet att allt arbete måste ske på ett sådant sätt att sanningen i absolut största möjliga utsträckning kommer fram. Det ankommer på kommissionen att bedöma vilken metod och arbetsform man ska ha vid de olika tillfällena.
Fru talman! Även jag tänker ta upp frågan om sekretess som Göran Magnusson nämnde. Han hade invändningar mot Folkpartiets förslag, och det har konstitutionsutskottets majoritet också. Vi i Folkpartiet vill tillämpa det som kallas för rakt skaderekvisit när det gäller sekretesslagen. Vi säger alltså inte att alla uppgifter automatiskt ska vara offentliga. Men offentligheten ska vara utgångsläget, och sedan får man titta på om offentligheten skadar personer och i så fall kunna tillämpa sekretessen. Detta är inte ovanligt. Vi har sekretess med s.k. rakt skaderekvisit i utrikessekretessen, i försvarssekretessen och även i det som kallas för förundersökningssekretess. Alla dessa är av den karaktären att man tillämpar det raka skaderekvisitet. Jag kan inte tycka att det är särskilt anmärkningsvärt att göra det också i den här typen av förhör. Vi är alla mycket måna om att resultatet ska bli det bästa möjliga när nu granskningskommissionen äntligen kommer till stånd. Det är det som besjälar oss, och det är därför vi lägger fram förslaget om ett rakt skaderekvisit vid tillämpningen av sekretessen. Vi vill nämligen inte åstadkomma tråkig ryktesspridning, och vi vill inte att det kommer ut konstiga uppgifter osv. Därför vill vi ha största möjliga offentlighet under hela kommissionens arbete!
Fru talman! Det råder ingen oenighet om att vi vill ha största möjliga offentlighet. Det råder heller ingen principiell oenighet om att man naturligtvis ska ha så lite sekretess som möjligt i detta sammanhang. Det som regeringen har föreslagit och som också utskottsmajoriteten har fastnat för är att ha en starkare sekretess än den som Helena Bargholtz förespråkar, i syfte att det ska vara lättare att få upp alla uppgifter på bordet i kommissionsarbetet. Av nödvändighet kommer ju kommissionen att hantera oerhört mycket sekretessbelagt material. Uppgifter som olika förhörspersoner kommer att lämna är också av mycket känslig natur på det personliga planet. Därför bör man omgärda kommissionens arbete med den sekretessnivå som bäst gagnar det syfte vi alla har med kommissionen - nämligen att kunna klarlägga händelseförloppen inom säkerhetstjänsternas arbete. Kommissionen ska för sin del kunna få upp alla papper. Dess arbetsresultat ska sedan kunna få den tilltro och det förtroende som gör att vi med dessa klarlägganden kan lämna denna fråga bakom oss.
Fru talman! Vi gör tydligen olika bedömningar av vilka möjligheter det finns att uppnå bästa resultat. Med det s.k. omvända skaderekvisitet vid tillämpningen av sekretesslagen blir sekretess i praktiken huvudregeln. Jag ser att offentligheten hade främjats betydligt bättre med vår tillämpning av sekretesslagen. Åsa Torstensson och jag är ju tyvärr i minoritet, och vi får väl se vilket resultatet blir. Jag skulle mycket beklaga om det visar sig att granskningskommissionen inte kommer fram till bra resultat på grund av denna tillämpning av sekretesslagen.
Fru talman! Vi har uppenbarligen skilda uppfattningar på den här punkten - den minoritet som står bakom reservationen och majoriteten i utskottet. Vi i majoriteten anser att den av utskottet förordade sekretessregeln leder till att kommissionen får bättre möjligheter att få upp olika frågor på sitt bord och sedan göra bedömningar och slutsatser som kan redovisas i dess arbete. Det är den utgångspunkt som vi har. Jag är för min del övertygad om att den sekretessregel som minoriteten här förordar skulle leda till att personer som skulle kunna berätta värdefulla saker för kommissionen kommer att avstå från att göra det inför risken att uppgifterna sedan lämnas ut, blir offentliga och leder till av de här personerna upplevd skada i sammanhanget. Jag är alltså alldeles övertygad om att även om Helena Bargholtz och Åsa Torstensson har de bästa avsikter finns det stor risk för att det som de anser vara det bästa blir det godas fiende, och alltså motverkar det syfte som vi har med kommissionen.
Fru talman! Kommissionen är regeringens organ, och därför bör regeringen bevilja undantag från sekretessbestämmelserna, menar Göran Magnusson och majoriteten i utskottet. Men anser då Göran Magnusson att KU, där han för övrigt är vice ordförande, inte är ett kompetent riksdagens organ i dessa frågor? Jag vill fråga detta med anledning av utskottets ansvarsfullhet i övrigt och dess möjliga tillgång till och hantering av bl.a. hemliga handlingar. Vore det inte ett sätt att öka folkets förtroende för resultatet av kommissionens arbete att just lägga beviljandet av undantag från sekretessbestämmelser på KU? Det gäller ju att kommissionen ska lyckas i sitt arbete. Jag tror att vi alla är helt inställda på detta. Kommissionen måste ha effektiva instrument. Men den får inte på något sätt kunna misstänkliggöras i efterhand.
Fru talman! Jag understryker gärna, och håller gärna med om, att det är oerhört angeläget att kommissionen kan tillvinna sig allmänhetens förtroende och respekt och att den kan driva sitt arbete på ett sådant sätt att vi når syftet med dessa frågor. Samtidigt vill jag säga att i de fall där kommissionen anser att en sekretessbelagd handling bör offentliggöras - jag föreställer mig att man kommer i den situationen i ganska få fall - är det säkerligen en mycket grannlaga uppgift att göra den bedömningen. Den bedömningen har regeringen utan tvekan större vana vid att göra än exempelvis konstitutionsutskottet, som i och för sig har erfarenhet av att hantera hemliga handlingar. Men i det här sammanhanget ser jag och majoriteten till karaktären på de hemliga handlingarna. De handlar ju bl.a. om Sveriges förhållande till andra länders underrättelsetjänster. Som berörts i propositionen är det oerhört viktigt att man under granskningen också kan behålla förtroendet för de samarbetspartner som den svenska underrättelsetjänsten har. Mot den bakgrunden anser majoriteten att det är bäst och riktigast i det här sammanhanget att regeringen, som har en större vana än riksdagens konstitutionsutskott att bedöma denna karaktär av hemliga handlingar och huruvida det är möjligt att offentliggöra dem, sköter detta. Fru talman! Till sist i detta inlägg vill jag gärna stryka under vikten av att vi som politiker inte driver de här diskussionerna om att det blir misstro mot kommissionen om regeringen fattar dispensbesluten, medan det blir full tilltro till kommissionen om det är ett riksdagens organ som fattar dem. Jag tror att det bara är ägnat att förvilla svenska folket i de här frågorna.
Fru talman! Jag tror inte att det handlar om full misstro respektive full tilltro. Det som jag vände mig emot var Göran Magnussons enda argument, nämligen att riksdagen inte har vana att fatta dessa beslut. Det kändes inte tillräckligt starkt. Det handlar trots allt om verksamheter som regeringen har varit ansvarig för. Därför hade det kanske varit lämpligare att öka detta förtroende, denna tilltro, ytterligare - kanske t.o.m. så långt som det över huvud taget är möjligt - genom att lägga det på folkets organ, nämligen riksdagen, och då på det utskott som borde vara det mest kompetenta, nämligen KU.
Fru talman! Jag är inte alldeles övertygad om att KU skulle kunna klara av detta på ett bra sätt. Har Per Lager och reservanterna i övrigt funderat på hur den här hanteringen ska gå till i konstitutionsutskottet? Kan man tänka sig att vi voterar om huruvida handlingen ska vara offentlig eller inte? Vilka effekter på tilltron till det hela kommer den typen av hantering att ha? Fru talman! Jag uppfattar det så att motionärerna egentligen från början tänkte sig att flytta hela dispensfrågan - det handlar alltså om dispens från sekretessen - från det folkliga inflytandet, dvs. från politikernivån, till Högsta domstolen. Det var ursprungstanken. Det visade sig sedan att gällande lagstiftning inte medger att man förfar på det sättet. Jag tror alltså att om man något funderar igenom detta kommer man fram till att regeringen är det lämpligaste organet för att fatta de här dispensbesluten med den uppdelning av befogenheter och det system som vi har i den svenska statsapparaten.
Fru talman! Jag tror inte att vi skulle ha voteringar i sådana här avgörande bedömningar på det sätt som Göran Magnusson menar. Vi i KU har visat att vi många gånger klarar av att fatta beslut i överensstämmelse på ett annat sätt. Jag tror faktiskt att det skulle ske på det sättet i KU i en så här viktig fråga.